Fru talman! Lärdomarna från 1970 och 1980 talen om hur det gamla skattesystemet fungerade tycks ibland vara bortblåsta. När socialdemokraterna föreslår en höjd marginalskatt och en avindexering av skatteskalorna, som skulle tvinga allt större grupper upp i den högsta skatteklassen, så innebär det att marschen inleds tillbaka till ett "ruttet och perverst" Syftet med skattereformen var att ge stabila regler för lång tid framåt. En av de mest centrala delarna, grundsyftet med reformen, var att komma ifrån de orimligt höga marginalskatterna. Århundradets skattereform riskerar nu att inte ens bli årtiondets. Det vore en olycka för Sverige. Det skulle innebära en broms för möjligheterna till hög tillväxt och framför allt ett hinder för kampen mot arbetslösheten. I ett läge när Sverige behöver uppmuntra kompetensutveckling och åstadkomma ökad tillväxt är det oerhört angeläget att slå vakt om skattereformen. Det är inte något som vi bara hittar på. I otaliga skrifter och rapporter, t.ex. från ESO och Långtidsutredningen, konstateras att när det gäller den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning och näringslivets tillväxtförutsättningar, har de allmänna incitamenten för individer att satsa på utbildning blivit bättre i och med det nya skattesystemet. Det var just detta skattereformen syftade till, nämligen att stimulera arbete och studier. Med lägre marginalskatt och reallöneskydd av skatteskalan skulle också löntagarna kunna acceptera lägre bruttolöneökningar. Det skulle i sin tur hålla tillbaka kostnadsutvecklingen och stärka konkurrenskraften. I ett läge när Sverige behöver uppmuntra kompetensutveckling och åstadkomma tillväxt för att komma till rätta med de ekonomiska problemen är det enligt vår mening oerhört angeläget att slå vakt om skattereformen. De skäl som anförs för att urholka reformen är förment fördelningspolitiska. Man bortser då medvetet från hur de försvagade ekonomiska incitamenten kan komma att påverka enskilda individer. Ökade marginalskatter och större skattekilar kan antas leda till inflationsdrivande lönekrav, minskat intresse för kompetensutveckling eller brain-drain genom utflyttning. På så sätt motverkas tillkomsten av nya jobb i Sverige. Det absolut största fördelningspolitiska problemet i dag är, som jag ser det, arbetslösheten. Den stora orättvisan går i dag mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb. I en strävan att skapa bättre förutsättningar för att få fram fler jobb i Sverige har Folkpartiet i regeringsställning medverkat till att avskaffa dubbelbeskattningen på aktier. Dubbelbeskattningen av bolagsinkomsterna innebär en skattemässig diskriminering av eget kapital jämfört med lånekapital. Det blir dyrare för företag att använda eget kapital i jämförelse med att använda lånat kapital för verksamheten. Dubbelbeskattningen innebär att riskkapitalinvesteringar beläggs med hårdare skatt än riskfritt sparande. Under resten av 90-talet måste det skapas netto ungefär en halv miljon nya jobb i Sverige. För det krävs ett trendbrott. De nya jobben måste skapas i den privata sektorn. Förnyelsen och de nya jobben måste dessutom skapas i nya och mindre företag. Problemet i vårt land jämfört med andra länder är att vi har få medelstora företag och att småföretagen i allmänhet i alltför liten utsträckning växer. Dubbelbeskattningen har medfört att även framgångsrika småföretagare alltför tidigt upphör att ta risker och att anställa fler människor. Det typiska för svenska företag med 10-20 anställda är att de i själva verket upphör att växa. Mindre företag är i allmänhet beroende av insatser som företagaren själv och hans personliga nätverk kan ställa upp med. Den grundläggande frågan som måste ställas är hur man skall få människor att satsa på riskabla och hårdbeskattade investeringar när det går att få bättre nettoränta på högavkastande riskfria statsobligationer. Hur kan Socialdemokraterna tro att ökade skatter på arbete och företagande skall ge fler jobb? Det är för oss en gåta.

Fru talman! Skattedebatten har under senare år i stort sett förts med hjälp av ideologiska skygglappar, främst från de borgerligas sida och då särskilt artikulerat av Moderaterna. Skattesänkningar har blivit ett politiskt mål i sig. Sällan har man velat diskutera vad skatterna används till. Under slutet av 80-talet och början av 90-talet gick den borgerliga skattekverulansen hem hos stora delar av det svenska folket. Vem ville inte få mer pengar i plånboken efter skatt? När den borgerliga politiken, som i och för sig påbörjades redan av Socialdemokraterna under slutet av 80-talet, började slå igenom i kommuner och landsting med neddragningar inom vård, omsorg och utbildning, vaknade emellertid det svenska folket och började kräva högre skatter. Det var helt enkelt för att den svenska traditionen bygger på ett solidariskt ansvar där vård, omsorg och utbildning betalas gemensamt över skattsedeln. Den borgerliga politiken inom skatteområdet är känd, dvs. höjda skatter för stora delar av befolkningen, men sänkta skatter för höginkomsttagare och kapitalägare. Det är det som har varit verkligheten under senare år. Vänsterpartiet utger sig inte för att vara ett skattesänkarparti. Det statsfinansiella läget medger inte något sådant. Skall vi klara vård, omsorg och utbildning måste skatterna höjas. Om folk vet att skatterna går till just dessa sektorer, finns det i Sverige en stor acceptans för skattehöjningar. Men dessa måste få en vettig fördelningspolitisk prägel. Det håller inte att, som de borgerliga gjort, skärpa skatten för låginkomsttagare och sänka skatten för höginkomsttagare och kapitalägare. Då skapas motsättningar i samhället som omintetgör möjligheterna att få en ekonomi i balans. Jag har heller aldrig riktigt förstått mig på den borgerliga, framför allt moderata, argumentationen angående s.k. riskkapital. För mig är riskkapital pengar som investeras, sällan med det som normala människor kallar risk, men som kan ge en hög, ibland en mycket hög, avkastning. Hela idéen med riskkapital är ju att man på något sätt ger sig in i en spelsituation. Andra som inte är villiga att satsa sina pengar, om det innebär den minsta risk, sparar i riskfritt sparande med en garanterad men lägre avkastning. Det som förbryllar mig är varför den ena sparformen skattemässigt skall behandlas förmånligare än den andra. Om de borgerliga menar allvar när det säger att dubbelbeskattningen är ett problem för kapitaltillförseln i svenskt näringsliv, borde de i stället diskutera skattesänkningar i ledet före, dvs. i företaget. Vänsterpartiet anser att kapitalskatten skall ligga på 30 % oavsett sparform. Vi måste återgå till den generella beskattningen av kapital på 30 % som infördes i samband med skattereformen. Om Isa Halvarsson vill återgå till den skattenivån kan Isa Halvarsson stödja oss när vi lägger fram det förslaget. Jag är inte heller helt främmande för att återinföra ett sparavdrag för småräntor på barns bankböcker så att de inte skall behöva beskattas. Det pågår en diskussion inom Vänstern på det området. Ett annat sparande som också skattemässigt särbehandlas är pensionsförsäkringarna. Vår principiella uppfattning är att avdragsrätten för pensionsförsäkringar bör avskaffas. I fråga om inkomstbeskattningen välkomnar vi Socialdemokraternas förslag till värnskatt. Vi vill inte kalla den skatten för värnskatt, eftersom vi gärna ser en permanentning av denna skatt under en överskådlig framtid. Så till den tråkiga utvecklingen inom svensk skattepolitik. Eller skall vi börja kalla detta för egenavgiftspolitik? Detta är ett missfoster i ett solidariskt samhälle, där man anser att skatten just skall verka fördelningspolitiskt. De borgerliga införde egenavgifterna för att de inte ansåg sig kunna höja skatterna. Detta förespåkas nu även av Socialdemokraterna. Men de får på grund av två orsaker en omvänd fördelningspolitisk effekt. Samtidigt som egenavgifter inte skall tas ut på den del av inkomsten som överstiger 7,5 gånger basbeloppet, skall de vara avdragsgilla mot marginalen. Detta gynnar i allra högsta grad höginkomsttagare. Vänsterpartiet ser gärna en tillnyktring inom socialdemokratin i denna fråga. Inom Vänstern har vi svårt att förstå varför löntagarna, visserligen de med högre löner, skall betala egenavgifter, i stället för att arbetsgivarna betalar in dessa avgifter via arbetsgivaravgifterna. Varför krångla till systemet? Det är en tillkrångling som dessutom gynnar höginkomsttagare. Så till företagsbeskattningen. Företagsbeskattningen bör uppfylla tre krav. Den skall vara enkel, överskådlig och långsiktig. Under många år uppfyllde lagstiftningen dessa krav i ganska hög grad. Många småföretagare och jordbrukare kunde själva upprätta sina deklarationer. I och med skattereformen ändrades företagsbeskattningen och blev krångligare. Men i och med de förändringar som införts av den borgerliga regeringen, befinner sig företagsbeskattningen ljusår från den enkelhet och överskådlighet som vore önskvärd. Ni kan själva räkna ut vad som har hänt med långsiktigheten. En regering som alltid har talat om långsiktiga spelregler för företagen i Sverige har alltså infört väldigt kortsiktiga lösningar. Det nuvarande systemet är så komplext att det i stort sett bara är skatterådgivare av olika slag som jublar. De har sin försörjning räddad. Det kanske är detta som utgör den expanderande tjänstesektorn som skall rädda Sverige ur krisen och som tydligen skall särbehandlas i momshänseende. De småföretagare som jag hittills har hjälpt i ekonomi och skattefrågor har inte särskilt mycket till övers för den borgerliga politiken. Som en kompensation för den tidigare nämnda politiken - det är väl så man får se det - medgavs en skattefrihet för halva återföringen av denna SURV. Ett säkert välkommet bidrag för de berörda företagen. När kommer motsvarande skattefrihet övriga löntagare till godo? Dessutom var åtgärden orättvis gentemot alla dem som inte gjorde några SURV avsättningar utan i stället snällt betalade sin skatt. Återigen ser vi en brist på långsiktighet i den borgerliga skattepolitiken på företagsområdet. Fru talman! Vänsterpartiet hävdar i sin skattemotion att skatteförhållandena för företag borde vara neutrala oavsett juridisk företagsform. Men detta borde, med hänsyn till det ansträngda budgetläget, finansieras inom ramen för den samlade företagsbeskattningen. Vår uppfattning är att en särskild parlamentarisk utredning borde utreda denna fråga.

Fru talman! Vi i Vänsterpartiet vill inte återgå till en dubbelbeskattning. Vi vill bara se till att skattefriheten hamnar i rätt led, dvs. i företagen, där den hör hemma. Jag slås av en förfärande tanke, nämligen att moderaterna tror på det som de säger när det gäller skatteområdet. De tycks tro att de genomfört ett enkelt och långsiktigt skattesystem inom företagsbeskattningen. De tycks tro att Sverige utvecklats positivt under den regeringstid som de hade. De trycks att ökade klyftor i samhället underlättar sanering av svensk ekonomi. Om de dessutom tror att orättvisa, kortsiktiga beskattningsförmåner, som skattesubventioner vid SURV-återförandet, skapar förtroende inom företagarkretsar i Sverige, må vi i Sverige vara tacksamma över att Moderaterna förlorat regeringsmakten. Carl Fredrik Graf var också inne på att Sverige skall ha konkurrenskraftiga skatter. Men det har vi ju! Sverige har ett av Europas lägsta bolagsskatter. Det kanske är svårt att uttala sig om var den optimala skattesatsen ligger, men i vår motion från i våras har vi i Vänsterpartiet sagt att vi kan tänka oss en statlig skatt på 30 % för inkomster över 300 000 kr. Vi ställer också upp på den socialdemokratiska idén om en värnskatt på 5 % över brytpunkten. Det kunde Carl Fredrik Graf sluppit fråga; det står i vår skattemotion från i våras. Och den politiken vidhåller vi.
Fru talman! Jag vill kommentera ytterligare en sak som Vänsterpartiets representant framförde, nämligen finansieringen av förändringen av företagsbeskattningen. Jag tänker då framför allt på den förändring som gör att de olika associationsformerna får samma beskattning. Det tycker vi moderater är viktigt. Det var inte rimligt att de minsta företagen skulle ha en högre beskattning än vad man hade i aktiebolagsformen. Därför genomfördes denna förändring. Den finansierades inom företagssektorn, bl.a. genom vissa förändringar vad gäller utlandstraktamenten. Det kan Per Rosengren fråga sin kollega Lars Bäckström om, som var med i riksdagen förra perioden. Vi fick nu besked från Vänsterpartiet. Om jag tolkar det hela rätt tycker man att det är bättre att ha högre skatter för de minsta företagen om skattesystemet blir enklare; det blir ju kontentan av det som Per Rosengren sade. Jag medger att den skatteomläggning som gör att vi nu har en likformig skattesats för de olika företagsformerna innebär att det blir något krångligare för de minsta företagen. Jag sade också i mitt huvudanförande att det därför är viktigt att arbeta för ytterligare förenklingar vad gäller den skattetekniska lösningen. Det hoppas jag att vi skall kunna medverka till att göra gemensamt under denna mandatperiod. Men det är också viktigt att skattesatsen blir enhetlig oavsett företagsform.
Fru talman! Carl Fredrik Graf säger: ytterligare förenklingar. Men den borgerliga regeringen har inte på något sätt genomfört några förenklingar. Den har åstadkommit ett groteskt system på företagsbeskattningens område. Jag sysslar med företagsbeskattning, så jag vet vad jag pratar om. Detta med expansionsmedel och att det inte skall vara avhängigt företagsformen tycker jag är mycket bra. Men det hade vi redan med det gamla SURV systemet. Man kunde ju kombinera K-SURV och I SURV för enskilda firmor och handelsbolag. Den kombinationen var naturligtvis inte möjlig för de stora aktiebolagen, där man fick välja antingen L-SURV eller K-SURV. I och med detta fanns det alltså redan en skattemässig fördel för enskilda firmor och handelsbolag. Den beskattningsreform som åstadkoms under tiden med det borgerliga regeringsinnehavet har varit katastrofalt svår. Och den har missgynnat små och medelstora företag genom att dessa har kommit helt i händerna på dyra skatterådgivare.
Fru talman! Per Rosengren undrade varför man inte kan ha skattefrihet för företag i stället, när man väl avskaffar dubbelbeskattning. Det skulle nog av många uppfattas som mindre utmanande. Vi i Folkpartiet hade föredragit att man gjort på det viset. Men internationella förutsättningar gör det i praktiken omöjligt på grund av Sveriges internationella förpliktelser. Det skulle nämligen öppna vägen för en storskalig internationell skatteflykt, som vi inte skulle kunna stoppa. De länder som tidigare haft en sådan ordning, t.ex. Finland och Norge har övergett den. De har nu i stället lättnader för aktieägarna. Orsaken är alltså att vi inte vill vara med om någon storskalig, internationell skatteflykt. Visst har vi i Sverige mycket låga bolagsskatter. Men om man tar hänsyn till ägarbilden, dvs. att det är ägarna till småföretag, stämmer det inte. Då har vi en mycket hög beskattning av det egna kapitalet i småföretagen. Enligt väldigt mångas bedömningar är det det som ligger bakom att det inte startas några mindre och medelstora företag; de små företagen slutar att växa.
Fru talman! Men det gamla Annellavdraget fungerade ju bra. Med det kunde Sveriges internationella förpliktelser klaras av. Men de borgerliga tycks inte inse att vi eventuellt också har internationella förpliktelser när det gäller tjänstemomsen, utan man går ut och säger att man skall sänka tjänstemomsen. Men dock finns en viss risk att de internationella förpliktelserna i framtiden gentemot EU inte kan uppfyllas i det avseendet. I EU vill man nämligen inte ha särskilda momssatser inom tjänstesektorn. Storskalig internationell skatteflykt har vi redan. Det har vi upplevt under många år. Min fråga till Isa Halvarsson kvarstår: Varför har ni i Folkpartiet medverkat i en regering som gått ifrån den generella beskattningen på kapital på 30 %? Det är ju ni själva som medverkat till att slå sönder den skattereform som ni själva tillsammans med Socialdemokraterna var med om att genomföra. Vi i Vänsterpartiet var kritiska till skattereformen, och det har visat sig att vi i stora avseenden hade rätt i vår bedömning av den. I och med den skedde en överföring av pengar från fattiga till rika.
Fru talman! Skattereformen medförde ingen överföring av pengar från fattiga till rika. Det är konstaterat att den inte på något vis hade den effekten. Den var i sin form neutral. Och det är mycket sorgligt att man från socialdemokraternas sida går ifrån den. Den innebar ju också en politisk överenskommelse. Det blev en underfinansiering av skattereformen, men det berodde på att den genomfördes i samband med att svensk ekonomi drabbades av en internationell lågkonjunktur och en realräntechock. Det berodde också på att människor började spara i stället för att låna. Det blev alltså ett ökat sparande i Sverige, något som i sig naturligtvis är bra.
Fru talman! Det är inte Socialdemokraterna som haft regeringsmakten under den gångna mandatperioden, utan det är den borgerliga regeringen, som Folkpartiet satt med i, som de facto skjutit skattereformen delvis i sank. Att skattereformen skulle vara neutral förutsatte också en 30 % beskattning på kapital. Men Folkpartiet har nu suttit med i den regering som fått bort delar av den beskattningen. Om man sänker kapitalbeskattningen är den inte längre neutral. Då är det en överföring från fattiga till rika. Dessutom visar Statistiska centralbyråns undersökning att så faktiskt var fallet. Skattereformen fick inte alls den effekt som man från skattereformens konstruktörer trott.

Herr talman! Ett av 1980-talets kännetecken var spekulationsekonomin. Den bestod i att det var mer gynnsamt att låna än att arbeta och spara. 80-talet innebar också ökade orättvisor i form av förmögenhetsöverföringar på grund av hög inflation från sparare till låntagare och spekulanter. Avdragseffekten för räntor var hög och många lockades att ta lån för att konsumera eller investera i tillgångar för att få en tillväxt eller avkastning som höll jämna steg med den höga inflationen. Under 80 talet ökade klyftan mellan de som hade kapital och höga inkomster och de som inte hade det, visar flera fördelningspolitiska studier. 80-talets spekulation och frånvaro av sund fördelningspolitik vill åtminstone inte jag ha tillbaka. Socialdemokraterna har aviserat förändringar i skattepolitiken från årsskiftet 1995. Ett förslag som har framkommit i bl.a. riksdagsmotioner är en höjd kapitalskatt. Om förslaget skulle genomföras innebär det ett steg tillbaka till en låneekonomi. Skatten på kapital skulle höjas till 30 %, men samtidigt skulle avdragsrätten för räntor höjas till samma procentsats. Detta innebär att Socialdemokraterna gynnar låntagare på bekostnad av sparare. Om Socialdemokraterna överger Spara som ledstjärna till förmån för Slösa är detta ett ödesdigert val inför framtiden. Riksrevisionsverket har undersökt hur det socialdemokratiska förslaget om höjd kapitalskatt slår mot olika inkomstgrupper. RRV fann att de flesta medel och höginkomsttagare vinner på att kapitalskatten blir 30 %. Anledningen är att 1,6 miljoner medelinkomsttagare har mer låneräntor än ränteinkomster. Drygt 450 000 personer i landet har rejäla kapitalunderskott i deklarationen, 25 000 kr eller mer. Det är ingen god fördelningspolitik att gynna personer med stora lån på bekostnad av småsparare. Även statsfinansiella skäl talar för att behålla kapitalskatten på 25 %. För statskassan är kombinationen kapitalskatt och ränteavdrag ingen bra affär. Statens finanser gynnas av en kapitalskatt på 25 %. Finansdepartementet har beräknat kostnaden till I Landsorganisationens rapport Sverige har råd, från augusti i år, redovisar LO sin syn på bl.a. sparandet. I rapporten ges två exempel på hur hushåll som sparar kan använda sitt överskott. "Det ena sättet är att placera pengarna på en bank, köpa obligationer eller andra värdepapper." Detta sätt att spara kallar LO inte för finansiellt utan i stället för passivt sparande. "Det andra sättet är att hushållet använder överskottet till att öka sina reala tillgångar, t ex genom att köpa sig ett nytt sommarhus." Den slutsats som LO drar av dessa exempel är: "Det är lätt att inse att det senare sättet att spara skapar fler jobb i ekonomin." LO försöker leda i bevis att hushållens sparande i finansiella respektive reala former har betydelse för hur många jobb som skapas i ekonomin. Detta är helt fel. Finansiellt sparande i en sektor ger utrymme för realt sparande i en annan. Med LO:s resonemang blir sparande i t.ex. aktier - dvs. kapital till företag och investeringar - improduktivt, men husbyggande produktivt. Att låna till investeringar är alltid positivt, anser LO. Det blir ett argument för ökad avdragsrätt. Den intressanta frågan är i vilken mån LO påverkar och har inflytande över den socialdemokratiska politiken. Delar Socialdemokraterna har föreslagit att en s.k. procentenheter. Detta är ett klart brott mot skattereformens princip om att det skall bli mer lönsamt att arbeta. Det bör också noteras att värnskatten inte bör betraktas som tillfällig. När blir det politiskt möjligt för Socialdemokraterna att så att säga gynna de som har högre inkomster genom att sänka skatten? Högre skattesatser på högre inkomster ger skattesystemet en fördelningspolitisk profil. Det håller jag med om. Kristdemokraterna har fört fram ett förslag som syftar till att höja skatten för de högre inkomsterna. Kristdemokraterna vill, till skillnad från Socialdemokraterna, permanenta det slopade grundavdraget vid statlig skatt. Fördelen med kds förslag är att marginalskatten kan behållas på en oförändrad nivå. En ökad marginalskatt däremot ökar risken för inflation och skadar ekonomins funktionssätt. En målsättning måste vara konsekvens och långsiktighet vid förändringar i skattesystemet. Såväl företag som privatpersoner måste ha en rimlig möjlighet att anpassa sig efter nya regler. Därför vore det fel att nu ändra i de grundläggande principerna, att det skall löna sig att arbeta och spara, som låg till grund för "århundradets skattereform", bara efter ett par år. Larsson: "Det råder undantagstillstånd på svensk arbetsmarknad. Om vi inte vågar pröva okonventionella lösningar riskerar vi att permanenta arbetslösheten på en mycket hög nivå." Jag delar Allan Larssons uppfattning. Kristdemokraterna har fört fram ett förslag till ungdomsskattsedel som ger arbetslösa ungdomar upp till 25 år en egen skattsedel med förmånliga skattevillkor och möjlighet att sälja tjänster till hushållen. Förslaget innebär sänkta arbetsgivaravgifter och momsbefrielse på hushållstjänster. Ungdomsskattsedeln är en effektiv åtgärd för att minska arbetslösheten bland ungdomar. Varje förslag om en återgång till det gamla skattesystemet, som av ledande socialdemokrater betecknades som perverst och ruttet, måste med kraft motarbetas.

Herr talman! Årets valrörelse har gett oss beslutsfattare en rad viktiga besked. På skattepolitikens område skulle jag särskilt vilja peka på två sådana besked. Valresultatet innebar först och främst att det nu är fritt fram att höja ett antal skatter, framför allt på kapital, men också på höga inkomster. Folk har helt enkelt insett att det inte går att försvara välfärden om man genomför ofinansierade skattesänkningar för höginkomsttagare och kapitalägare, och nu är man beredd att ta tillbaka dessa skattesänkningar för att just slå vakt om den svenska välfärden. Det andra viktiga skattepolitiska beskedet från väljarna var att man inte låter sig påverkas av påkostade och osakliga skrämselkampanjer från borgerliga partier och deras stödorganisationer. Man trodde helt enkelt inte på Moderaterna och Skattebetalarnas förening, när de med hjälp av dåligt underbyggda påståenden, halvsanningar och ibland rena lögner försökte få det att framstå som om vi socialdemokrater skulle vilja höja skatterna med mellan 80 och 85 miljarder kronor. Det hjälpte inte hur många affischer man än klistrade upp, hur många helsidesannonser man än satte in i tidningarna och hur många tiotals miljoner kronor man än pumpade in i kampanjen. Svenska folket lät sig inte duperas. Herr talman! Nu har vi alltså tagit oss igenom tre borgerliga år i Sverige. Under de åren präglades skattepolitiken i mycket stor utsträckning av Moderaterna. Det började hösten 1991 med en rivstart i form av en moderatblå proposition med det pretentiösa namnet Skattepolitik för tillväxt. Förmögenhetsskatten skulle avskaffas, arvs och gåvoskatten skulle sänkas, skatten på kapitalinkomster och aktievinster skulle också sänkas, begränsningarna i avdragsrätten för ränteutgifter skulle tas bort osv. Lundgren få enastående effekter på den svenska ekonomin. Framför allt skulle tillväxten öka och arbetslösheten minska. Nu sitter vi sedan ett tag med facit i hand. Vi vet att det blev precis tvärtom, Carl Fredrik Graf. Vi fick en tillbakagång i ekonomin, och vi drabbades av den högsta arbetslösheten sedan 30 Nästa stora borgerliga skatteproposition kom hösten 1993. Då gick man ett steg längre i sitt skattesänkarnit. Då var det aktieägandet som skulle gynnas ytterligare. Utdelningsskatten avskaffades och reavinstskatten halverades. Samtidigt kunde en stor del av inkomsttagarna - framför allt de med låga inkomster - konstatera att deras inkomstskatter hade höjts kraftigt under den borgerliga regeringsperioden. Och det var detta som blev den borgerliga regeringens ödesdigra misstag. I en nedåtgående konjunktur beskar man genom bl.a. skattehöjningar miljoner svenskars möjligheter att hålla sin konsumtion uppe. Det ledde till en kraftigt minskad produktion, och därmed var massarbetslösheten ett faktum. Landet drogs in i en ond spiral av arbetslöshet, ökade budgetunderskott och snabbt växande statsskuld.Nu måste vi ta oss ur detta ekonomiska moras. Då är det naturligt att skattepolitiken spelar en viktig roll. Den kan nämligen bidra med ökade statsinkomster och dessutom med det viktigaste av allt: rättvisa. Med skatternas hjälp kan vi se till att de som har mest också får bära en större del av krisens bördor. Därför är det viktigt att den socialdemokratiska regeringen nu resolut och snabbt lägger fram förslag om värnskatt, enhetlig kapitalbeskattning och bevarad förmögenhetsskatt. En annan viktig uppgift på skattepolitikens område är att se till att folk verkligen betalar sina skatter, att ingen smiter undan. Tyvärr måste man nog konstatera att skattebrottsligheten och den osunda skatteplaneringen har brett ut sig under senare år. Det handlar kanske om 100 miljarder kronor som på detta sätt undandras beskattning. Det är den verkligt stora orättvisan. Den går ut över dem som sköter sig och betalar sina skatter i vederbörlig ordning. Särskilt påtagligt är detta inom näringslivet och i all synnerhet i småföretagens värld. Här sätter den ekonomiska brottsligheten konkurrensen ur spel. De seriösa företagen konkurreras ofta ut av de oseriösa företagen. Detta är naturligtvis upp och-ner-vända världen. Därför måste nu alla goda krafter mobiliseras mot den ekonomiska brottsligheten. Skattekontrollen måste skärpas, och likformigheten i skattesystemet i så stor utsträckning som möjligt återställas. Det första steget i den riktningen tar vi när vi nu återgår till en enhetlig kapitalbeskattning.

Herr talman! Lars Hedfors hänvisade till valresultatet och tog det till intäkt för att det nu var läge att höja skatterna. Det parti som tydligast har varit för skattesänkningar, nämligen Moderaterna, gick också fram i valrörelsen. Det är uppenbart att det lönar sig att vara tydlig när det gäller skattepolitiken. Jag vill ta upp detta med värnskatt. Det är en viktig fråga. I Dagens Industri den 19 maj uttalar Lars Hedfors: "Självklart är det inte bra att det blir stora marginaleffekter ovanför brytpunkten. Jag tror att vi måste titta på detta mycket noggrant och diskutera de fördelningspolitiska effekterna." Det tyckte jag var ganska insiktsfullt sagt. I dag har Lars Hedfors tydligen en annan uppfattning. Jag vill därför fråga honom vad han anser om värnskatten och det förhållandet att det faktiskt uppstår marginaleffekter som är ganska så obehagliga. När det gäller socialdemokraternas förslag beträffande brytpunkten kommer fler och fler skattebetalare att varje år komma upp på den högre skattenivån. Antalet heltidsarbetande ovanför brytpunkten är 45 %, så det handlar inte om en exklusiv skara rika personer som på detta vis kläms åt med höjda skatter. Eller också har Lars Hedfors och jag olika uppfattningar vem som är rik och vem som inte är rik. Till sist tror jag att vi är eniga om en sak, nämligen kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Den förre skatteministern lade fram ett förslag om ökade anslag på 200 miljoner kronor per år under fem år just för att Riksskatteverket och dess länsskattemyndigheter skulle få ökade resurser för att motarbeta ekonomisk brottslighet.
Herr talman! Ert tillskott när det gällde att bekämpa den ekonomiska brottsligheten var en omvändelse under galgen. Ny demokrati tvingade er helt enkelt till att göra detta tillskott. Så är sanningen. Samtidigt urholkade ni möjligheterna att bedriva en effektiv skattekontroll genom att avskaffa skatteflyktsklausulen, genom att avskaffa tredjemansrevisionen, genom att urholka bevissäkringslagen osv. Det har ni gjort genom åren, så det är ingenting unikt. Det är moderat politik att urholka skattekontrollen. På den punkten är ni konsekventa. Antalet människor som befinner sig över brytpunkten ökar genom våra förslag, säger Carl Fredrik Graf. Ja, men ni själva då? Ni har ju genomfört ett antal åtgärder som ökar antalet människor över brytpunkten. Ni har t.ex. tagit bort schablonavdraget. Det är ju ett sätt att öka antalet, och ni har gjort det även på andra sätt. Men det talar ni tyst om. Ni är inte särskilt konsekventa på den punkten. Jag vill också kommentera valresultatet och möjligheten att höja skatter. Det handlar inte bara om valresultatet, Carl Fredrik Graf. Det gjordes opinionsmätningar som visade att svenska folket långt in i de moderata leden var berett på skattehöjningar, om pengarna kunde användas för att kunna bevara välfärden.
Herr talman! Närmast var det väl en opinionsundersökning som i valrörelsens slutskede diskuterades. Om Lars Hedfors vill ta den till intäkt för sin politik är den argumentationen litet svag, tycker jag. Hade man ställt samma fråga i denna opinionsundersökning med en litet annorlunda formulering - t.ex.: Är du beredd att höja skatten för att betala räntorna på statsskulden? - är det möjligt att utfallet hade blivit ett annat än om man hade ställt frågan: Är du beredd att höja skatten för att bevara välfärden? Sanningen är den att skatteintäkterna i högre grad kommer att gå till statsskulden. När det gäller rättssäkerheten tycker jag att det viktigt att slå fast att vi moderater understryker vikten av en rättssäkerhet i beskattningen. Det får inte vara så att den enskilde ständigt skall vara i underläge. Det är rätt att vi skall klämma åt dem som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Men var och en skattskyldig skall inte ständigt behöva vara i ett underläge gentemot skattemyndigheterna. Därför genomförde vi förändringar som bidrog till att principerna för rättssäkerheten kunde upprätthållas. Det är på gränsen till oförskämt när man så att säga mellan raderna kan utläsa att vi moderater skulle anse att detta med ekonomisk brottslighet inte är särskilt viktigt. Vi tycker definitivt att det är viktigt, inte minst ur den aspekten att det skall råda konkurrensneutralitet mellan företag. Skötsamma företag skall självfallet kunna premieras.
Herr talman! Det är så. Historien visar att Moderaterna inte tycker att det här med skattekontroll är särskilt viktigt. Det vet vi, därför att vi har räknat på detta. Under åren 1982-1991 lade vi fram ett fyrtiotal förslag om att man skulle förbättra skattekontrollen. Moderaterna gick emot vartenda ett. Ni avskaffade skatteflyktsklausulen som är så oerhört viktig, inte minst i förebyggande syfte, när det gäller skatteflykt och liknande. Nu talade Carl Fredrik Graf vackert om rättssäkerhet. Men vad är det för rättssäkerhet för den företagare som är seriös och sköter sig när han utsätts för konkurrens från företagare som smiter från moms och arbetsgivaravgifter? Vad har den seriöse företagaren för rättssäkerhet? Den rättssäkerheten talar ni väldigt litet om. Men om man skulle råka klämma åt en och annan falskdeklarant, då blir ni bekymrade. Jag tycker att ni skall nyansera debatten om rättssäkerhet, Carl Fredrik Graf. Där har ni från den moderata sidan sannerligen inte mycket att skryta med.
Herr talman! Först vill jag säga att utgiftsexplosionen till stor del beror på 80 talspolitiken. Den ledde oss in i finanskris och lågkonjunktur och den arbetslöshet som råder. Det var ju det som förorsakade utgiftsexplosionen. Också jag tycker att det är ytterst viktigt med kamp mot ekonomisk brottslighet. Vi från Folkpartiet delar uppfattningen att det är angeläget att man vid en ekonomisk kris höjer kraven på människor med högre inkomster och stora tillgångar. Men man måste göra det på ett sådant sätt att det inte motverkar tillkomsten av nya jobb, så att vi inte återigen kommer in i det som förr kallades det perversa och ruttna skattesystemet och som vi gemensamt lyckades göra oss av med. Bägge partierna fick stå ut en hel del smälek för det. Vi anser t.ex. att slopandet av förmögenhetsskatten, som skulle ske vid nästa årsskifte, bör skjutas på framtiden. Däremot vill vi inte återinföra förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Vi menar vidare att fastighetsskatten skall skärpas därför att det visat sig att också den har en klart progressiv effekt. Hushåll med höga inkomster har i regel dyrare bostäder. Vi anser att tjänstebilsbeskattningen bör skärpas. Av dem som deklarerar för bilförmån ligger 80 % ovanför brytpunkten. Däremot menar vi, inte minst av fördelningspolitiska skäl, att den beslutade säkringen av kapitalinkomstskatten och den värdefulla rätten för avdrag på skuldräntorna upp till 25 % kan gärna vara kvar. Det skulle tillföra statskassan 1 miljard kronor. Det betalas i högsta grad av personer med högre inkomster.
Herr talman! Först litet om det Isa Halvarsson sade inledningsvis. Hon tycker också att det är bra med skattekontroll. Men inte ens en gång Folkpartiet har någon särskilt bra historia att skryta med på det området. Ni har också varit med om att urholka skattekontrollen under den gångna treårsperioden. Ni tog bort tredjemansrevisionen, som är så viktig för att man skall kunna kontrollera momsen, som ju är en skatt i flera led. Därför måste man ha en tredjemansrevision. Ni tog bort skatteflyktsklausulen, och ni har varit med om att urholka skattereformen, som tidigare talare har varit inne på här. Isa Halvarsson sade att vi tillsammans genomförde skattereformen för att komma bort från det perversa skattesystemet. Det gjorde vi. Men ni har genom era sänkningar på kapitalinkomstskatteområdet återfört en del av perversiteterna. Ni har sett till att det i kapitalinkomstbeskattningen nu finns åtta olika skattesatser, från 0 % till 30 %. Det säger sig självt att man sätter i gång att försöka planera sin skatt på det viset att man förvandlar högbeskattade inkomster till lågbeskattade. Det var det vi försökte komma ifrån. Ni har rivit upp gränsen mellan de olika inkomstsslagen genom att i inkomstslaget företagsamhet införa rätt till avdrag på underskott i tjänst. Det är också någonting som t.ex. Lagrådet kritiserade väldigt mycket därför det skulle ge upphov till skatteplanering. Ni har sannerligen varit duktiga på att riva upp den skattereform som vi med stor möda och mycket besvär genomförde tillsammans.
Herr talman! Det har inte skett några större förändringar i skattesystemet. De förändringar som har gjorts har inte inneburit något brott mot skattereformens principer. Den grundläggande frågan, som socialdemokraterna inte svarar på, är: Hur skall man få människor att satsa på riskabla och hårdbeskattade investeringar när de kan få bättre ränta på högavkastande riskfria statsobligationer? Det gäller i mycket hög grad småföretagare. Det intressanta är att den socialdemokratiska regeringen i Norge tog bort dubbelbeskattningen. Motivet var främst att åstadkomma neutralitet mellan de olika sparformerna, effektivisera ekonomin och främja kapitalets rörlighet. Också i Norge menade man att tidigare politik med olika investeringsstimulanser för företagen inte gav något effektivt resultat. Man säger nu att utdelningarna ha ökat men inte så mycket. Däremot har mera nytt kapital tillförts företagen, och rörligheten har ökat. Den norska regeringen är övertygad om att reformen är riktig. Det finns ett problem, och det är att pressen ständigt beskriver utdelningarna som skattefria. Socialdemokraterna med hela sin stora pedagogiska apparat och alla sina pengar - Lars Hedfors talar mycket om pengar - skulle kunna förklara för människor nödvändigheten av att vi får småföretagare att satsa på och att vilja växa. Det är inte så som en del "högre" socialdemokrater tror, att folk tycker att det är häftigt att betala skatt. Jag tycker att det är ganska skönt att lägga sig på en lägre nivå och slippa det extra slitiga med att riskera sin framtid.
Herr talman! Jag har talat med väldigt många småföretagare, inte minst under valrörelsen. De har varit förtvivlade över den hattighet som har präglat den borgerliga skattepolitiken. För dem har det inte varit så särskilt viktigt med utdelningsskatt och reavinstskatt på aktier. Det viktigaste för dem är att det är stabila spelregler. Det har det sannerligen inte varit under den borgerliga regeringsperioden. Jag läste för ovanlighetens skull det senaste numret av Skattebetalarnas förenings tidning, där man går till stenhård kritik mot den borgerliga skattepolitiken på småföretagens område just därför att den inte var stabil och ingav stabilitet. Ni har inte gjort er skyldiga till något brott mot skattereformen, säger Isa Halvarsson. Men en av de absolut viktigaste principerna i skattereformen för att vi över huvud taget skulle ställa oss bakom skattereformen var just att det var en balans mellan beskattningen av arbete och beskattningen av kapital. Den balansen har ni satt ur spel. Då har det blivit precis så som jag har sagt här, att det har gynnat dem som har kapital. Det viktiga för företagen och företagandet är inte att man lättar på beskattningen av kapitalet utan att man lättar på beskattningen av företagen. Vår skattepolitik på företagsområdet är fördelaktigare för företagen än er. Vi ligger ungefär 2 miljarder lägre i beskattning av företagen än vad den borgerliga regeringen gjorde.
Herr talman! Värnskatten skall ju vara tillfällig. Min fråga är då till Lars Hedfors: Anser ni att också underskotten är tillfälliga? Vi vill ju ha en permanentning av skatten. När ekonomin är i balans kan man ta bort den, men att redan nu säga att värnskatten är tillfällig tycker vi inte är riktigt. Egenavgifterna har Lars Hedfors berört i väldigt liten utsträckning. Hur ser socialdemokraterna på egenavgifterna fördelningspolitiskt? Det är vi intresserade av. Tycker socialdemokraterna att det är riktigt att man skall undandra inkomster över sju och en halv gånger basbeloppet? Tycker socialdemokraterna att det är rätt att det är avdragsgillt? För oss verkar det vara fördelningspolitiskt omvänt. Hur har ni tänkt att direktavskrivningarna skall fungera? Gäller det gamla förslaget från Företagsskatteutredningen för ett antal år sedan, dvs. att s.k. periodiseringsfonder skall införas? Det innebär att 85 % av anskaffningskostnaden skall vara direkt avdragsgill, men resten skall vara någon form av inflationsvinst som man inte får göra avdrag för. Hur har ni tänkt er när det gäller direktavskrivningarna? När det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten anser Riksdagens revisorer att momsen är ett av de stora problemen. Samtidigt har man rustat ner kompetensen ute på skattemyndigheterna genom att dränera länsskattekontoren ganska ordentligt. Är ni beredda att ompröva denna - låt oss kalla det så - decentralisering av skattebekämpningen och verkligen se till att kompetensen finns kvar även ute i länen?
Herr talman! Under den gångna treårsperioden kämpade vi hårt för ökade anslag till skattemyndigheterna både explicit när det gäller momsen och när det gäller skattekontrollverksamheten över huvud taget. Den kampen har vi drivit konsekvent. Det var först när det parti som inte längre finns representerat i riksdagen stödde oss som den borgerliga regeringen var tvungen att krypa till korset. Vidare har vi på detta område fått uppbackning från Per Rosengrens partikollega Lars Så till direktavskrivningarna. Det här med företagsbeskattning är ett väldigt invecklat område. Vi diskuterar väldigt gärna uppläggningen med representanter för företagsamheten i Sverige. Så småningom kommer det förslag, men jag kan inte nu exakt säga hur de förslagen skall se ut. När det gäller egenavgifterna, Per Rosengren, dras vi nu efter tre borgerliga regeringsår faktiskt med en statsskuld på över 1 000 miljarder kronor. Dessutom växer vårt budgetunderskott ständigt. Därför är det nödvändigt att vi hittar finansieringsmöjligheter så att vi kan klara detta. Det är inte särskilt lustigt att tillgripa egenavgifter, men vi anser oss tvungna till det. Vi anser nämligen att det finns ett utrymme för en höjning av egenavgifterna med ungefär 3 %. Värnskatten har fått sitt namn inte därför att den är tillfällig utan därför att pengarna skall användas till att värna dem som är arbetslösa. Pengarna skall nämligen gå till Arbetsmarknadsfonden för att stoppa dräneringen av densamma. Vi utgår från att vi skall lyckas med den saken. När vi har klarat den uppgiften behövs inte längre värnskatten.
Herr talman! Jag välkomnar det sistnämnda, dvs. Så uppfattar jag detta. Ökade anslag räcker dock kanske inte alltid. Man måste kanske också titta på organisationen, titta på vad som hänt på kompetenssidan i och med den utflyttning av länsskattekontor som skett. När det gäller direktavskrivning finns det en gammal utredning där det klart finns förslag om hur det här kan fungera. Jag förstår inte vilka diskussioner som skall föras. Är det meningen att direktavskrivning skall kunna ske avseende hela anskaffningskostnaden, dvs. att man på det sättet också skall kunna göra s.k. inflationsvinster? I så fall hamnar de som gör direktavskrivning i en väldigt bra situation i förhållande till andra som inte har tillfälle att göra detta på grund av sämre resultat. Beträffande egenavgifterna vill jag säga att jag har full förståelse för att Socialdemokraterna vill hitta en finansiering av underskottet. Det ställer vi också upp på. Men vad jag frågade var: Hur kan Socialdemokraterna lägga fram ett förslag som fördelningspolitiskt är så fjärran från arbetarrörelsens värderingar - dvs. ett förslag som innebär att höginkomsttagarna skyddas? Låginkomsttagarna däremot får eventuellt betala mera. Det är ju vad konstruktionen med 7,5 x basbeloppet vad gäller avdragsrätten innebär. Det betyder alltså att höginkomsttagarna skyddas på detta område. I övrigt är vi beredda att införa egenavgifter om de liknar en skatt.
Herr talman! Vi har än så länge inte lagt fram några förslag när det gäller egenavgifterna. Per Rosengren får vänta litet. Sedan får han se hur det hela utformas. Vi har sagt att vi inte är särskilt glada åt egenavgifter i det nya pensionssystemet. Vi skulle hellre se att egenavgifterna byttes ut mot något annat. Men om vi skall ha egenavgifter menar vi att de skall tas ut på hela inkomsten. Principiellt är inte vi heller särskilt glada åt att de blir avdragsgilla. Det strider mot vår inställning. I frågan om värnskatten har Per Rosengren en något egendomlig semantisk övning när det gäller "tills vidare" eller "tillfällig". Jag förstår inte skillnaden. Jag har ju klart och tydligt sagt att värnskatten skall finnas med så länge som det behövs för att klara Arbetsmarknadsfonden. Om sedan Per Rosengren väljer begreppen "tills vidare" eller "tillfällig", så är det honom fullständigt obetaget att göra det. Han får använda båda begreppen om han så vill. Så något om kompetensen hos skattemyndigheterna. Vi tror också att det behövs en kompetens där och att pengarna/anslagen till Riksskatteverket används på ett riktigt och bra sätt. Vi får väl se om det finns utrymme för ytterligare anslag på den punkten. Så småningom återkommer vi till den frågan. Låt oss diskutera den seriöst och konstruktivt!

Herr talman! Det var intressant, för att inte säga lätt skrämmande, att följa skatterundan alldeles nyss. Jag förstår nu att närmare 75-80 % av Sveriges småföretagare valde att rösta borgerligt. Jag förstår det utifrån de argument som nu kommer fram med mycket stor skärpa. Först och främst tycker jag att det skall konstateras att de skattehöjningar som gjorts under den gångna mandatperioden skedde efter socialdemokratiska partiets påtryckningar i krisuppgörelsen. Jag vill också konstatera att gjorda förändringar i beskattningen av riskkapital är förändringar som innebär en rimlig beskattning av kapital som gått till arbete och företagande i svenska företag. Socialdemokratin däremot beskattade i praktiken inte alls de många miljarder som gick till fastighetsspekulation, finansspekulation och mycket annat under 80-talet. Vidare noterar jag att man med väldigt stor skärpa sätter likhetstecken mellan småföretagare och skattebrottslingar, något som jag måste säga att jag i sak blir djupt indignerad över. Skatteflyktsklausulen, generalklausulen, var en främmande fågel i den svenska lagstiftningen, något som man snarast använde sig av på andra sidan Den gamla regeringen skaffade 1 000 nya poliser för att bekämpa ekobrottslingar. Det blev 30 nya specialiserade eko-åklagare, en ny konkurslagstiftning där den gamla var helt otillräcklig, effektiviseringar av näringsförbud, edgångsbestämmelser och en mängd andra åtgärder för att komma till rätta med ekobrottsligheten - något som man i praktiken inte gjorde under 80-talet. Historien är i sak den att den svenska välfärden byggdes upp under en period från mitten av 1800-talet och fram till 1970. Under mer än 100 år var Sverige ett av de länder i världen som hade den högsta ekonomiska tillväxttakten. Endast Japan kunde konkurrera med oss - möjligen också Danmark. Från 1970, då skatterna ökade, offentlig sektor expanderade och näringslivet gick tillbaka, har Sverige gått tillbaka i välfärdsligan. Vi har gått från en tredje eller fjärde plats ned till en sjuttonde eller artonde plats. 300 000 jobb i privat näringsliv försvann. 300-400 miljarder kronor i investeringspengar försvann från landet under 70 och 80-talen. Det var det som konstituerade, grundade, krisen i den svenska ekonomin. Japan och 5-10 % i övriga Europa. Felet är alltså att vi haft en gammal socialdemokratisk rent företagarfientlig politik. Man har ju i stället gynnat spekulationsekonomin och fastighetsspekulationerna och fört en genuint småföretagarfientlig politik. Vi har försökt, och det målet har vi velat fullfölja, åstadkomma ett företagarklimat i Sverige som är konkurrenskraftigt i förhållande till vad som gäller i alla andra länder i Västeuropa. Det innebär att även politiker är konkurrensutsatta. Det innebär att vi måste se till att vi har skatter för företag i Sverige som är jämförbara med vad som gäller i konkurrentländerna, för annars fortsätter flykten ur landet när det gäller arbetstillfällen och riskkapital. Det är därför reglerna skall vara stabila och förutsägbara. Men de måste också vara konkurrenskraftiga. Det får inte vara så att vi har västvärldens hårdaste småföretagarklimat. Det är ingen tillfällighet att vi fortfarande har få småföretagare i Sverige. I stället är det en följd av den småföretagarfientliga politiken under 70 och 80 Vi har gjort förändringar i riskkapitalbeskattningen i Sverige och fått den jämförbar med omvärldens. Vi har genomfört privatiseringar och därmed breddat riskkapitalmarknaden i Sverige. Mot att under 80-talet ha fått 5 miljarder kronor per år i nya riskpengar till nya jobb och nya företag är vi nu uppe i 50 miljarder kronor per år. Det innebär en tiodubbling, och det behöver Sverige för att under 90-talet få de nya företagen och de nya jobben. Vi måste också fullfölja satsningarna på ny teknik och ny utbildning där vi skall konkurrera med kompetens och avancerade produkter, inte med låga löner. Vi måste fortsätta teknikspridningen och satsningarna på informationsteknologin. Vi måste göra patenten tillgängliga för de små företagarna, via nätverken, via olika typer av datasystem. Likadant är det med forskningsresultaten, distansundervisningen och mycket mycket annat. Vi måste fullfölja satsningarna på infrastrukturen där vägar, järnvägar och telekommunikationer minskar avstånden för svenska företagare och gör de konkurrenskraftiga. Det har vänt i Sverige nu. Investeringarna ökar med 30 %. För första gången på årtionden har vi ett nettoinflöde av investeringar. Exporten ökar. Hemmamarknaden ökar, dvs. vi börjar högst påtagligt vara på rätt väg. Men då gäller det att fullfölja satsningarna. Jag vill inte att Sverige skall bli ett låglöneland. Det är kompetens, teknikhöjden och konkurrenskraft som vi skall konkurrera med. Då kan vi inte ha högre skatter, sämre forskning och sämre utbildning än i våra viktigaste konkurrentländer.

Herr talman! I den här första debatten efter valet skulle jag först vilja rekapitulera litet i fråga om vad som har inträffat och vad som har gjorts på det näringspolitiska området. Under den gångna valperioden har det dragits upp nya fåror för en bättre näringspolitik i allmänhet och för småföretagen i synnerhet. Den borgerliga regeringen har också kraftfullt arbetat för ett bättre näringsklimat. Det har skett i en tid när vi har haft en svår internationell lågkonjunktur samtidigt som vi har lidit av inhemska misstag från 80-talets spekulationsekonomi. För att komma till rätta med de enorma problem som den dåvarande regeringen ställdes inför var det nödvändigt med många åtgärder för att återupprätta Sverige som en företagar och industrination. För att kunna göra detta var vi från den dåvarande regeringens sida klara över att man måste ge bättre villkor för att starta och driva företag. Detta gäller särskilt för de små företagen, där de nya jobben kommer att tillskapas.

Förbättringar har också skett i form av en kraftigt förstärkt regionalpolitik. Man har t.ex. infört ett nytt landsbygdsstöd, ett stöd för kvinnligt företagande och ett generellt småföretagarstöd som gäller under det här budgetåret. Förbättringar har också skett genom förenklade regler i arbetsrätten, t.ex. att provanställning får ske i upp till 12 månader och även att få behålla två nyckelpersoner i företaget vid varsel. Det har också mer än någonsin satsats stora resurser på vägar och järnvägar samt på forskning och utbildning. Alla de här åtgärderna har också givit resultat. När den borgerliga regeringen tillträdde 1991 varslades 1 000 personer varje dag. Kurvan var på väg rakt nedåt. I dag anställs ca 1 000 personer varje dag och antalet varsel är rekordlågt. Det är också många investeringar på gång för att få nya jobb. Allt det här visar att politiken har gett resultat. Socialdemokraterna har på nästan varje punkt avvisat de åtgärder som har vidtagits. Detta har för mig varit helt oförståeligt, och det skulle vara intressant att få höra av Birgitta Johansson vad Socialdemokraterna kommer att riva upp. Skall ni riva upp skattesänkningar för småföretagen och därmed hindra dem att tjäna in pengar till investeringar och ett starkare eget kapital? Eller skall ni försämra möjligheterna för företagen att anställa människor genom att riva upp den mycket begränsade reformering som har gjorts av arbetsrätten? Det här är frågor som det kan vara intressant att få svar på. Herr talman! Även om många åtgärder har vidtagits under den gångna regeringsperioden krävs det många ytterligare åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen som är nödvändiga i vårt land. Att dessa tillskapas i näringslivet är också en nödvändighet. Från Centerns sida har vi arbetat fram ett tiopunktsprogram för näringslivsutveckling. Där vill vi ytterligare förbättra riskkapitalförsörjningen genom att bl.a. lämna en företagsgaranti som liknar den som ICA har gett sina företag. Det innebär att vi skall bygga upp ett antal holdingbolag runt omkring i vårt land. De skall i sin tur ha styrelser bestående av erfarna företagare. Där kan en blivande företagare få testa sin affärsidé. Om den befinns bra kan man också få en företagsgaranti genom holdingbolaget. I början skall nyföretagaren äga en mindre del av företagen. Efter hand som han kommer i gång skall han kunna köpa loss företaget från holdingbolaget. Det som holdingbolaget skall bestå med är garantier och mentorskap, således inga subventioner. Vi vill också förbättra stödet till innovatörer och uppfinnare genom att medge skatteavdrag och genom att stimulera till bildandet av småföretagarbörser. Jag vill också nämna något om kvinnors företagande. Som jag nämnde tidigare har det gjorts omfattande insatser som har varit mycket uppskattade, t.ex. mikrostödet samt de 50 miljoner som har specialdestinerats för att lånas ut just till kvinnliga företagare. Här behövs det också mera insatser i form av bl.a. riskkapital för kvinnors företagande. Vi måste också ge de unga bättre möjligheter, bl.a. genom att i gymnasieskolan och på högskolan satsa på entreprenörsutbildning. Vi satsar mycket på att utbilda oss till löntagare i dag när vi behöver nya företagare och entreprenörer. Därför tycker jag att det är viktigt att man satsar mera på entreprenörsutbildning än vad som har gjorts hittills. Vi vill också fortsätta med att stimulera till kompetenshöjande åtgärder samt till forskning och utbildning. Ett viktigt område härvidlag är att satsa ytterligare på förädling av den svenska skogsråvaran. Vi har många bra företag och maskintillverkare inom skogs-, pappers och massaindustrin samt inom sågverksnäringen. Vi vill från Centerns sida satsa ytterligare på att förstärka samarbetet mellan våra högskolor och industrin i syfte att ytterligare förädla och öka användningen av den svenska skogsråvaran. Ett exempel på hur man kan gå till väga är det skogsindustriella centrum som håller på att växa fram i Karlstad. Även inom sektorn "gröna jobb" finns det många arbetstillfällen. Återanvändning och förnyelse av energisektorn kan ge oss många nya jobb samtidigt som både vår miljö och vår ekonomi förbättras. Ett annat område som är synnerligen angeläget och som också Per Westerberg omtalade är den nya informationsteknologin. Rätt utnyttjad kan den medverka till att det skapas många nya jobb. Många nya jobb har också kommit till på distans under de senaste åren. Men IT-tekniken har främst riktat sig till stora företag. Ett av de sista beslut här i kammaren med Börje Hörnlund som minister innebar att satsa mera på småföretag när det gäller IT-tekniken. Därför anslogs Herr talman! Jag vill betona vikten av en stabil ekonomisk politik. Det viktigaste av allt är att företagarna kan få ned räntan på en acceptabel nivå. Därför fordras det en ansvarig, långsiktig och stabil ekonomisk politik.

Herr talman! Landets småföretag spelar en väldigt viktig roll för sysselsättningen. När det nu gäller att pressa ned arbetslösheten till normala 2-3 % är det de små företagen med upp till 30 anställda som kommer att gå i bräschen. Samtliga partier har i valrörelsen uttalat sitt stöd för småföretagen. Därför är det smått märkligt att så litet har gjorts i den här frågan. Herr talman! Jag skall ta upp fyra konkreta områden som betyder mycket för småföretagandets utveckling och för möjligheten att pressa ned arbetslösheten. För det första: Den helt avgörande frågan för småföretagen är givetvis efterfrågan på vår hemmamarknad. Det effektivaste sättet att få fart på densamma är att ytterligare öka trycket i ROT-sektorn - alltså reparation, ombyggnad, tillbyggnad av skolor, sjukhem, daghem och bostäder. Detta ger utöver aktivitet i bl.a. snickeriindustrin en mängd dynamiska effekter på de flesta hemmamarknadsområden. Statliga stöd till omfattande ROT-program betalar sig omedelbart och kan ge de svenska småföretagen en nytändning. För det andra: Etablerade småföretag som har ambitioner att utvecklas ytterligare och nystart av företag fordrar goda möjligheter till upptagande av lån. Riskkapitalmarknaden fungerar inte i Sverige. Det finns exempel på gamla, seriösa småföretag som i decennier varit kunder hos samma bank. De råkar ut för kundförluster och behöver tillfälligt ökade krediter men nekas detta och tvingas till konkurs. Problemet med riskkapitalförsörjningen måste lösas. Banksystemet måste ges signaler om att behandla småföretagande och nyetablering med mindre njugghet. För det tredje: En mycket konkret åtgärd för att pressa ned arbetslösheten vore att ge de små svenska varven samma villkor som varven i Norden och övriga Europa. Det är egentligen mycket märkligt att just detta område undantagits från den allmänna EU anpassningspolitiken. Ökad sysselsättning i varvsindustrin ger omedelbara effekter för många andra småföretag. För det fjärde: Den globala marknaden för miljöteknik är en av de snabbast växande marknaderna. Svenska småföretag har stora möjligheter att lyckas på denna marknad för miljöanpassad produktion. Skall vi klara kärnkraftsavvecklingen till år 2010, måste ny teknik utvecklas. Solenergi, mindre vattenkraftverk och både stora och små vindkraftverk är mycket intressanta för småindustrin. Här behövs olika stöd och ändrade skatteregler. Herr talman! Den förra regeringen var ointresserad av stimulanser till hemmamarknaden, riskkapitalförsörjning i småföretagen, att ge de svenska varven likvärdiga villkor. Man har inte orkat med att utveckla ett nationellt program på miljöteknikområdet. Den borgerliga regeringen har däremot med stor energi och konsekvens försämrat de anställdas rättigheter ute i företagen. Borgerliga företrädare tror att försämrade anställningsvillkor, minskade förhandlingsmöjligheter och försämrade akasseregler och a-kasseersättningar skapar bättre möjligheter för småföretagen. Denna borgerliga tanke är helt felaktig. Av alla de småföretagare jag träffat - det rör sig om något hundratal inom den svenska träindustrin - är det ett försvinnande fåtal som önskar sig dessa åtgärder. Svenska småföretagare vill ha och har fortfarande goda förhållanden till sina anställda. De tycker exempelvis att det är självklart att den sist anställde får gå först i dåliga tider. Småföretagarna vill ha kreativa medarbetare som känner trygghet på arbetsplatsen, och de vill ha en fungerande hemmamarknad. Herr talman! Den borgerliga regeringen lyckades nästan ta död på den svenska småindustrin. Jag utgår från att regeringsförklaringens inriktning på enbart de stora företagen var ett olyckligt misstag. Den nya riksdagsmajoriteten har chansen att gjuta ny livskraft i de svenska småföretagen. Vänsterpartiet vill vara med och ta ansvar för en sådan politik.
Herr talman! Jag hoppas att Vänsterpartiet kommer att fortsätta föregående mandatperiods inriktning att åtminstone vara mer småföretagarvänligt än vad Socialdemokraterna har varit. Däremot tycker jag att vissa saker i Lennart Beijers anförande lämnar en del att önska. Jag vill först notera att man nu är på väg att ta bort alla statssubventioner till varv över hela världen. Hittills har varvssubventionerna i Europa varit större än hela arbetskraftsinnehållet i varven, vilket har gjort att det blivit en närmast omöjlig situation. Det är ingen tvekan om att miljötekniken innebär en ny svensk konkurrensfördel, dock inte framför allt med statliga subventioner utan med forskning och utveckling, där vi visar att vi är duktiga, kompetenta och därmed kan konkurrera och ta betalt. Vad jag inte förstår med Lennart Beijers inriktning är tron att det är brist på riskkapital och att det är bankerna som skall stå för detta. Bankerna står för lån. Riskkapital är ägarkapital. Samtidigt vill Lennart Beijer drastiskt höja beskattningen för småföretagarna. Det går inte ihop. När de får högre skatt, som det var före 1991 års val då de förmodligen var västvärldens hårdast beskattade småföretagare, blir det litet riskkapital. Då blir expansionen dålig, och då får man få småföretag, precis som vi hade i Sverige under 70 och 80-talen. Det är ju där förändringarna måste göras. Det är där det har gjorts väldigt mycket, motsvarande nästan hela Småföretagarnas Riksförbunds hela handlingsprogram, under den gångna mandatperioden. Det visar också det senaste valets stöd till de borgerliga partierna från småföretagarna.
Herr talman! Det är säkert si och så med hur småföretagarna ser på politiken. Måhända är det fortfarande fler som stöder Westerberg än mig. Jag tog upp två frågor med Per Westerberg, bl.a. statssubventionerna till de svenska varven. Vi hade en frågestund här i förrgår, där det visade sig att man nu tror och hoppas att statsunderstödet i övriga världen skall försvinna från den 1 januari 1996. Nu vet vi ingenting om detta. Det kan fortsätta. Man har tidigare gjort försök i den här vägen. Men hur som helst innebär det att vi nu och under nästa år får leva med en situation, där de svenska varven inte kan konkurrera på samma villkor. Självfallet är det viktigt att vi ger dem den chansen. Westerberg gärna kalla det för olika saker, men det är helt klart i dag att små företag utan stora egna resurser har svårt att få de lån och krediter som de behöver för att klara sig vidare och för att klara sig igenom svåra situationer. Detta tror jag nog att vi kan vara överens om.
Herr talman! Jag tror att Lennart Beijer och jag nog är ense om att vi inte skall ha statssubventioner till varven. När arbetskraftens kostnader för produktionen i svenska varv är ungefär 14-15 % och subventionerna i Europa normalt sett ligger mellan 10 Vi skall slå vakt om varje svensk industrigren, satsa på teknikutvecklingen - gärna även på exportmöjligheterna - och ge garantier där så kan behövas. Men det måste vara med ökad teknik och kompetens som vi skall konkurrera och inte statssubventioner. Sedan vill jag bara påpeka detta med riskkapital till småföretagen och att de inte har några egna resurser. Nej, småföretagens egna resurser har varit sönderbeskattade under hela 70 och 80-talet. Detta har vi ändrat på. Där har faktiskt Lennart Beijers eget parti varit bättre än socialdemokratin, för ni har åtminstone varit med på att göra förbättringar. Felet är att de inte har fått kapitalisera sig och bygga upp sitt riskkapital. De har därmed inte kunnat konkurrera på samma villkor som nästan varenda land i hela den fria världen. Därför är det inte underligt att andelen sysselsatta i småföretag i Sverige bara har varit hälften så stor som i hela övriga Västeuropa. Det är ju detta som har rättats till. Det är detta vi måste slå vakt om, om vi skall få de 500 000 nya jobben under de kommande tio åren.
Herr talman! Jag tackar för erkännandet vad gäller partiets småföretagarpolitik. Westerberg om han menar att våra små svenska varv skall få fortsätta att åtminstone ett år till konkurrera på en marknad, där andra varv har minst tioprocentiga subventioner.
Herr talman! Det har tidigare rått enighet om att man inte skulle ge statssubventioner till varven. De har också upphört. Men vi har jobbat hårt för att få lika villkor som andra länder för varvsnäringen. EKN har också möjlighet att gå in och bidra med krediter. Det har talats mycket om småföretagarna och riskkapitalet. Det är helt klart att småföretagarna hade det svårt förut. Det har vi alla varit eniga om. De hade det också mycket svårt under tidigare år, bl.a. därför att de inte hade nog med eget kapital. De har inte haft möjlighet att sätta av eget kapital. När de sedan råkade i svårigheter hade de heller inte möjligheter att klara överlevnaden. Samtidigt kollapsade det svenska bankväsendet under en tid. Men läget har förändrats. Konkurserna minskar kraftigt, och bankerna hjälper i dag till på ett betydligt bättre sätt än vad de gjorde för något år sedan. De har liksom repat sig undan för undan, och det hoppas jag att de också skall fortsätta att göra, för det är viktigt att bankerna ställer upp. Relationen mellan småföretag och banker är den viktaste delen för att klara av kapitalförsörjningen till småföretagen. Men som jag sade i mitt anförande har vi ungefär tredubblat riskkapitalet från 4 miljarder till ca 13 miljarder i företag med statligt engagemang. Det gör att det i dag finns en ganska stor tillgång på riskkapital. Det behövs mer. Det är inte nog. Men genom olika åtgärder, skattesänkningar och annat är vi på rätt väg. Det är viktigt att inte riva upp, som en del vill göra, utan vi skall fortsätta på den vägen så att vi ger bra möjligheter också i framtiden. Även miljötekniken nämndes här. Vi har nu gått in i kretsloppssamhället. Många åtgärder har gjorts på miljöteknikens område under den senaste perioden, åtgärder som kommit fram genom klimatpropositionen och kretsloppspropositionen. De har gett och kommer också att ge nya jobb.

Herr talman! Jag vill helt kort redogöra för några punkter i Miljöpartiets näringspolitik för småföretagandet i grön ekonomi. Ett väl fungerande näringsliv, som försörjer oss med bra varor och tjänster, är naturligtvis en nödvändig förutsättning för att ett modernt samhälle som vårt skall fungera. För att samhällsutvecklingen skall bli långsiktig och bärkraftig krävs också att utvecklingen av teknik och näringsliv sker i samspel med naturens kretslopp inom de ekologiska ramarna, annars försämras ju alltmer möjligheterna för mänskligt liv på Jorden. Småskaligt företagande och lokal verksamhet tycker vi är viktiga i en grön ekonomi. Småföretag står för en idérikedom och livskraft som är nödvändig för förnyelse och utveckling av vårt näringsliv, och med småföretag menar jag då mindre och medelstora företag med upp till 200 anställda. Det är ju främst i småföretag som nya arbeten skapas och nya produkter utvecklas. Småföretag har normalt större möjligheter att arbeta flexibelt, att göra vad kunderna behöver och att ge god och snabb service, än större företag. Det är därför som Miljöpartiet vill värna speciellt om småföretagandet. Småföretag behöver kunna samarbeta och konkurrera mer jämbördigt med större företag. Småföretagen har oftast sämre möjligheter både att få välutbildad personal och att få fram riskkapital än de stora företagen. I småföretagen är det svårare att få tid och råd att hänga med i teknikutveckling och kvalitetskontroll, bl.a. Miljöpartiet vill ge ökat utrymme och bättre förutsättningar för små företag, för kooperativa företagsformer och för lokala och regionala marknader. Småföretagen måste få möjlighet att skapas och utvecklas, samarbeta och konkurrera på rimliga och jämlika villkor med större företag. Ett svenskt EU-medlemskap skulle öka hoten mot småföretagandet och småskaligheten. Det är särskilt viktigt att skydda och förbättra förutsättningarna för småskalighet så länge många ledande politiker och ekonomer fortfarande tror att det är med alltmer storskalig produktion och ökande transporter som välfärd och en hållbar utveckling skall skapas. Redan EES-avtalet innebär tyvärr ökade hot mot många svenska företag, speciellt i storleksklassen 20 200 anställda. På vår svenska hemmamarknad möter de hårdare konkurrens och ojämlika villkor från större företag i andra EES-länder. Det kan gälla bl.a. lägre krav på arbetsmiljö och på miljöanpassning, lägre arbetsgivaravgifter och ökade krav på ren priskonkurrens inom hela EES-området vid offentlig upphandling över vissa belopp. EES-avtalet minskar också möjligheterna för lokal offentlig upphandling, och därmed försämras möjligheterna till närservice, lokal insyn och möjligheten att skydda och utveckla den lokala infrastrukturen. Om inte den svenska kronan tillåtits flyta, dvs. sjunka i kurs, innan EES-avtalet började gälla i Sverige, skulle vi ha tvingats se en ökande utslagning av småföretag även här. Hela EU:s grundinriktning är storskalig, och ett svenskt EU-medlemskap skulle ytterligare försämra många svenska småföretags situation och samhällets möjligheter att med egen ekonomisk politik kompensera de ojämna konkurrensvillkoren och den ökande utslagningsrisken. Riskerna kommer, menar jag, att bli särskilt stora för företag som är underleverantörer och för leverantörer till offentlig upphandling, för företag i glesbygd - speciellt utanför de av EU godtagna stödområdena - och vidare för företag som utvecklar produkter som uppfyller högre krav på miljöriktighet, energieffektivitet och kretsloppsanpassning än EU vill ta med i sina normer. Jag skall bara ge några huvuddrag i Miljöpartiets småföretagarpolitik. Näringspolitiken skall, menar vi, leda till ökad kretsloppsanpassning och gynna en småskalig och decentraliserad samhällsstruktur, gynna lokala och regionala försörjningssystem som minskar transportbehov och resursförbrukning, gynna och uppmuntra personligt engagemang och ansvarstagande och öka människors medinflytande och lokal självtillit. De som arbetar i företagen skall uppmuntras att dela ägandet och ansvaret. Småföretagen måste få hjälp att anpassa sig till kretsloppskraven och att minimera hälso och miljörisker genom att välja lämplig teknik och utrustning. De måste få hjälp att beräkna vilken total användning av resurser och vilka utsläpps och avfallsmängder som olika alternativ medför under hela sin livscykel samt om risker och sårbarhet, och den här rådgivningen bör vara fri. Jag kommer senare i dag att anhålla om entledigande från mitt uppdrag som riksdagsledamot för att bli kretsloppsborgarråd i Stockholm. Jag hoppas då att vi i Stockholm i praktisk handling skall kunna visa vad det jag nu talat om innebär. Det har pratats mycket redan i den här debatten om riskvilligt kapital och om tillgång till bankkrediter. Mycket kort vill jag bara säga att vi tycker att det borde vara möjligt med riskkapitalavdrag, på samma sätt som man använder i England, för att öka tillgången till småskaligt riskkapital. Vi är också besvikna över att den förra regeringen inte visade större handlingskraft när det gällde att få fram bättre bankkrediter till löpande verksamheter. Det har kostat många jobb. Till slut, talman, några ord om näringslivets framtid här i Stockholm. Staden riskerar att bli allt mindre intressant som affärscentrum ju närmare Sverige anpassar sig till EU och ju mer vår riksdag och regering lämnar över sin rätt att besluta till EU:s tjänstemän och ministerråd. Desto viktigare är det då att utveckla småföretagsamheten här i Stockholm, inte minst besöksnäringen. Då är det alldeles fel att fortsätta på den inslagna vägen att cementera och gjuta igen staden och skapa mer och mer billeder. Vi skall i stället satsa på ett grönt Stockholm och på en nationalstadspark.
Herr talman! Låt mig först få gratulera Krister Sedan vill jag bara påpeka att Krister Skånberg kan vara alldeles övertygad om att för de stora svenska multinationella företagen är EU-frågan inte den stora frågan. Är Sverige inte konkurrenskraftigt för Electrolux, kan företaget naturligtvis flytta sin produktion i Mariestad till någon av anläggningarna i Tyskland, Italien eller Storbritannien. Men det är en väldig skillnad för de många svenska småföretagen, som inte kan flytta och bara finns i Sverige och som är helt beroende av Sveriges konkurrenskraft och de regler vi vill ha. Till skillnad från Krister Skånberg måste jag säga att jag vill att svenska småföretag skall vara konkurrenskraftiga, kunna konkurrera med teknik och kompetens, ta bra betalt och därmed utveckla den svenska välfärden, och då skall man klara konkurrensen ute i Europa. Med den teknikspridning vi har satsat på och med de satsningar vi har gjort på forskning, på utbildning och på småföretagarvänliga skatter har jag den bestämda uppfattningen att småföretagen har väsentligt bättre förutsättningar att ta till vara chanserna ute i Europa än om de bara sitter inlåsta i Sedan till riskkapitalavdraget. Jag beklagar att jag inte fick majoritet i denna kammare förrän under valrörelsen för att kunna införa ett riskkapitalavdrag. Det fanns ju inte under våren 1994. Under valrörelsen verkade alla ha insett det förträffliga med avdraget. Jag hoppas att vi får återkomma till det under den kommande mandatperioden. Bankkrediter däremot är krediter. Det är låntagarnas lånemedel. Dem skall det inte spekuleras med. Det skall vara säkra utlåningar. Jag vill inte ha fler banker på obestånd.
Herr talman! Jag skall börja med det sista som Per Westerberg, vår tidigare näringsminister, sade. Det är ju ändå ganska fantastiskt! Per Westerberg vill inte ha fler banker på obestånd. Det är lätt att hålla med om. Många svenska banker hamnade på obestånd, och de gjorde det av flera skäl. Ett skäl var att vi tog bort valutaregleringen och en del bankregleringar på mycket kort tid. Jag tror att det är få som inte har förstått att det var det som utlöste bankkrisen, framför allt genom fruktansvärt stora och felaktiga spekulationer inom byggsektorn. Vad regeringen, som Per Westerberg var näringsminister i, totalt misslyckades med var att ändå försöka säkra de vanliga bankkrediterna för småföretagandet. Man kan säga att regeringen därmed bidrog till att slå ihjäl en rad småföretag och stoppa utvecklingen i en rad andra. Det hade, Per Westerberg, funnits möjligheter för en handlingskraftig regering att göra väsentligt bättre ifrån sig. Vi är naturligtvis alldeles eniga om att småföretagen skall vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Jag vill gärna ge den avgående regeringen ett gott betyg när det gäller att den ändå ha ökat småföretagens konkurrenskraft. Jag får återkomma till det i en senare replik.
Herr talman! Jag tror inte att man skall skylla bankkrisen bara på en valutaavreglering. Den var nödvändig. En väldigt stor orsak är snarast fel ordning på skattereform, valutaavreglering och kreditavreglering. Som jag sade tidigare i debatten är det bara att konstatera att fastighetsspekulation och finansspekulation under 80-talet i princip skedde utan att de inblandade behövde betala skatt, medan det var hårdbeskattning av riskkapitalet i småföretagen. Det gamla skattesystemet var boven i dramat i väldigt stor utsträckning. Sedan kan naturligtvis ingen helt frikännas ifrån ansvar. Det gällde att sanera bankerna, vilket vi gjorde på ett mycket snabbt sätt. De är ånyo kreditvärdiga. Vi vill inte ha ordergivning från politiskt håll om att bankerna skall låna ut pengar. Då riskerar vi att därmed få ett politiskt ansvarstagande när det gäller vilka krediter som skall lämnas. Bankerna skall själva ta ansvar för att låna till bra företag och för att få igen pengarna. De skall själva ha ansvaret när det gäller privata företag. När det gäller miljötekniken vill jag säga att också jag tycker att det blev en mycket god utveckling av tekniken och av konkurrenskraften i småföretagen. Jag har sett många exempel på att svensk miljöteknik nu börjar hålla mycket hög internationell klass och därmed har stora förutsättningar att vara ett viktigt konkurrensmedel på den internationella marknaden. Men det är teknik och kompetens vi skall konkurrera med - inte subventioner.
Herr talman! Jag vill naturligtvis instämma i vad Per Westerberg säger om att det både finns många lovande projekt och förvekligade företags och affärsidéer när det gäller miljövänlig och resurssnål teknik. Tyvärr hamnar en hel del av de projekten utomlands därför att det inte går att uppbåda riskkapital i Sverige. Vi får hoppas att vi får riskkapitalavdrag och kanske andra möjligheter att få fram riskkapital i Sverige om alla går hem efter denna dag och tycker som de tyckte i debatten. För Miljöpartiets del anser vi fortfarande att det behövs lokala närfonder som hjälper företagare att få råd och riskvilligt kapital och andra resurser. Vi vill att det skall inrättas närfonder som dels består av nätverkskontor, dels av en riskmedelsfond. Nätverkskontoret bör ha en eller ett par anställda som har mycket god kännedom om de lokala och regionala resurserna när det gäller personal, kunskaper, erfarenheter, utbildning, utveckling och teknik. Dessa nätverkskoordinatörer skall hjälpa andra att hitta de nödvändiga resurserna för att företaget skall kunna utvecklas. Dessutom behövs det hjälp att få tag i riskkapital för små företag och för sådana som har projekt. När det gäller större riskkapital bör man samarbeta med affärsbanker och regionala riskkapitalbolag. Det handlar inte om att ge subventioner, Per Westerberg. Det gäller att få ett uthålligt system för riskkapital, som man har i andra länder. I USA är det inga subventioner som driver småföretagen utan en god och uthållig tillgång på riskkapital.

Herr talman! "Småföretagen skall ta oss ur arbetslösheten. Småföretagen är nyckeln för att åstadkomma ekonomisk tillväxt och utveckling". Så lät det från hundratals talarstolar och från hundratals torg i hela Sverige under den valrörelse som ligger bakom oss. Under föregående mandatperiod genomförde den dåvarande regeringen förändringar som förbättrade förutsättningar för nya och växande småföretag i Sverige. Många av de åtgärderna, t.ex. avskaffandet av skatten på arbetande kapital och införandet av en mer flexibel arbetsrätt, opponerade sig Jag tror inte att det går att kommendera fram nya småföretag eller kommendera fram tillväxt i företag. Det handlar istället om att skapa sådana villkor och ett sådant klimat att det lönar sig att starta och driva företag. Det är det som är grunden för småföretagens möjligheter att utveckla nya produkter, nya produktionsmetoder och inte minst i en förlängning skapa nya arbetstillfällen. De svenska småföretagen sysselsätter i dag ca 1,4 miljoner människor. Det är drygt 60 % av alla som är sysselsatta i det privata näringslivet. Sju av tio nya jobb i näringslivet har tillkommit i företag med mindre än 200 anställda under de senaste tio åren. Jag tror att vi alla är överens om småföretagens betydelse i det svenska näringslivet och för jobben i svenskt samhälle. Vi har under de veckor som har gått sedan regeringsskiftet fått klart för oss att allt som sades i valrörelsen från socialdemokratiskt håll kanske inte var så allvarligt menat - det må sedan gälla skolpeng eller ekonomisk politik. Men vad gäller då för den socialdemokratiska närings och småföretagspolitiken? I regeringsförklaringen kunde vi läsa att statsministern tillkallat ett särskilt råd där storföretagens representanter får det dominerande utrymmet. Det handlar med något undantag om personer som inte själva har varit med om att starta företag eller driva nyetablerade företag. Dessa personer kan säkerligen tillföra mycket kunnande om storföretagens villkor och om storföretagens förhållanden, men jag saknar småföretagarnas perspektiv i samhället - om vi menar allvar med att småföretagen är de som skall vara med och ta Sverige ur bekymren. Vi har på senare tid fått klart för oss att Socialdemokraterna som en reaktion på den kritik man har mött för sammansättningen av kommittén också kommer med någon typ av panel för småföretagsintressenter. Det är välkommet och självfallet det enda rimliga om vi menar allvar med talet om småföretagandets betydelse. Det finns som sagt en rad bekymmer för småföretagen - framför allt i hoten om s.k. återställare inom den ekonomska politiken. Frågorna till Socialdemokraterna i denna debatt, som jag hoppas vi får svar på i dag, blir naturligvtis följande: Hur kan en fördubblad beskattning på riskvilligt kapital som satsas i företag leda till fler jobb och till fler och växande småföretag? På vilket sätt kommer en minskad flexibilitet för framför allt småföretagen i arbetsrätten att ge ett bättre småföretagsklimat? Det tycks att döma av beskeden under valrörelsen som om socialdemokraterna skall driva en ekonomisk politik som tar mindre allvarligt på statsskuldsproblematiken. Hur kommer den politiken, som leder till högre räntor, att skapa nya företag och nya arbetstillfällen? Det här tycker jag är viktiga frågor att diskutera. Ett av de stora problemen i svensk ekonomi är de mycket låga investeringsnivåer vi har och har haft. En stor andel av dem som har förlorat sina arbeten under de senaste åren har varit direkt eller indirekt sysselsatta med investeringar. Nu blir det en central uppgift för den ekonomiska politiken att skapa förutsättningar för en återgång till en investeringsnivå som leder till en uppbyggnad av vårt produktiva realkapital i byggnader och maskiner - annars riskerar vi långsiktigt att halka efter. Vi kristdemokrater förordar ett system med riskkapitalavdrag för den som satsar kapital i småföretag. Självfallet är det också av största vikt att vi har en låg ränta, vilket förutsätter en fortsatt sanering av de offentliga finanserna. Jag känner en viss oro för vad den nya regeringens politik skall komma att innebära. En långsiktigt god tillväxt i den svenska ekonomin bygger också på att forskning och utbildning har en prioriterad ställning. Utbytet mellan högskolor, universitet och näringsliv för att stimulera en kommersialisering av resultaten måste förbättras. Upprustningen av utbildningssystemet måste fortsätta. Ökade krav på flexibilitet i arbetslivet ställer också krav på en fortlöpande kompetensutveckling bland alla anställda. Också på dessa områden, herr talman, finns det möjligen en del skäl att hysa oro med anledning av uttalanden från socialdemokratiska företrädare som går emot de massiva satsningar på forskning som har gjorts eller inletts under den föregående mandatperioden. Herr talman! Hela samhället måste aktivt medverka till att skapa positiva attityder och ge kunskap om företagande. Ett land utan företag och företagare är inte ett välfärdsland. Vår uppgift som politiker är inte att driva företag men väl att skapa ett sådant klimat att det blir möjligt för initiativkraftiga människor att starta och driva företag och att få företag att växa. Så bekämpar vi arbetslösheten och klarar välfärden i Sverige.
Herr talman! Detta med flexibilitet i arbetsrätten har blivit ett mycket intressant begrepp, och här kom det igen. Kds tycker att möjligheten att undanta två personer när man skall säga upp personal, att slippa förhandla vid anlitande av entreprenörer i företaget, tolv månaders provanställning och tolv månaders visstidsanställning är någonting som småföretagen gläder sig särskilt mycket över. Som jag tidigare sade har jag täffat många människor, och jag har sällan hört någon som tyckt att detta varit viktiga åtgärder, vare sig innan eller efter det att de genomförts. Jag tycker att det borde vara konstigt för kristdemokraterna att på detta sätt stötta upp en politik som gör att de anställda och de fackliga organisationerna får ta problemen. Samtidigt löser det igenting för småföretagen, som i stället vill ha en mycket aktiv hemmamarknad.
Herr talman! De förändringar av arbetsrätten som har gjorts under föregående mandatperiod handlar bl.a. om möjlighet till förlängd tid för provanställningar under 6-12 månader, visstidsanställningar på motsvarande sätt samt möjligheten att undanta två personer från turordningsreglerna. Jag kommer från Jönköpings län, som är ett utomordentligt småföretagartätt län. Jag träffar väldigt många småföretagare, och jag har mött detta som ett stående problem för deras del under decennier tillbaka. De förändringar som har gjorts har jag fått mycket kritik för, eftersom man ansett dem vara för små. Jag tycker att de förändringar som genomförts varit väl avvägda och är rimliga. Det kan inte ligga i någons intresse, vare sig anställdas eller företagsledares, att ett företag går omkull. Därför tycker jag att det är rimligt att företagsledningen har en viss möjlighet att påverka turordningen när man måste avskeda människor. Vi skall veta att de allra flesta småföretagare är mycket angelägna om att inte avskeda människor. Man tänjer sig i det längsta och tar ett socialt ansvar innan man säger: Nu går det inte längre, vi måste släppa någon. I de allra flesta fall följer man turordningsreglerna. I vissa fall är det helt nödvändigt för företagens fortlevnad att man frångår turordningsreglerna. Då ger denna möjlighet till att undanta två personer bättre möjligheter för de små företagen, och det är bättre för de arbetslösa.
Herr talman! Göran Hägglund talar om Jönköpings län. Jag har under senaste halvåret fått jobba i södra delen av samma län och har antagligen träffat många av dessa företagare. Jag håller med Göran Hägglund om att undantagsregeln är helt ointressant för småföretagen. De utnyttjar inte möjligheten att undanta två personer. De uppför sig enligt min uppfattning mycket juste. Det man här har gjort är att ge i första hand eventuella oseriösa företagare, men framför allt de stora företagen, möjlighet att vid vissa tillfällen utnyttja undantagsrätten. Småföretagen har mycket litet intresse av detta. Det vad var jag sade tidigare i min inledning.
Herr talman! Det är riktigt - vilket jag sade tidigare, och som Lennart Beijer uppenbarligen instämmer i - att det är vid få tillfällen som man behöver utnyttja denna möjlighet. I de allra flesta fall kommer det att lösa sig naturligt. Men där det inte går är det rimligt att den här ventilen finns för att de små företagen skall få en möjlighet att fortleva. Dessa undantagsmöjligheter för två personer betyder ingenting för de större företagen, utan det är enbart för de små företagen som det spelar en roll. Den rollen kan vara avgörande. Det kan betyda liv eller död för detta företag, jobben för 5-10 personer eller arbetslöshet för deras del. Därför är denna flexibilitet nödvändig och rimligt avvägd.

Herr talman! Under den gångna mandatperioden har vi socialdemokrater lagt fram ett stort antal förslag där vi haft som målsättning att gagna näringsklimatet i vårt land. Den föregående mandatperioden har präglats av en näringsminister som har bedrivit en icke-politik på näringspolitikens område. Det huvudsakliga intresset har koncentrerats på ideologiskt betingade privatiseringar. Den verksamheten har nu upphört när vi socialdemokrater åter tar ansvaret för politiken, och då särskilt den inriktning vi diskuterar nu, nämligen näringspolitiken. Det förslag som vi har fört fram ger de fasta spelregler som vi behöver för svenskt näringsliv. Investeringsbeslut är långsiktiga. Därför är stabila och förutsägbara rättsregler viktiga i en god näringsmiljö. Vår avsikt är nu att ge klara och entydiga besked om förutsättningarna för näringsverksamheten. I våras beslutade riksdagen på Socialdemokraternas initiativ att en parlamentarisk energikommission skulle tillsättas för att säkerställa enigheten i energipolitiken och skapa långsiktiga förutsättningar för näringsliv och hushåll. God lönsamhet är en nödvändig förutsättning för en konkurrenskraftigt näringsliv. Det är bara lönsamma företag som kan ge fler trygga jobb, något som nu behövs. Det är bara lönsamma företag som förmår att generera kapital till investeringar. Vi vill därför verka för företag som är attraktiva för placerare. Vi vill också verka för att företagen använder sina vinster till produktiva investeringar, till insatser som höjer de anställdas kompetens och till införandet av en modern arbetsteknik och arbetsorganisation. Företagens tillgång till krediter och riskkapital måste säkras. Här måste bankerna ta sitt ansvar, bl.a. genom att minska sina räntemarginaler. Produktutveckling och produktförnyelse måste stimuleras. Det kan ske genom att stödet till uppfinningar och innovationer förbättras. Detsamma gäller teknisk forskning och utveckling, något som i hög grad måste industrirelateras. Ett sammanhållet program för modern informationsteknologi skall nu genomföras. För att långsiktigt och uthålligt stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft måste utbildnings och kompetensnivån höjas i vårt land. Särskilda insatser måste göras för att få fram fler naturvetare och tekniker, inte minst kvinnor. De små och medelstora företagen måste ges exportstöd och olika möjligheter för att snabbt nå en växande marknad. Detta är särskilt viktigt om Sverige blir medlem i den europeiska unionen, vilket jag hoppas att svenska folket i omröstningen den 13 november kommer att säga ja till. Den förra regeringens utförsäljningar av statliga företag kostade skattebetalarna åtskilliga miljarder. Det har också lett till svårigheter för andra företag på marknaden att komma åt kaptial. Vi sätter nu stopp för ideologiskt motiverade utförsäljningar av statlig egendom. Naturtillgångar skall inte säljas ut. Jag har fått många frågor under den debatt som har varit. Jag kan alltså inte svara på alla dessa frågor. För knappt 14 dagar sedan, den 7 oktober, avgav regeringen sin regeringsdeklaration. Många har här pekat på vad som har stått i regeringsdeklarationen, och jag ser det som positivt att man har läst den och tagit den till sig. Men jag tror ändå att man skall ge vår regering en chans att komma med förslag, så får vi ta de stora, övergripande debatterna då. Vi socialdemokrater kan inte lova guld och gröna skogar, inte ens för företagen, men vi kommer att sätta tillväxten och produktionen i centrum, och vi kommer att ägna stor möda åt att söka samverkan kring såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för företagandet och dess villkor. Den konfrontationspolitik som bedrevs av den nu avgångna regeringen har varit förödande för svenskt näringsliv. Nu krävs det samtal, samförstånd och samarbete, och en sådan politik vill jag som ordförande i näringsutskottet medverka till.

Herr talman! Låt oss hoppas att Birgitta Johansson blir mer framgångsrik i sitt samarbete än hennes partiledare och statsminister, som ju har börjat med konfrontation, i praktiken riktat mot samtliga oppositionspartier på högerkanten. Jag noterar också att den uppmärksamhet som har riktats mot privat näringsliv har handlat om höjda skatter på riskkapital, höjd skatt för företagen, höjd skatt på innovationer och ett antal andra saker.

Jag är överens med Birgitta Johansson om att vi behöver 500 000 nya jobb i privata företag.

Herr talman! Per Westerberg fortsätter i samma stil som under både sin tid i opposition och sin tid i regeringsställning. Därvidlag är det tydligen ingen skillnad på politikens innehåll. Jag vill ändå påpeka att vi har stöttat många av de förslag som har lagts fram under den gångna mandatperioden. Ett exempel är konkurrenslagstiftningen. Det finns en väldigt stor enighet kring den och att den har betydelse för både svenska och europeiska förhållanden. När det gäller riskkapital är situationen litet märklig. Den borgerliga regeringen ägnade sig under hela sin tid vid makten åt utförsäljningar och att göra nya stiftelser och nya bolag. De bolag som bildades, Jag har inte uppfattat att så väldigt många småföretag har fått del av de här riskkapitalbolagen, utan de har ägnat sig åt helt andra saker.
Herr talman! Jag har noterat det stöd vi har fått från Socialdemokraterna när det gäller konkurrenslagen, och det är jag glad för. Det rådde stor enighet i kammaren kring detta, även om Birgitta Johansson kallar det "icke-politik". Jag noterar emellertid också bristen på förståelse för satsningen på teknisk förnyelse. Skall vi konkurrera med bra löner - och det vill jag att vi skall göra - då är det kompetens och teknik vi skall konkurrera med, och då måste vi satsa på industrirelaterad forskning. Det är det Socialdemokraterna har motsatt sig. De har motsatt sig teknikprovstiftelserna, som skall försöka få ut idéerna till företag, de har motsatt sig satsningarna på Industri och nyföretagarfonden, de motsatte sig delar av förändringarna som syftade till att få mer av folkrörelsekaraktär på utvecklingsfonderna, och de motsatte sig införandet av en innovationsfond för fria uppfinnare för att vi därmed skulle kunna få fram fler jobb och nya produkter i svenskt näringsliv. Samtidigt vill de återinföra en av västvärldens hårdaste beskattningar av riskkapital, det som skall ge de nya jobben och de nya företagen, medan de fortfarande vill ha någon form av skatteparadis vad gäller satsningar på fastighetsspekulation, det som drev Sverige ner i finanskrisen med de svårigheter vi fick i slutet på 80-talet och början på 90-talet.
Herr talman! Per Westerberg tog upp Industri-och nyföretagarfonden. Det är riktigt att vi inte var helt överens om hur den skulle fungera, men vi sade att vi borde ge den en chans, eftersom vi såg att det var ett viktigt instrument för de nya företagen. Vi har av den anledningen inte motsatt oss allting, men vi har velat förbehålla oss rätten till en noggrann granskning. Konsekvensen av inrättandet av Industri och nyföretagarfonden var att Industrifonden försvann och därmed stödet till större företag, som också behövs. Det ena ger ju det andra. De stora företagen kan generera jobb i de små och medelstora företagen. Det ena får därför inte utesluta det andra. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi också behöver företag som tjänar pengar, så att man kan investera både i en modern arbetsorganisation och i ny teknik. Jag kan notera att vi är överens också när det gäller informationsteknologi, och det bådar gott inför framtiden, Per Westerberg.
Herr talman! Birgitta Johansson talade om behovet av fasta och långsiktiga regler. Det gäller förstås skatteregler, det gäller regler för småföretagen, och det gäller regler för den svenska energiförsörjningen. Företagen måste, menar vi i Miljöpartiet, få ett mer fullständigt ansvar för hela sin verksamhet och för sina produkter under hela livscykeln. Det behövs lagar och regler för att göra de här kraven tydliga och möjliga att upprätthålla. Företagen måste för sin långsiktiga planering kunna lita på att dessa lagar och regler inte ändras i onödan. En grön ekonomi kräver dessutom lagar och regler för en god arbetsmiljö och för effektivt miljöskydd. Miljöpartiets krav på ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken handlar om att man skall underlätta för och främja förnybar energi och användandet av förnybara råvaror. Det är i det sammanhanget vår skatteväxling kommer in i bilden. Det behövs också höga pant-, skrotnings och deponeringsavgifter. Jag nämnde tidigare att företagens verksamhet måste anpassas till kretsloppssamhället. Det betyder att produkterna måste kunna hanteras utan fara för miljö och hälsa under hela sin livscykel, från det att de utvinns tills de är uttjänta. Det behövs regler för detta. Det behövs också regler för råvaruutvinning, regler som hindrar att naturresurser utvinns i större omfattning än de återskapas. Vi måste återcirkulera de resurser som inte är förnybara.
Herr talman! Under den gångna mandatperioden fanns inte Miljöpartiet med i Sveriges riksdag, Krister Skånberg. Vi hade ändå en mycket stor och värdefull diskussion om energipolitiken som ledde fram till att vi tillsatte en energikommission på förslag från bl.a. Kärnkraftsavvecklingen finns med som en bit i hela Energikommissionen. Jag hoppas att Energikommissionen, som skall vara färdig kring den sista december 1995, kommer fram med förslag som gör att vi får en hållbar utveckling av miljön i framtiden.
Herr talman! Jag är medveten om att Energikommissionen också skall belysa möjligheterna för kärnkraftsavvecklingen. Men vi väntar nu sedan väldigt många år tillbaka på tillräckligt klara besked. Kraftföretagen har tydligt visat att man inte accepterar några andra besked än lagar. De bryr sig inte så mycket om övriga uttalanden från Sveriges riksdag. Det behövs stiftande av lagar på detta område. Det behövs också beslut om när de första kärnkraftsreaktorerna skall avvecklas. Jag kan rekommendera att man börjar med Oskarshamn 1 och någon av reaktorerna i Ringhals. De är för övrigt i så dåligt skick att det egentligen är att kasta bort goda pengar efter dåliga att reparera dem. Låt mig sedan återgå helt kort till kretsloppssamhället. Det är viktigt att verksamheten i våra företag inte ger utsläpp och restprodukter som är skadliga för miljö och hälsa. Utsläpp av avfall direkt till naturen eller i form av tillverkade produkter får bara ske i sådana kemiska former som naturen kan hantera och inte i högre doser eller koncentrationer än vad naturen hinner hantera. Detta måste företagen få klara och entydiga besked om. Naturvårdsverket har kommit långt på detta område och behöver politiskt stöd för att komma längre. De behöver ökad uppmärksamhet från Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall lagstifta om allt i Sveriges riksdag, Krister Skånberg, och kanske framför allt inte om när kärnkraften skall avvecklas. Jag tycker att den skrivning som finns i Energikommissionen är tillräckligt kraftig för att visa att vi tar resultatet av folkomröstningen på stort allvar. Vi har som målsättning att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Jag kan inte i dag sätta ut ett datum när man skall börja att avveckla kärnkraften eftersom vi har en energikommission som har till uppgift att se över just denna fråga. Det bör också ske i största samförstånd.
Herr talman! Jag ser positivt på det uttalande om samverkan som Birgitta Johansson gjorde. Det behövs samverkan för att få ett bra näringslivsklimat i det här landet. Men då gäller det också att det blir ett bra klimat både för företagen och för företagarna. I småföretagen går det ofta inte att skilja mellan företagen och företagarna. Det är många gånger samma människor. Det är viktigt att det blir ett bra klimat för både och. Det behövs fasta spelregler. Jag är helt överens med Birgitta Johansson om det också. Men jag tycker att det rimmar litet illa när ni säger att ni skall riva upp olika beslut, t.ex. om skattesänkningar. Birgitta Johansson säger också att det behövs en god lönsamhet samtidigt som det behövs en god konkurrenskraft. Vi har gjort konkurrensbefrämjande skattesänkningar för småföretagen med 13-14 miljarder, och det gäller enbart småföretagen. Är det rätt att riva upp detta och öka skatterna för dem? Ökar detta lönsamheten? Jag skulle vilja ha svar på det. Sedan har vi detta med riskkapitalförsörjningen. Vi kommer att behöva mycket riskkapital under de närmaste åren, ungefär 100 miljader årligen. Då gäller det också att man ger förutsättningar för riskkapitalet och att man inte försämrar möjligheterna att få det. Riskkapitalavdraget är en sak, men det gäller också att man har möjlighet att via börsen få in pengar till företagen. Det är inte på något sätt suspekt. Det är bra att satsa pengar i svenska företag. Jag hörde att man tog upp det norska exemplet i skattedebatten. De norska socialdemokraterna har avskaffat dubbelbeskattning. Sedan gick norska LO ut och uppmanade folk att köpa aktier i norska företag. Jag önskar att man sade så i Sverige också. Köp aktier i svenska företag, det behövs för att få in pengar. Det finns många saker som är nödvändiga för att klara företagsamheten i framtiden. Det skulle vara roligt att få höra Birgitta Johanssons syn på detta.
Herr talman! Jag ser positivt på att Kjell Ericsson säger att vi skall kunna samarbeta. Företagen och företagarna har i regel också anställda. Vi får inte glömma det. De anställda har också rätt att känna trygghet och rätt att ställa krav på sin arbetsorganisation och på sin arbetsmiljö. Det är ett samspel mellan flera än bara mellan företagare och företag. Små företag behöver också kunder för att kunna avsätta sina produkter. Det är det största bekymret just för småföretagarna. Med en bra ekonomisk politik kan vi stimulera så att företagarna får avsättning för sina produkter.
Herr talman! Att få en stimulans är en del i det hela. I och med att högkonjunkturen är på väg nu går de inhemska företagen också ganska mycket bättre. Jag har träffat många svenska företagare på den inhemska marknaden som säger att de har mycket att göra. De har en bra orderingång. Det gör också att de kommer att investera. Men frågan är fortfarande vilka spelregler vi skall ha. Det behövs fasta långsiktiga spelregler för att man skall våga satsa och investera. Innan man får klart för sig vilka spelregler som gäller väntar man och avvaktar. Det gör att lågkonjunkturen förstärks. Jag tycker att det är viktigt att man ger signaler om vad som skall hända med skatterna. Kommer de att vara kvar som de är eller kommer ni att höja dem? Vad kommer ni att göra när det gäller riskkapitalet? Kommer ni att ändra där? Detta är viktigt. Jag tänker också på uppfinnare och innovatörer. Vi anslog 500 miljoner till Innovationscentrum. Det sade Socialdemokraterna nej till. Kommer det att få vara kvar eller vad skall ni göra med det? En sak som också är viktig är forskning och utbildning. I våras anslog vi 8 miljarder av löntagarfondspengarna till just forskning och utbildning. Det är en mycket viktig bit för det svenska näringslivet. Över hälften av detta skulle gå till industrirelaterad forskning. Vad kommer ni att göra med detta? Kommer ni att minska anslagen dit? Detta är åtgärder som är mycket viktiga för ett bra näringslivsklimat i Sverige. Det skulle vara roligt att få svar på detta av Birgitta Johansson.
Herr talman! Kjell Ericsson ställer en massa frågor till mig. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att jag inte har svar på dem i dag. Den 7 oktober avlämnades regeringsförklaringen. Den är ju noga läst. Den ger en vägledning. Vårt valmanifest om den ekonomiska politiken är väl inte heller någon hemlighet. Jag utgår ifrån att vi får möjlighet att återkomma i debatter när propositioner på de olika områdena läggs fram.
Herr talman! Jag är också glad för den mjuka ton som Birgitta Johansson har valt för den här diskussionen. Jag har självfallet också en stor respekt för den respit man vill ha innan man kan komma med fullständiga förslag. Jag har ändå några frågor mot bakgrund av det som vi har resonerat om tidigare, nämligen att vi har få små företag i Sverige i en internationell jämförelse. Vår gemensamma fråga är hur vi skall få flera företag och hur vi skall möjliggöra för befintliga att växa. Kan en fördubblad beskattning på riskvilligt kapital som satsas i företag leda till fler och växande företag? Jag tycker att det är en viktig fråga att diskutera. En annan fråga handlar om sammansättningen av Näringslivsrådet som statsministern levererade i samband med sin regeringsförklaring. Den kom ju direkt i anslutning till regeringsförklaringen. När får vi reda på sammansättningen av det småföretagsråd skall komma? Nästa fråga är möjligen litet udda. Riksdagen har beslutat om en utförsäljning av en rad statliga företag eftersom vi tyckte att riksdag och regering skall hålla sig till att sätta upp spelreglerna. Sedan skall andra agera på planen. De här besluten mötte ett starkt motstånd från socialdemokratin. Frågan är då: Kommer socialdemokratin, om marknadspriset vid någon tidpunkt understiger statens försäljningspris, att ånyo köpa in dessa företag för skattebetalarnas pengar?
Herr talman! Göran Hägglund vill få uppgift om småföretagarrådets sammansättning. Vi kommer säkert inom en eller kanske två veckor att få reda på detta. Jag tycker att det är viktigt att vi får både ett råd för större företrädare för näringslivet och ett småföretagarråd som kan ge synpunkter på den fortsatta hanteringen av de för oss alla så viktiga politiska frågor som rör näringslivet. När det gäller utförsäljning av statliga företag har vi sagt att vi skall sätta stopp för de ideologiskt betingade utförsäljningar som pågått under den gångna treårsperioden. Naturliga strukturförändringar inom företagsamheten har vi aldrig motsatt oss. Självklart kommer vi att från gång till gång främja de lösningar som är de bästa för svenskt näringsliv, oavsett om det gäller statliga företag eller inte.
Herr talman! Jag tackar för de svaren och inväntar med spänning namnen på de personer som kommer att fungera som en rådgivande panel för socialdemokraterna i småföretagarfrågor. Jag tror som Birgitta Johansson att det är oerhört viktigt att man inte enbart lyssnar på de stora företagen, som har mäktiga företrädare också i andra sammanhang, utan också på dem som själva har startat och driver småföretag. Utförsäljning av statliga företag är för mig i grunden inte någon ideologisk fråga utan är en fråga om vad som är mest lämpligt. Jag tror att privata företag i regel fungerar bättre än statliga, och jag ser staten som den part som har den lagstiftande rollen medan företagare har rollen att agera på en marknad som lagstiftaren drar upp reglerna för.

Herr talman! Under de tre senaste åren har svenskt utbildningsväsende reformerats i en rad avseenden. Syftet har varit att nå bättre resultat. Kraven på gedigna kunskaper ökar som en följd av bl.a. den snabba tekniska utvecklingen och internationaliseringen. En bärande idé i förändringsarbetet har varit att decentralisera ansvar och beslut och att skapa utrymme för kreativitet och mångfald. Rader av detaljerade föreskrifter och regleringar har tagits bort. Målstyrningen har renodlats, och utvärderingsarbetet har utvecklats. Rätten och möjligheterna att välja skola har vidgats. Det är min bestämda övertygelse att detta är en riktig inriktning av politiken. Av den utvecklingsplan som den förra regeringen lade på riksdagens bord framgår ett antal frågor som vi moderater anser viktiga att arbeta med under de närmaste åren. Det handlar om uppföljningen generellt, ledarskapsutbildning, kursplaneutveckling, gymnasieskolans kursutformning, elever med särskilda behov, invandrarbarnens kunskaper i svenska, skolstarten, datoranvändningen och en hel del annat. Därutöver kommer en nödvändig översyn av lärarutbildningen. De nya läroplanerna, utredningen om yrkeslärarnas kompetens och de tillkortakommanden som redovisats av Skolverket visar att det finns en hel del att göra. Frågan är emellertid vilka ambitioner den nya regeringen har på skolområdet. Hittills har signalerna bara handlat om att riva upp det som redan är gjort och införa förbud. Jag är inte förvånad över att en sänkning av bidragen till fristående skolor och ett förbud mot elevavgifter är det första den nya skolministern planerar. Efter en valrörelse där socialdemokraterna konsekvent förtalat och spritt osanningar om de fristående skolorna är det logiskt. Men det är torftigt, mycket torftigt, i en tid av kraftigt ökat kunskapsbehov. Att de fristående skolorna bygger på ett folkligt engagemang, lärares pedagogiska kompetens och vilja till förnyelse har tyvärr inte nått så många socialdemokrater. Men till de fördomsfria på vänsterkanten - om det nu finns några sådana - vill jag ändå ge ett litet tips: Gör åtminstone ett besök i Konsums friskola på Söder! Man bits inte där. Efter de senaste dagarnas olika socialdemokratiska utspel tror jag också att vi här i debatten måste sortera upp begreppen. Uttrycket skolpeng används i åtminstone två skilda sammanhang. I båda fallen handlar det om viktiga frågeställningar. Dels handlar det om att många kommuner infört skolpeng, dvs.. fördelar de kommunala pengarna till de egna skolorna i schabloniserad form. Jag har förstått att socialdemokraterna ogillar detta. Skolministern tog upp frågan i tisdags och aviserade åtgärder. Jag skulle vilja ha ett besked från skolminister Ylva Johansson när regeringen avser att komma med en proposition om detta samt en kommentar till att finansminister Göran Persson deklarerat att det inte är tänkt att återinföra sektorsbidrag. Regeringen kan ju knappast sitta på båda stolarna samtidigt, och kommunerna, som är mitt uppe i sitt budgetarbete, måste snarast få besked om eventuella inskränkningar i kommunernas rätt att fördela medel. Intressant att veta vore också om det finns fler typer av fördelningssystem än skolpeng som socialdemokraterna ogillar och därför avser att förbjuda. Det andra sammanhanget då det talas om skolpeng gäller att godkända fristående skolor har rätt till offentligt bidrag motsvarande 85 % av den kommunala genomsnittskostnaden. Socialdemokraterna vill avskaffa bidragsgarantin, sänka nivån på bidragen och förbjuda skolorna att ta ut avgifter. Tusentals elever och föräldrar är med rätta oroade. Många fristående skolor klarar helt enkelt inte av kraftigt sänkta bidrag. Det handlar i dag om mer än Tysslinge till Tännäs, som jag själv kommer ifrån. Över hela Sverige finns skolor och mängder och oroade människor. Sänkta bidrag eller inga bidrag alls i kombination med ett förbud mot avgifter är en mycket brutal politik. Många skolor kommer att slås igen. Särskilt svårt blir det för skolor som har en specialinriktning eller arbetar med elever som har särskilda behov. Jag tänker t.ex. på Ängkärrskolan i Solna, som drivs av Föräldraföreningen för ordblinda barn. Socialdemokraterna må tala om rätten att välja skola, men för flertalet blir det aldrig möjligt med den politik ni för. Det har sagts förr, och det är tyvärr fortfarande sant, att den socialdemokratiska skolpolitiken mest handlar om att inskränka elevers och föräldrars möjlighet att välja skola och utbildning. Inställningen till de fristående skolorna är det tydligaste exemplet. Jag har tyvärr inte kunnat notera någon omsvängning i den frågan. Jag vill i dagens debatt inte gå in på detaljer. Jag begär inte att socialdemokraterna ännu skall kunna förenas om någon konsekvent politik, men jag skulle vilja ha ett besked från skolministern om när förslagen om försämrade möjligheter att välja skola kommer.

Herr talman! Under förra riksmötet hade jag möjligheter att ta del av och följa det gedigna och många gånger mödosamma arbete som utbildningsutskottet hade med att arbeta fram en ny läroplan för grundskolan och för gymnasieskolan. Enligt min och centerns uppfattning var den politiska uppgörelsen bra. Vi har nu för första gången i ett sammanhang kunnat behandla nya läroplaner både för den obligatoriska skolan och den frivilliga. Det anser jag borgar för en kunskapssyn och ett arbete som har ett helhetsperspektiv från årskurs 1 till årskurs 3 i gymnasieskolan. Det är min uppfattning att de som skall förverkliga de högt ställda målen och kraven i det stora hela är nöjda med det beslut som riksdagen fattade i december förra året. Framför allt ger den nya läroplanen och de nya kursplanerna en möjlighet till flexibilitet, frihet och lokalt utvecklingsarbete med att fylla målen med konkret innehåll. Förhoppningsvis är den tid borta när vi i riksdagen fattar beslut om hur lärare skall undervisa, vilka metoder och vilket innehåll som undervisningen skall innehålla. De nya kursplanerna ger ett stort utrymme för lärare att använda hela sin professionalism utan pekpinnar från centralt håll. Jag tycker att det kändes bra att höra skolminister Ylva Johansson klart deklarera sin inställning vid en frågestund här i riksdagen i tisdags. Ylva Johansson uttalade då att det nu måste bli arbetsfrid i skolan och att det är skolans innehåll som nu måste diskuteras. Det är min uppfattning att vi nu måste låta skolan, lärare, elever och föräldrar få arbetsro och möjlighet att hitta de arbetsformer som stämmer bäst på deras skola. Även om vi har beslutat om en ny läroplan, nytt betygssystem och nya kursplaner återstår andra frågor att ta itu med. Jag tänker på den s.k. flexibla skolstarten. Som ni alla vet, beslöt riksdagen våren 1991 att införa flexibel skolstart. Detta innebär att sexåringar kan få börja skolan om föräldrarna så önskar. Under en övergångsperiod om sex år får kommunerna bestämma om sexåringar skall tas in. Från den 1 juli 1997 är kommunerna skyldiga att ta emot alla sexåringar som vill börja skolan. Från Centerns sida har vi tagit ställning till skolstartålder och grundskolans längd. Vi har även presenterat detta genom en motion i riksdagen. I en rapport och i vår motion om skolstart förordas en skolstart vid sex år, en tioårig grundskola med stadielös och årskurslös undervisning. Vi har utgått från en helhetssyn och vad som är lämpligt för barnen och deras utveckling. Verksamheten i skolan skall alltid präglas av och utgå från de behov eleverna har. Mognad och utveckling skiljer sig från elev till elev. Det är viktigt att skolan och dess personal kan möta varje elev utifrån dennes individuella utvecklingsnivå. Genom att förskolans sexårsgrupp integreras i grundskolan ges möjlighet att utveckla samarbetet mellan skola och förskola och att ta till vara de olika kompetenser som skilda personalkategorier för med sig i form av utbildning och erfarenheter. Förskolans arbetssätt kommer grundskolan till del, och grundskolan kan möta eleverna ett år tidigare. Estetiska och rörelseinriktade aktiviteter varvade med läsförberedande moment ger barnen en stimulerande helhet. Dessutom ges utrymme för barns naturliga behov av lek och rörelse. Övergången mellan förskolans och grundskolans arbetssätt sker successivt. I en flexibel organisation behöver inte eleverna i alla moment följa sina jämnåriga kamrater, utan de kan då det är motiverat delta i undervisning eller aktiviteter bland äldre eller yngre kamrater. I min hemkommun Skövde går nästan alla sexåringar i barnskola, och där arbetar man på det sätt som vi i Centern tycker är riktigt. Det är många fler kommuner som har en stor andel sexåringar i skolan. Det är viktigt för kommunerna att veta om eleverna skall gå nio eller tio år i grundskolan. Nu är osäkerheten stor, med den frivillighet som råder. Det tar tid att planera skolans verksamhet, särskilt vad gäller lokaler, och därför är det angeläget att beslut fattas snarast om hur många år de skall gå i grundskolan. För Centern är det angeläget att framhålla decentralisering inom skolområdet. Den nya läroplanen ger stora förutsättningar att föra ut beslut från centralt håll till lokalt plan. Det är viktigt att följa detta, så att denna decentralisering inte stannar i kommunfullmäktige utan förs vidare ut till skolan, till lärare, elever och föräldrar. Centern motionerade under förra riksmötet om stärkt brukarinflytande i skolan. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utvärdera olika modeller för brukarinflytande och ge förslag på lagändringar som ökar möjligheten för föräldrar och elever att få delaktighet och inflytande över skolverksamheten. Min uppfattning är att skolan blir bättre om de som skall ta del av verksamheten kan vara med och påverka och utforma verksamheten. Jag ser fram emot att få ta del av utredningens material.

Herr talman! Det centrala, ja, själva grundbulten, i Vänsterpartiets utbildningspolitik är tanken om alla människors rätt till en likvärdig och god utbildning, oavsett social bakgrund, oavsett kön, oavsett ålder, oavsett etnisk tillhörighet och oavsett bostadsort. Våra överväganden och förslag utgår alla från denna ideologiska grund. Vad vi vill ha är en samlad politik för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, som bygger på en rättvis fördelning av resurser och garanterar alla en likvärdig skolgång och likvärdiga utbildningschanser. Den avreglering som skett inom utbildningssektorn under den borgerliga regeringen kan man i dag med fog misstänka i stället har förstärkt segregationen och ökat ojämlikheten. Lokal frihet är bra, men den skapar också problem. Vad regeringen bör göra är att finna former för att påverka utvecklingen inom ramen för friheten. Valfrihet är ett positivt laddat och ibland förföriskt begrepp, som de borgerliga politikerna har försökt ta patent på. Vad de har förbisett är att det utan rättvisa aldrig kan bli någon valfrihet. Verklig valfrihet existerar endast om ekonomiska och andra hinder inte utestänger människor eller grupper av människor från möjligheten till utbildning och bildning. Det räcker inte med att föräldrar och elever ges rätten att fritt välja skola. Den valfriheten är till stor del en chimär. Vad elever och föräldrar behöver är reellt inflytande i skolan. Att utveckla former för detta tycker jag är en utmaning för skolministern och den nya regeringen. För att vi skall uppnå verklig valfrihet för alla krävs ett nationellt ansvar att fördela resurserna rättvist. Vänsterpartiet skulle därför stödja ett återinförande av det särskilda statsbidraget, sektorsbidraget, till skolan. Fattiga kommuner med stora ekonomiska problem skall inte frestas att använda pengar avsedda för skolan till annan verksamhet. Kommunerna bör få en påse med pengar som inte är öronmärkta och som är utan detaljreglering. Det finns faktiskt en poäng i att koppla kommunens åtagande till hur mycket den får för att uppfylla det. Skolpengen bör avskaffas i sin nuvarande form. Systemet med skolpeng är ett okänsligt ekonomiskt fördelningsinstrument, som bäddar för orättvisor och ger upphov till segregering. Barn ser inte ut på samma sätt. Barn har olika behov och lever i olika verkligheter. Det är i kunskapen om detta som kriterierna för fördelning av befintliga resurser bör ha sin utgångspunkt. Fristående skolor skall inte överkompenseras på de kommunala skolornas bekostnad. De har ju inte samma skyldigheter som de kommunala skolorna, varken vad gäller skolhälsovård, elevvård eller handikappanpassning. Rätten att ta ut skolavgifter för skolor som får kommunala bidrag måste avskaffas. Det är orimligt att privata skolor startas och drivs med skattemedel och att man samtidigt tar in terminsavgifter som ibland är oaccaptabelt höga och därmed utestänger många barn. Det är viktigt att inte bara Skolverket utan också kommunerna får rätt att inspektera de fristående skolor som man ger bidrag till. I den socialdemokratiska regeringsförklaringen sägs det: "En bra skola för alla förutsätter att resurser fördelas efter elevernas olika behov. Därför kommer skolpengssystemet att avvecklas." Skolminister Ylva Johansson har under förra veckan i ett antal intervjuer yttrat sig om bl.a. skolpengen. Detta gav utrymme för spekulationer i pressen om regeringens ställningstagande i frågan. Jag är därför mycket glad och till freds över att skolministern i sina svar vid tisdagens frågestund klart deklarerade att skolpengen skall avvecklas. I detta har regeringen ett absolut stöd från Vänsterpartiet. Pengarna skall fördelas efter behov och utan fixerade procentsatser. Det är och har varit vårt huvudyrkande. Jag vill också passa på att gratulera Ylva Johansson och Carl Tham till utnämningarna till skolminister respektive utbildningsminister. Jag önskar dem allt gott i deras viktiga arbete. Inga ytterligare nedskärningar får ske i de statliga bidragen till kommunerna. Annars riskerar vi att allvarligt försämra barns och ungdomars livsvillkor och hota deras rätt till både en god barnomsorg och en bra utbildning. Undervisning bygger på elevernas vilja att lära. Men alla har inte samma förmåga och samma villkor. Att bli underkänd i skolan ger ingen näring till växt och utveckling. Skolan skall ju motverka utslagning och skapa förutsättningar för varje elev att utnyttja sina egna resurser och utvecklas maximalt. Vänsterpartiet har som enda riksdagsparti under en lång tid verkat för en betygsfri skola. Nu har vi i stället fått ett betygssystem i grundskolan som innehåller ett stort antal nivåer. Vårt önskemål är att regeringen åtminstone tar beslutet att återkalla skolornas möjligheter att införa betyg redan på lågoch mellanstadiet. Alla med någon kunskap om barns utveckling vet att barn i den här åldern kan skilja sig från varandra betydligt då det gäller mognadsgrad. Låt de yngsta barnen få behålla en positiv självbild! Låt dem få behålla lekfullheten och nyfikenheten! Vänsterpartiet skulle gärna se att skolministern initierade en översyn av betygssystemet i grundskolan och att vi under mandatperioden kunde få till stånd en utredning om en betygsfri skola och dess konsekvenser.
Herr talman! Det är intressant att lyssna till Vänsterpartiets synpunkter i denna fråga. Vi kommer därmed åter in på diskussionen om vad skolpeng är och inte är. Jag delar Britt-Marie Danestig-Olofssons uppfattning att verklig valfrihet kan nås bara om systemet inte innehåller ekonomiska orättvisor. Min enkla fråga blir då: Om man kraftigt sänker bidragen till fristående skolor, tror Britt-Marie Danestig Olofsson då att det blir fler eller färre vanliga familjer som kan välja exempelvis en Waldorfskola? För oss moderater framstår det som alldeles självklart att färre familjer klarar att välja ett alternativ, om det inte utgår rimliga offentliga bidrag till skolor som uppfyller de kvalitetskrav som måste ställas. Vänsterpartiet stöder vidare kravet att skolpengen skall avskaffas. Man undrar då vad det är för skolpeng man talar om. I samtliga kommuner som har någon typ av skolpengsystem har man olika fördelningssystem. Alla kommuner har olika nivå på schablonen, olika typer av centrala potter, osv. Jag skulle vilja veta om det är någon kommun som ni tycker särskilt illa om eller om Vänsterpartiet vill tala om för någon kommun att så och så får man inte fördela medlen. Eller vill ni gå helt tillbaka till en statlig detaljstyrning av hur kommunerna använder medlen för skolverksamheten? Jag vill också fråga om Vänsterpartiet helt vill avskaffa stödet till fristående skolor. Skall vi inte ha några sådana i Vänsterpartiets framtidssamhälle?

Herr talman! Först vill jag säga när det gäller schablonbidraget att Sven-Åke Johanssons enmansutredning redan 1992 föreslog att nivån skulle ligga på 75 %. Han ansåg alltså att den högre procentsats som den borgerliga regeringen beslutade sig för skulle ge de fristående skolorna ekonomiska fördelar, eftersom dessa inte har samma skyldigheter som de allmänna skolorna. Vi har inte velat fixera oss vid någon speciell procentsats, utan vi tycker att det är viktigt att man får ett fördelningssystem som tar hänsyn till barnens faktiska behov och den verklighet som barnen lever i. Sedan tror jag faktiskt att Beatrice Ask och andra borgerliga politiker överskattar betydelsen av att kunna välja skola. Det är inte detsamma att välja skola som att välja tandkräm i affären, då man tar hänsyn till smaken, om man tål tandkrämen, osv. Att välja skola är ju ett åtagande för så mycket längre tid. Det är en fråga om att bygga upp relationer med andra elever och med lärare. Det bygger på trygghet och kontinuitet. Jag tror att vad föräldrar och elever vill ha är ett reellt inflytande över skolan och skolans arbetssätt. Det är det som är den naturliga och riktiga friheten. Vi vill inte ha någon detaljstyrning, Beatrice Ask - vi vill ha ett rättvist system. Vi vill inte heller avskaffa stödet till friskolorna, utan vi vill att friskolorna och de kommunala skolorna skall vara likvärdiga och att stödet skall utgå efter det behov som finns.
Herr talman! Låt mig först konstatera att den utredning om bidragen till fristående skolor som Sven-Åke Johansson utförde på mitt uppdrag är mycket intressant. Han föreslår ett bidrag på mellan 75 och 85 %. Efter olika bedömningar stannade den förra regeringen för 85 %. Ett av skälen härtill var att vi samtidigt avstod från att ålägga kommunerna att anslå extra pengar för särskilda behov. Det är en variant som man annars måste ha. En skola som t.ex. Ängkärrskolan i Solna, som arbetar med dyslexielever, behöver ganska stora resurser. Man måste alltså välja det ena eller det andra. För oss är inte procentsatsen principen, utan den är att pengar följer med eleven, om skolan uppfyller vissa kvalitetskrav. Vi överdriver inte alls när det gäller rätten att välja skola, men skillnaden mellan Vänsterpartiet och Moderaterna är att Vänsterpartiet tror att det viktiga för föräldrarna är att ha inflytande i skolan och inte att kunna välja skola för sina barn. Vi tror inte det, utan vi ger en möjlighet för föräldrarna att själva bestämma. Vi ser inget motsatsförhållande i att kunna välja skola och att ha inflytande i skolan. Det viktiga för föräldrarna om de skall kunna välja skola är naturligtvis att de har de ekonomiska möjligheterna. En ensamstående mamma kommer inte att ha möjlighet att välja en fristående skola hur mycket hon än önskar det, om man kraftigt sänker bidragen. Så enkelt är det. Om man sänker bidragen minskar valfriheten för den familjen, och det tycker jag är fel. Man måste också veta att man har trygga spelregler under ganska lång tid. Den debatt som de senaste veckorna förts på den punkten oroar naturligtvis väldigt många. Sedan vill jag bara konstatera att i Danmark har även vänsterrörelsen en ganska positiv inställning till friskolorna. Där ligger bidragen något över 80 %, vilket skall jämföras med de 75 % som Vänsterpartiet i Sverige tydligen förordar.
Herr talman! Jag är väldigt glad över att Beatrice Ask värnar om de barn som är i behov av särskilt stöd och av stimulans. Det gör jag och Vänsterpartiet också. Men det är just de barnen som har kommit i kläm i väldigt många kommuner - jag skulle kunna ge en del konkreta exempel, men det hinner jag inte göra nu. Det är också intressant att Beatrice Ask talar så varmt för den här ensamstående mamman med låg inkomst och för hennes möjligheter att få en god utbildning för sina barn. Jag värnar också om den mamman, och då, Beatrice Ask, skulle vi kanske också kunna vara överens om att man borde ta bort möjligheterna för de fristående skolorna att ta ut avgifter. Dessa avgifter hindrar ju definitivt den ensamstående mamman att placera sina barn i en fristående skola.

Herr talman! Med tanke på hur hårt socialdemokraterna angrep de fristående skolorna under våren och sommaren är skolminister Ylva Johanssons uttalanden i frågan en positiv överraskning. Tidigare kunde Bengt Silfverstrand utifrån sin tyngd som socialdemokratisk partistyrelseledamot och sedan många år en ledande utbildningspolitiker göra företrädare för de fristående skolorna utom sig av oro med sitt hot om att en socialdemokratisk regering med förbud skulle rensa upp bland friskolorna. Nu är både ton och ordval mer seriösa, och det visas en större respekt för värdet av de fristående skolornas egenart. Ylva Johansson använder t.ex. inte den negativt klingande benämningen "privatskolor", som Socialdemokraterna annars konsekvent och föraktfullt har använt, utan den neutrala, beskrivande benämningen "fristående skolor". Det konstaterar jag med tillfredsställelse. Man kan tänka sig vilken kraftig reaktion det hade blivit ute i landet om Socialdemokraterna t.ex. hade kallat frikyrkorna för privatkyrkor. Jag tog med intresse del av Ylva Johanssons uttalande i denna kammare den 18 oktober. Jag citerar: "Alla skolor skall ges likvärdiga förutsättningar för sin verksamhet. Ingen skola, kommunal eller fristående, skall överkompenseras. Godkända fristående skolor skall ha rimliga ekonomiska villkor, jämförbara med villkoren för de kommunala skolorna. Jag anser inte att de fristående skolorna generellt är överkompenserade." Vidare sade Ylva Johansson att hon ville förena valfrihet och rättvisa. Detta är utmärkt. Ylva Johansson beredd att gå andra partier till mötes genom att bibehålla skolpengen med en viss procentsats av den kommunala skolans genomsnittskostnad. Dock vill Ylva Johansson sänka skolpengen från nuvarande 85 % till 75 %. Om nu Ylva Johansson förmår stå vid sitt ord och inte tvingas ta tillbaka vad hon har sagt är dessa besked mycket glädjande. Att hon inser och klart deklarerar sin uppfattning att de fristående skolorna inte generellt är överkompenserade är viktigt. Något annat är heller inte tänkbart mot bakgrund av att 2 % av landets elever går i fristående skolor och bara utgör 1 % av de totala kostnaderna. Om de förbrukar hälften så mycket pengar är det givetvis omöjligt att göra gällande att de överkompenseras. Att friskolorna skall ha likvärdiga ekonomiska villkor som de kommunala är en utmärkt minsta gemensamma nämnare vid ytterligare diskussioner om ersättningsnivån för friskolorna. Vi kristdemokrater är givetvis beredda på en förutsättningslös diskussion om vid vilken procentsats sådana likvärdiga ekonomiska villkor kan sägas ha uppnåtts. 85 % är ingen helig ko. Vi är beredda att diskutera en justering ända ned mot de 75 % som Ylva Johansson har nämnt, under förutsättning att systemet blir rättvist. Till rättvisa hör att man kompenserar friskolorna för att de, till skillnad från de kommunala skolorna, inte kan dra av moms eller ge sina lärare pensionstillskott. Det är en nackdel som har bedömts vara ett handikapp på ca 7 8 % respektive ca 6 %. Men med Ylva Johanssons uttalade avsikt att vilja förena valfrihet och rättvisa bör inte detta bli något problem. Ylva Johansson står näst i tur på talarlistan. Det skulle glädja mig, för att inte tala om de tusentals föräldrar som har sina barn i friskolor, om Ylva Johansson ville svara på min fråga om hon vid den aviserade nedjusteringen från 85 % till 75 % tänker kompensera friskolorna för moms och pensionstillskott.

Herr talman! I den svenska grundskolan har ungefär en miljon människor sin dagliga verksamhet. Vi är många som vet att lärare och elever överlag gör ett mycket bra arbete som resulterar i goda kunskaper och en sund utveckling för barnen. Vad sysslar egentligen eleverna och lärarna med hela dagarna? Jag tror att det är dags för oss skolpolitiker att nu uppmärksamma det inre arbetet i skolan. Vi skall akta oss för pekpinnar, centrala regleringar eller enhetliga modeller, men vi måste öppna våra ögon för det pågående inre arbetet och låta den dagliga verksamheten i skolan vara utgångspunkten för skolpolitiken. Bidragssystem, timplaner och betyg utgör självfallet viktiga ramar för arbetet i skolan. Men också med samma förutsättningar, när det gäller ekonomi och lektionstimmar t.ex., kan resultaten bli mycket olika. Det beror på flera saker. Det är viktigt för oss att se detta. Jag ser det som min uppgift under de närmaste åren att finna former för att stimulera en pedagogisk utveckling inom ramen för den lokala friheten. Jag tror att vi skall akta oss för att se grundskolan som att den är uppdelad i olika klart avgränsade ämnen, stadier eller årskurser. Så ser inte verkligheten ut. Då bör inte heller debatten göra det. Det som sker i skolan är en del av en helhet. Det är viktigt att vi vågar se denna helhet och att vi som politiker visar respekt för den verksamheten. Jag menar att den respekten har saknats under den tid som Beatrice Ask var ytterst ansvarig för skolpolitiken. Vi talar ofta om att skolan är en förberedelse för livet. I viss mening är skolan det. Vi måste också våga se att skolan är livet självt för dem som går i skolan. Skolan är en del av livet. Det är viktigt att se den helhet som skolan utgör för de barn och ungdomar som finns där. Det är inte bara undervisningen som är viktig för de barn och ungdomar som går i skolan. Det är också viktigt med raster. Det är viktigt med kompisar. Det är viktigt med dagliga kontakter med vuxna. Det är denna helhet som vi som skolpolitiker måste ta hänsyn till. Jag kommer att prioritera arbetet med att utveckla det inre arbetet i skolan. Det handlar om en pedagogisk utveckling men också om jämlikhet mellan elever. Det handlar om demokrati och inflytande för elever och föräldrar och också om trygghet. Det är viktigt att barn och ungdomar kan gå till skolan och känna trygghet, att de inte är rädda för att bli utsatta eller mobbade. Jag vill också säga några ord om formerna och ramarna för skolan. Bidragssystemet i skolan har diskuterats mycket, även i den här debatten. Den svenska grundskolan är i en internationell jämförelse en unikt sammanhållen skola. I den skola som har byggts upp av oss i arbetarrörelsen tillsammans med liberaler går elever ur olika samhällsklasser - med olika bakgrunder och religioner - i samma skola, i samma klass. Också barn som lever i olika verkligheter möts i skolan. Det leder till förståelse och acceptans i samhället. Jag tror att vi aldrig kan överskatta vikten av att alla barn och ungdomar får mötas i skolan. Denna sammanhållna skola är en viktig princip, en grundläggande princip, för oss socialdemokrater. Trots detta kan vi se att det finns tecken på segregering i skolan. Problemet med denna segregering beror huvudsakligen på att vi har en bostadssegregering i vårt samhälle. Men under den moderata ledningen i Utbildningsdepartementet har man också av ideologiska skäl uppmuntrat en utveckling som i vissa avseenden har ökat problemet med segregering och ojämlikhet. I ett antal kommuner har man infört ett s.k. skolpengssystem. Det har inneburit en lika stor prislapp på varje elev. Sedan har man låtit eleverna konkurrera på en fiktiv marknad. Det är alltså en marknad som i praktiken inte existerar på skolområdet. Det systemet har inte tagit hänsyn till att elever är olika. Därför har det drabbat de elever som har de största behoven hårdast. Det här systemet har i många kommuner lett till att Moderaterna har förlorat makten. Nu är det en ny regim som tar över och som håller på att avskaffa detta system och ersätta det med en rättvisare fördelning av pengar. Vi vill att riksdagen skall underlätta denna omvandling genom att klart deklarera att pengarna och bidragen till skolan skall fördelas utifrån elevers och skolors olika behov. Jag vill också svara Beatrice Ask att vi inte kommer att återinföra någon centralreglering av pengarnas fördelning till skolan. Kommunerna har den friheten och klarar av den friheten. Det system som moderata kommunpolitiker har infört i vissa kommuner har också förlorat stort i de allmänna valen. Vi vill förena valfrihet och rättvisa. Då måste möjligheten att välja skola - en kommunal skola eller en godkänd privat fristående skola - vara en viktig del av denna valfrihet. Det är också viktigt att sådana val som man gör på skolans område inte tvingas fram av att den närmaste skolan inte är tillräckligt bra eller av att privata skolor gynnas på de kommunala skolornas bekostnad. Jag vill inte anklaga den tidigare regeringen för att försämra den kommunala skolan, men det finns tecken på att det bidragssystem som man införde för friskolorna har gynnat vissa fristående skolor oförtjänt mycket. Vissa fristående skolor har fått en svår ekonomisk situation. Andra har fått det oförtjänt bra. I de fall det har skett en överkompensation har det, de facto, försvårat läget för de kommunala skolorna. En huvuduppgift för oss är att utveckla den kommunala skolan så att den blir så bra att elever och föräldrar väljer den och att de där får möjlighet att vara med och påverka skolans verksamhet och profil. När det gäller de privata, fristående skolorna skall vi komma ihåg att de utgör en mycket liten del av det samlade skolväsendet. De har dock en stor plats i debatten. Det finns en rad problem förbundna med tillväxten av de fristående skolorna. Samtidigt som privata, fristående skolor kan verka stimulerande på det totala skolväsendet finns det också en risk för ökad segregering, så att elever inte längre dagligen möts i skolan över klassgränser och religionsgränser. Detta är ett problem. Den borgerliga regeringen har styrt de ekonomiska bidragen till dessa skolor på ett sätt som varit stelbent och som i vissa fall inneburit att pengar överförts från kommunala skolor till privata. Därför kommer det bidragssystemet att ändras. Vår målsättning är att skapa ett bidragssystem för de fristående skolorna som tar hänsyn till de behov som de elever har som går i olika skolor och de åtaganden som olika skolor tar och som gör det möjligt att kombinera valfrihet med rättvisa. Det förutsätter att inga skolor har rätt att ta ut avgifter. Det är också viktigt att kommunerna får en rimlig chans att ta ansvar för hela sitt skolväsende och har en möjlighet att utöva tillsyn över de privata skolor som finns inom deras område. Det har ställts en del frågor till mig i debatten. Jag skulle vilja kommentera frågan om att vi socialdemokrater skulle ge oss på de privata, fristående skolorna och skapa orimligt dåliga ekonomiska villkor. Vi har anklagats för det i debatten. Jag tycker att vi skall komma ihåg att också kommunala skolor i dessa dagar har en mycket svår ekonomisk situation. Det finns en rad kommunala skolor som man tvingats lägga ned därför att pengarna inte räcker. Det är orimligt att skapa ett system som skulle skapa större garantier för privata, fristående skolor än de garantier en kommunal skola kan påräkna. Beatrice Ask frågade mig när förslag kommer om bidragssystemet till skolan. Jag avser att ta itu med frågan om de fristående skolorna på så sätt att det blir en regel att kommunerna måste ta hänsyn till elevernas behov när man fördelar resurser till skolan. Förslaget kommer i budgetpropositionen.

Herr talman! För att vi inte skall tala förbi varandra, Ylva Johansson, står Ylva Johansson fortfarande fast vid sitt uttalande om en justering från 85 till 75 % oavsett hur barnens behov kan vara? Eller är det ett antingen-eller? Och om hon tänker sig en möjlig nedjustering från 85 till 75 %, tänker hon kompensera friskolorna för momsen och pensionstillskotten?
Herr talman! Som jag deklarerat i en frågestund i riksdagen berör frågan om de fristående skolorna flera problem. Det gäller nivån på bidragen, det gäller rätten att ta ut avgifter, vilket jag tycker inte skall vara någon rätt. Det gäller kommunernas tillsynsansvar och det gäller att garantera de elever som väljer att gå i en fristående skola rimliga ekonomiska villkor med hänsyn tagen till de behov dessa elever har. Det finns en rad frågor som behöver ses över i ett sammanhang och jag är inte beredd att nu ge ett direkt svar på den frågan.
Herr talman! Först och främst tycker jag det är bra att den nya skolministern talar om skolans inre arbete. Jag ställer helt upp på ambitionen att vi skall passa oss för pekpinnar. Skolministern kan i varje fall räkna med mitt stöd när det gäller att icke lägga sig i detaljer om vad skolorna håller på med. Det är också det som gjort att den läroplan som vi beslutat om i riksdagen har tagits emot på ett positivt sätt. Däremot skulle jag gärna vilja veta vad skolministern anser om den utvecklingsplan som ligger på riksdagens bord och i vilken mån man delar de synpunkter som finns i den om skolans inre arbete och var det finns avvikelser. Jag tycker också att det vore intressant att veta om Ylva Johansson delar uppfattningen att slutsatsen om det inre arbetet och förändringarna kräver att vi tar krafttag och tittar på lärarutbildningarna. När vi sedan talar om friskolor och annat är det svårt att se det positiva i den socialdemokratiska politiken. Partikamrater till skolministern har ju talat om att det nu skall ske "lagerrensning" och mycket annat, och det verkar ju vara en ganska tuff attityd. Jag delar uppfattningen att friskolorna är relativt få. För gymnasieskolan satsar vi 44 miljarder kronor på de offentliga, medan så där 360 miljoner kronor går till de fristående. Det är klart en liten del. Men just därför att det är en liten del som utgör en dynamisk drivkraft och är betydelsefull för många människor är det oerhört viktigt att man hittar ett rättvist och bra system för att ge stöd till de skolorna. Det vore också intressant att höra om skolministern, med anledning av att hon nu tänker införa förbud mot avgifter också tänker förbjuda föräldramedverkan i skolorna. Det är ju alternativet för en del föräldrar, att de kan städa toaletter eller hjälpa till med något annat för att ekonomin skall gå runt.
Herr talman! Det är flera av Beatrice Asks partikamrater som har fört fram privatisering av skolor som ett egenändamål, som ett mål i sig. Jag tror det är ett oerhört allvarligt fel att se på skolan på det sättet. Därför är det viktigt att vi ser på innehållet i skolan, och inte ser på formen på det sätt som jag anser att den tidigare regimen har gjort. Man uppmuntrade en privat form i skolan som ett egenvärde. Jag kan inte se det egenvärdet. När det gäller föräldramedverkan är det självklart så, att föräldramedverkan inte skall vara kopplad med ett ekonomiskt bidrag som man är tvungen att ge till skolorna.
Herr talman! Jag delar själv uppfattningen att det är innehållet som skall styra. Skall jag tolka det som att skolministern anser att skolor som uppfyller bestämda kvalitetskrav, som motsvarar den offentliga skolan i den delen, också skall ha en rätt att få offentligt bidrag? När det gäller avgifterna var det inte så att jag ansåg att det skall vara en koppling. Om en skola förhindras att ta emot elevavgifter kan det vara nödvändigt att kräva att föräldrar som sätter sina barn i en sådan skola arbetar i köket en dag, städar toaletter eller gör något annat. Min fråga var: Kommer skolministern i konsekvens och logik med förbudet mot avgifter också att förbjuda den här typen av föräldramedverkan i skolans verksamhet?
Herr talman! När det gäller föräldramedverkan i skolan är det självklart ingen ambition att förbjuda någon som helst föräldramedverkan i praktiskt arbete i skolan. Men det är också viktigt att poängtera att ingen skola får ställa den sortens krav för att eleverna skall ha tillgång till den skolan. De kommunala skolorna har ingen möjlighet att ta ut avgifter. De lever också under svåra ekonomiska förhållanden. I det avseendet kan man inte öppna för vissa skolor, de privata skolorna, att ta in avgifter eller ställa särskilda krav på arbetsinsatser från föräldrarna. Sedan är det självklart en positiv utveckling om föräldrar och elever deltar på flera sätt i skolans arbete.

Herr talman! Först och främst vill jag hälsa utbildningsministern och skolministern välkomna i sina nya uppgifter. Vi har gått från en regelstyrd till en målstyrd skola. Det har varit en process och utveckling som var och är nödvändig. Detta skapar och ger stora möjligheter för dem som är verksamma i skolan, dvs. Den borgerliga regeringen lade en yttre och en inre ram för skolan genom ett antal viktiga propositioner och beslut i riksdagen. Jag tänker närmast på läroplaner, timplaner och kursplaner, både för det obligatoriska och det frivilliga skolväsendet. Vi likställde de fristående och offentliga skolorna, och vi vidgade valfriheten i skolan. Det är reformer som har skapat en sjudande aktivitet i våra kommuner. Framtidens arbetsliv kommer att ställa större krav på dem som lämnar skolan. Det gäller t.ex. färdigheter i matematik, kunskaper i det egna språket och främmande språk och kunskaper i informationsteknologi. Arbetslivet kräver att de som lämnar skolan har både allmän och särskild kunskap och kompetens. Skolan skall ge grunden för ett livslångt lärande. Det ställer naturligtvis stora krav på skolan. Det ställer krav på elever och lärare. Vi ser nu en spännande utveckling i gymnasieskolan. Den kursutformade gymnasieskolan utvecklas alltmer. Möjligheterna till specialisering ökar ytterligare med hjälp av den kursutformade gymnasieskolan. Kommunerna kan erbjuda utbildningspaket i form av specialutformade program med andra utbildningskombinationer än inom de nationella programmen. En mer kursutformad gymnasieskola ger eleverna ökad frihet att påverka sin utbildning och skolorna bättre möjligheter att successivt och i takt med arbetslivets förändrade behov förnya utbildningen genom att byta ut kurser. Kommunerna kan profilera sin utbildning mot det lokala arbetslivets behov, och eleverna kan kombinera studieförberedande och yrkesförberedande kurser i högre utsträckning än tidigare. Däremot skall basen av kärnämnen ligga fast. Med en mer omfattande kursutformning skapas också större möjligheter för elever med olika svårigheter. Det går att på ett bättre sätt fånga och ta till vara den enskilda elevens intressen. Det är viktigt att den utvecklingen får fortsätta. Jag hoppas att Socialdemokraterna och skolministern kommer att främja och stimulera kursutformningen i stället för att stjälpa den. I det sammanhanget vill jag fråga skolministern vad hon avser att göra med den kursutformade gymnasieskolan. När läroplanen behandlades i riksdagen gav Socialdemokraterna ett annat budskap och reserverade sig i fråga om kursutformningen i gymnasieskolan. Den borgerliga regeringen gav kommuner och landsting möjlighet att lägga ut hela eller delar av gymnasieutbildningen på entreprenad. Det finns kvalitetsfördelar med detta. Bl.a. kan skolan få tillgång till modern utrustning och expertis. Det gäller inom de program och kurser där den tekniska utvecklingen är snabb. Det gäller också delar av det estetiska programmet. Socialdemokraterna kommer att riva upp möjligheten för kommuner och landsting att lägga ut hela eller delar av undervisningen på entreprenad och möjligheten att anlita expertis. Det råder problem med att rekrytera elever till det naturvetenskapliga programmet och industriprogrammet. Så har det varit i flera år. Det är problem som måste lösas. Här gäller det att tidigt i grundskolan fånga pojkars och flickors tekniska intresse. Det är för sent att börja med ämnet teknik på högstadiet. Om fler elever skall rekryteras till dessa program måste teknikämnena påbörjas tidigare i grundskolan. En annan modell är att kombinera naturvetenskapliga programmet med industriprogrammet. Ett bra exempel på detta är industrigymnasierna på Volvo i Skövde och ABB i Västerås. De är fristående skolor. De har lyckats rekrytera elever med bra betyg till sina utbildningar. Eleverna får betydligt mer undervisning räknat i både tid och poäng genom att eleverna också får läsa delar av det naturvetenskapliga programmet och ekonomi. I regeringsförklaringen sades det att skolpengen skulle avskaffas. Såvitt jag förstår gäller det stödet till de fristående skolorna. Men därefter har skolministern i ett antal turer försökt förklara vad hon och regeringen egentligen menar med det som sägs i regeringsförklaringen - om det gäller bidragsnivån eller om det gäller ett avskaffande. Debatten har hittills bara handlat om fristående skolor på grundskolenivå. Min fråga till Ylva Johansson är: Hur tänker Ylva Johansson förfara med exempelvis de fristående gymnasieskolorna i Skövde och i Västerås? Skall de avvecklas eller utvecklas?

Herr talman! Det är nu drygt tre år sedan riksdagen fattade beslut om den reformerade gymnasieskolan. Genom besluten ersattes de dåvarande linjerna och specialkurserna av en treårig utbildning i form av nationella program. Nästan alla gymnasieelever som i höst påbörjat sin gymnasieutbildning har gjort det inom de treåriga programmen. Detta har de gjort trots att den borgerliga regeringen i inledningen av förra valperioden skapade en osäkerhet hos landets kommuner om genomförandet. Ett antal elever fick därmed i onödan en mindre tidsenlig utbildning. Det är viktigt att dessa elever med tvåårig utbildning erbjuds att komplettera sin utbildning genom ett tredje år i gymnasieskolan. Genom den nya flexibla gymnasieskolan ges eleverna kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för var en som samhällsmedborgare. Dessa kunskaper och färdigheter ligger också som grund för en fortsatt utbildning. Det är viktigt i det snabbt föränderliga samhälle som vi lever i att eleverna ges beredskap att möta ett föränderligt arbetsliv. Det är viktigt med en förmåga hos den enskilde att kunna påverka både samhälle och arbetsliv. Den borgerliga regeringen har genomfört ett antal förändringar av gymnasiereformen. Vissa av dessa har vi socialdemokrater varit överens med den borgerliga regeringen om, medan vi har kritiserat andra. Vi socialdemokrater har tidigare i denna kammare uttryckt vårt ogillande av det sätt som den förre regeringen hanterat gymnasieskolan när det gäller kursutformningen. Kursutformningen genomfördes i sin fulla bredd utan tillräckligt utvecklingsarbete och med en risk för stark centralstyrning. Det är därför glädjande att riksdagen på socialdemokratiskt initiativ beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att följa den pågående utvecklingen i gymnasieskolan. Det är heller inte okänt att den förändring som gjorts av lärlingsutbildningen var till det sämre, enligt vår bedömning. Den 1 juli 1992 infördes den nya lärlingsutbildningen med bara ett begränsat ansvar för skolan. Detta skedde trots att det fanns en väl fungerande lärlingsutbildning. I sin rapport "Bilden av skolan" redovisar också Skolverket att lärlingsutbildningen i stort sett försvunnit efter förändringen. Utbildningen finns endast i ett fåtal större och mellanstora kommuner. Det är därför angeläget att belysa effekterna av den minskade lärlingsutbildningen och ge möjlighet till nya ställningstaganden. Ett annat avsteg från gymnasiereformen är beslutet att lägga ut stora delar av gymnasieutbildningen på entreprenad - privata intressen - som Ulf Melin var inne på. Frågan har stor principiell betydelse och konsekvenserna belystes inte tillräckligt före beslut trots påpekanden från flera remissinstanser. Dessutom saknas kravet på lärarbehörighet vid undervisning på entreprenad. Just lärarbehörigheten är ett av de viktigaste och främsta kvalitetskraven som anges i skollagen och en av de viktigaste förutsättningarna för att garantera en likvärdig utbildningskvalitet i landet. Lärarutbildningen ger ämneskunskaper, liksom metodiska och pedagogiska kunskaper. Dessutom ställer det elevvårdandet arbetet stora krav på lärarens utbildning även på detta område. Entreprenadverksamheten kan dessutom försvåra den strävan till integration mellan teoretiska och yrkesinriktade delar av gymnasieskolan som pågått, och som förstärkts ytterligare i den nya gymnasieskolans program. Möjligheten att lägga ut utbildning på entreprenad behöver därför ses över. Låt mig också säga att vi varit överens om behovet av att följa hur den nya gymnasieskolan svarar mot flickors och pojkars val och arbetslivets behov, liksom utvecklingen inom industri och naturvetenskapsprogrammen. Behovet av utbildade inom detta senare område är stort, och en bred rekrytering av elever till dessa program är nödvändig om den högre utbildningen skall kunna få tillräckligt rekryteringsunderlag och täcka arbetslivets behov. I detta sammanhang finns det också anledning att peka på att antalet friskolor nu ökar även på gymnasienivå, framför allt när det gäller s.k. industriskolor, som Ulf Melin nämnde. Konsekvenserna av denna utveckling är inte belysta vare sig då det gäller valmöjligheter för elever eller då det gäller den kommunala gymnasieskolan. Från olika håll har synpunkter framförts på de yrkesförberedande programmen. Synpunkterna har ofta speglat en oro inför vissa elevers möjligheter att klara de teoretiska ämnena. Det gäller att ge dessa ungdomar möjligheter att ta sig in i gymnasiearbetet på ett stimulerande sätt. Det är angeläget att särskild uppmärksamhet ägnas åt metodutveckling av undervisningen på de yrkesförberedande utbildningarna. Det individuella programmet och hur det fungerar behöver också belysas. Det kan ske inom ramen för den befintliga parlamentariska kommittèn. När höstterminen startade kom också svårigheterna med det nya betygssystemet. Våra varningar för problem med kursutformning och nytt betygssystem har besannats. Många har tyckt att kriterierna är otydliga och att det varit svårt att sätta rättvisa betyg. Ord som kaos har använts som en vanlig beskrivning av läget. För detta vilar ansvaret tungt på den borgerliga regeringen. Vår avsikt är dock inte att förändra betygssystemet, utan det skolorna behöver mest just nu är arbetsro, snarare än nya beslut, när det gäller betygen. Departementet har lovat att omedelbart ta itu med att reda ut hur det nya betygssystemet skall användas för att avgöra vilka som skall kan komma in på högskola. I dag är det oklart hur betygen skall användas som urvalskriterium. Herr talman! Jag vill bara säga några ord om vuxenutbildningen. För oss socialdemokrater är vuxenutbildningen oerhört viktig. Vi presenterade också under vårriksdagen ett program för ett nationellt kunskaps och kompetenslyft. Dessutom beslutade riksdagen om en bred översyn av hela vuxenutbildningsområdet. Det betonades att vuxenutbildningen inte kan begränsas till det snäva yrkesperspektivet utan att vuxenutbildning även skall stärka medborgarnas möjlighet att delta i ett social, kulturellt och politiskt liv och bidra till att överbrygga utbildnings och klassklyftor. Detta är bra och ger oss anledning att återkomma till detta ämne.
Herr talman! Jag vore tacksam om Jan Björkman i sin replik kunde ge svar på de tre frågor som jag och väldigt många av dem som är verksamma i skolan är intresserade av och som vi vill ha besked på. Min första fråga är: Hur kommer Socialdemokraterna att förfara när det gäller utvecklingen av den kursutformade gymnasieskolan? Kommer man att stimulera kursutformningen, eller kommer man att bromsa upp den utvecklingen? Min andra fråga är: Kommer kommunerna och landstinget att lägga ut utbildning på entreprenad? Jan Björkman talar om kvalitet. Och det är precis det som det handlar om. Vi alla har ansvar att se till att ungdomarna får en bra utbildning med hög kvalitet och som gör att de kan få bra arbete. Det är då viktigt att man kan lägga ut utbildning på entreprenad. Se bara hur snabb utvecklingen är på ett antal områden! Tag elektronik och media som exempel. Hur kan någon tro att lärarna kan hänga med i den utvecklingen, framför allt med hänsyn tagen till den lärarutbildning och den brist på fortbildning och uppdatering som råder i dag? Det skulle jag vilja ha reda på. Min tredje fråga är: Hur kommer ni socialdemokrater att göra med de fristående skolorna på gymnasienivå? Skall ni avveckla systemet eller skall ni utveckla det? Det är ju samma förhållande där. Industrigymnasierna har ju varit föregångare när det gäller att se till att kombinera tekniska, teoretiska och yrkesinriktade ämnen. Framför allt har man lyckats locka många ungdomar att söka till dessa utbildningar. Det offentliga skolväsendet med sin gymnasieskola har faktiskt inte lyckats med det. Tvärtom är det stora problem med att locka elever både till det naturvetenskapliga programmet och till industriprogrammet.
Herr talman! Ulf Melin vet mycket väl att vi socialdemokrater inte har kritiserat kursutformingen som princip. Den fanns aviserad redan i Göran Perssons proposition om "växa med kunskaper". Jag sade att vi kritiserat att systemet genomförts utan analyser och utan egentligt utvecklingsarbete. Vi har dessutom kritiserat den centralstyrda modell för kursutformning som den borgerliga regeringen valde; centralt styckar man upp ämnen i små sjok och lägger betygskriterier ovanpå det. Vi varnade för riskerna med det systemet. Den borgerliga regeringen ställde dessutom riksdagen inför fullbordat faktum när det gäller kursutformningen. Det är klart att vi inte kan behandla skolväsendet hur som helst. Vi är ju i en utvecklingsfas när det gäller kursutformningen. Riksdagen har dessutom, för att följa utvecklingen, på socialdemokratiskt initiativ beslutat om en grupp som skall följa kursutformningen. Den gruppen måste nu få verka, innan vi drar några nya slutsatser. Vår grundsyn på entreprenader redovisade jag i mitt huvudanförande. Jag tycker att en rimlig utgångspunkt för skolan och för oss som politiker är att ansvaret för utbildningen skall ligga på skolan. Det har varit och kommer att vara vår inställning. Vi har inte sagt att skolpengen skall avskaffas i industriskolorna, utan vi har ställt upp på ett system med fristående gymnasieskolor. Jag har inte sett att någon har sagt att vi skall avskaffa det.
Herr talman! Det står i regeringsförklaringen att skolpengen skall avskaffas. Innebär det att skyldigheten för kommunerna att ge pengar till de fristående gymnasieskolorna också avskaffas? Det var därför jag ställde frågan. Det är bra att vi fått beskedet att åtminstone de får fortsätta med de villkor som gäller i dag. Det blir de nog väldigt tacksamma och glada över. Sedan skulle jag faktiskt vilja ha besked om hur ni tänker göra när det gäller entreprenader. Det kan vara intressant att Socialdemokraterna har en principiell syn, men mera intressant är trots allt vad ni kommer att göra. Även för de kommuner och landsting som har lagt ut utbildning på entreprenad är det väl viktigt att få veta detta. Så till frågan om kursutformningen. Den borgerliga regeringen tillsatte faktiskt en arbetsgrupp tämligen omgående som skulle följa kursutformningen och den utveckling som sker ute i kommunerna. Man har också gjort analyser. Vi har fått skrifter om detta, och jag tror att Jan Björkman också har läst dem. Sedan är det bra, tycker jag, att vi har fått en parlamentarisk grupp som också följer detta. Det är bra att även Socialdemokraterna får kunskap om vad kursutformning innebär. Jag upplevde när vi diskuterade detta i utskottet, att det fanns stora brister i det partiet i fråga om just kännedom om vad kursutformning är för någonting. Så till talet om att vi har en massa kurser, osv. Faktum är att i det gamla linjesystemet, den gamla gymnasieskolan, fanns ungefär 500 olika kurser, ämnen, påbyggnadsutbildningar, etc. Så det där är faktiskt inget nytt. Betygssystemet, slutligen. Jag tycker att Socialdemokraterna borde vara tacksamma för att vi har sett till att det finns ett betygssystem som just är anpassat till den gymnasieskola som riksdagen fattade beslut om 1991. Det är alltså inte en dag för tidigt att vi såg till att det kom till stånd.
Herr talman! Vad beträffar industriskolorna eller de fristående gymnasieskolorna tycker jag att det är rimligt, när man går in i ett nytt system, att man tittar på vilka effekterna av det blir. Jag vill säga till Ulf Melin att det räcker inte att vi hittar ett bra utbildningssystem för vissa, utan vi måste hitta ett bra utbildningssystem för alla. Det måste vara utgångspunkten, och det är den i vart fall för oss socialdemokrater. Med skolpengen till de fristående gymnasieskolorna är det som i fråga om de fristående grundskolorna. Vi har inte sagt att de inte skall ha bidrag, utan det vi har vänt oss mot är schabloniseringen i bidragssystemet, att man utgår ifrån att alla elever är likadana och har samma behov. När det gäller kursutformningen är det sant att det fanns en grupp i departementet, men det som inträffade var ju att man inte avvaktade resultatet av gruppens arbete, utan man gick före och fattade beslut innan man hade fått konsekvenserna klarlagda. Det var detta vår kritik riktades mot. Brister i fråga om vad kursutformning är för någonting kanske det fanns på den socialdemokratiska sidan, men dem delade vi i så fall broderligt och systerligt med den borgerliga gruppen. I vart fall hade ni mycket svårt att fästa ner på papper vad kursutformning innebär. Vi begärde ju det när det fördes resonemang i utskottet. Så bristerna därvidlag får vi ta på oss ett gemensamt ansvar för. Slutligen vill jag säga att jag tycker att det är rimligt att vi nu får chansen att se över effekterna av entreprenadsystemet och ta ställning till vilka nya beslut som behöver fattas, med utgångspunkt i de invändningar som vi har framfört mot systemet och de brister som finns i det.

Herr talman! Efter dagens debatt vore det intressant att höra en debatt mellan Ylva Johansson å ena sidan och diverse socialdemokrater å den andra om huruvida stödet till friskolorna skall vara schabloniserat eller inte. Var så god, talarstolen är er! Jag skänker er all den tid som jag har antecknat mig för, om ni vore beredda att upplyfta kammaren med ett sådant meningsutbyte. Jag ser att ingen anmäler sig till detta erbjudande. Herr talman! De tre gångna åren har varit tre år av förnyelse inom den högre utbildningen och forskningen. För det första har universiteten och högskolorna frigjorts från statligt detaljinflytande. Det gör universiteten och högskolorna bättre rustade att vara centra för kritiskt tänkande. Det vidgar demokratin, men dessutom får universiteten och högskolorna större möjligheter att svara mot de nya men mycket oförutsebara krav som kunskapsexplosionen ställer. För det andra har universiteten och högskolorna byggts ut efter mer än ett årtionde av socialdemokratiskt sovande på söta örat. 30 % fler studenter får numera möjlighet att genomgå högre utbildning än 1991. Vi börjar nu komma ifatt det vi tidigare halkat efter. För det tredje har forskningen fått nya utvecklingsmöjligheter. Det innebär nya resurser av betydande storleksordning men också flera finansiärer med större oberoende. Det gör vårt land bättre rustat att stå i den kunskapsmässiga frontlinjen. Jag såg härförleden en tidningsartikel så långt bort som från Australien, där man underströk att skulle det finnas ett världsmästerskap i forskning, skulle Sverige numera komma som nummer ett, med USA och Japan närmast efter. Herr talman! Jag tänkte här och nu i alla delar kommentera vad regeringen hittills sagt och gjort på detta stora område. Låt mig bara nöja mig med att konstatera att utbildningsministern inte direkt visat prov på insikt och förståelse för det fria och oberoende kunskapssökandet. Likt en elefant i en porslinsbutik har han i uttalanden och intervjuer signalerat om återtåg till statsinflytande och politikermarkt. Av en sådan politik kommer Sverige som industrimen också kulturnation att ta skada. Till allt detta ber jag, herr talman, att få återkomma i senare debatter. Här och nu skulle jag i stället vilja koncentrera mig på forskningen. Ingvar Carlsson för bara några veckor sedan att regeringen hade för avsikt att satsa på forskningen. För många av oss som tycker på samma sätt lät regeringsförklaringens ord uppmuntrande. Bläcket på regeringsförklaringen hade emellertid inte hunnit torka förrän detta uttalande bytts mot beskedet att regeringen avser att banta bort 1,5-2 miljarder kronor från forskningen. Helst skall det ske genom att man lyckas dra in de fonder för forskningsfinansiering som inrättades under den tidigare treårsperioden. Går inte det, skall bantningen i stället tas via budgeten. Herr talman! Det beskedet går tvärt emot vad den nuvarande utrikesministern Lena Hjelm-Wa llén anförde i tidningsartikel efter tidningsartikel inför valet den 18 september. Alla insinuationer om att regeringen i en socialdemokratisk tappning skulle banta forskningen var overkliga och felaktiga. Nu vet vi hur mycket den etik är värd som dagens utrikesminister i opposition var beredd att visa upp. Herr talman! Utbildningsminister Carl Tham förbereder av dessa uttalanden att döma den största forskningsnedskärning Sverige har genomgått i modern tid. När den nuvarande regeringen i opposition sade nej till att upprätta nya forskningsstiftelser, hade man åtminstone klarsynen att vilja säga att man då i stället skulle satsa budgetmedel. Nu har av alltsammans blivit en ren och skär besparing. Nu gäller det alltså nedskärningar till varje pris. Det kommer att drabba den humanistiskkulturvetenskapliga forsknimngen, det forskningsområde som under de gångna tre åren har fått den största förstärkningen av alla forskningsområden. Det kommer att drabba möjligheterna till ny kulturell utveckling. Det kommer att drabba den strategiska forskning inom teknik och naturvetenskap som Sverige är beroende av för att kunna hävda sig som en modern industrination. Det kommer att drabba den strategiska forskningen inom miljöområdet, inklusive transportsystemen. Det kommer att drabba de nya satsningarna för internationellt utbyte. Inte minst kommer det att drabba möjligheterna att med nya doktorandtjänster finansiera flera unga människors strävande efter den allra högsta kunskapen. Det kommer, herr talman, att drabba de förslag som den förra regeringens IT kommission presenterade för att med informationsteknologins hjälp förnya skolundervisningen. Jag har, herr talman, två frågor till utbildningsministern. För det första: Törs Carl Tham här och nu mot denna bakgrund återupprepa regeringsdeklarationens ord om att regeringen förbereder en stor satsning på forskningen? För det andra: Hur skall nedskärningen av forskningen gå till om Carl Tham inte lyckas avveckla de forskningsstiftelser han uppenbarligen så gärna vill se försvinna? Är det forskningsråden, som svarar för grundforskningen, som skall drabbas? Är det fakultetsanslagen, Naturvårdsverkets miljöforskning, socialvetenskaplig forskning, NUTEK:s teknikforskning, eller vad är det? Med vilken metod avser regeringen att banta bort de viktigaste framtidsinvesteringar Sverige har?

Herr talman! Folkpartiet har under den gångna mandatperioden varit med och fört en offensiv politik för högre utbildning och forskning. Vi ser på förändringarna med stolthet och gillande i alla väsentligheter. Högskolepolitiken uppfyller i huvuddrag vad Folkpartiet fört fram tidigare i motioner, landsmötesbeslut och programskrifter. Det var angeläget att se över och förnya högskolelag och förordning liksom systemet för antagning och högskolans inre organisation. Det var angeläget att betona vikten av kvalitet och kvalitetssäkring, öka dimensioneringen och sätta studenten i centrum. Likaså var det nödvändigt att ge de nya regionala högskolorna resurser att höja sin lärarkompetens och till forskningsstöd. Vi har också givit högskolorna ett tydligt ansvar för regionens högre utbildning, för distansutbildning och för forskningsinformationen ut i samhället. Förändringarna har satt studenten i centrum, helt i Grundbultens anda - den utredning om grundutbildning som leddes av Håkan Westling. Jag tror t.ex. inte att Lunds universitet hade inlett en kampanj under namnet "Studenten i centrum" utan detta - en kampanj med målet att få en perspektivförskjutning till stånd på institutioner och fakulteter, för att sätta studenten i centrum. Jag tror inte heller att flera högskolor hade inrättat avdelningar för studentservice i sina oganisationer. Den politiken, med en dimensionsökning, vill Folkpartiet fortsätta. Vi vill se en fortsatt satsning på fler platser inom högskolan. På sikt menar vi att 50 % av dem som går ut gymnasiet skall ha plats på högskola eller universitet. Men det kräver i gengäld en väl genomtänkt strategi vad gäller antalet professorer, lärarkompetens, handledning, doktorandtjänster, lokaler och utrustning och också vad gäller samarbete och informationsutbyte till och från det omgivande samhället. I vad jag sagt ingår också att man på högskolan måste vara tydlig om de värden högskolan står för och de värden man vill plantera in i unga människor. Det gäller självfallet kunskaper av högsta klass och en lust att lära vidare för hela livet. Det gäller också att plantera civilkurage genom att aktivt stödja och söka uppmuntra konstruktiv kritik och ifrågasättande av dagens sanningar samt att ge studenterna ett fördjupat samhällsansvar både nationellt och globalt. Den borgerliga regeringen betonade också jämställdhet som en kvalitetsfråga och genomförde ett tiopunktsprogram för jämställdhet. Det står också i den nya högskolelagens § 5 att all verksamhet i högskolan skall genomsyras av jämställdhet. Jag menar att utbildningsministern är på rätt spår när han vill vara med och ytterligare förverkliga en rejäl jämställdhet och minska den manliga maktdominansen. Jag gladde mig åt att utbildningsministern i frågedebatten tydligt sade att han ser jämställdheten som en kvalitetsfråga. Men vi kan göra mer. Folkpartiet anser att alla universitet och högskolor bör åläggas att se över sina interna beslutsorgan för att leva upp till högskolelagens jämställdhetsparagraf t.ex. vid sakkunnigtillsättningar och i tjänsteförslagsnämnder. Minst en sakkunnig skall vara kvinna, om hon så skall hämtas från Nya Zeeland eller något annat avlägset land. Vi anser att vardera könet skall finnas med minst 40 % i tjänsteförslagsnämnderna inom fem år. Även privata stiftelsehögskolor bör uppmanas att sträva efter dessa mål. Vi anser också att § 9, jämställdhetslagen, bör ändras. Som den nu är skriven ger den med ena handen i första stycket och tar tillbaka med andra handen i andra stycket. Detta visades tydligt vid ett överklagande under sommaren. Andelen kvinnliga professorer måste öka. Om alla tillsättningar av lektorat och professurer skall belysas av både män och kvinnor som sakkunniga räcker inte de knappa sex procenten kvinnliga professorer till. De riskerar att slitas ut och inte få tid till att visa sig och undervisa i grundutbildningen, till sin egen forskning och till sin egen ämnesutveckling. Vi har noterat med intresse att utbildningsministern söker efter kvinnor som kommit på andra plats vid professorstillsättningar. Låt mig försäkra att han kan lära sig oerhört mycket genom att i detalj följa ett tillsättningsärende och överklagande - lärdomar som kan användas till att plocka bort de värsta stenarna på kvinnornas väg. Folkpartiet anser att det är ett rimligt mål att minst 20 % av de professorer som utses fram till sekelskiftet är kvinnor. Det friare antagningssystemet har kritiserats. Jag delar kritiken mot t.ex. Lunds universitet. Det är faktiskt pinsamt att ett stort universitet inte tar reda på hur den nya gymnsieskolan är organiserad eller hur det nya betygssystemet fungerar innan man beslutar sig för nya regler. Men det viktiga är ju att man i Lund nu lär sig något av sitt misstag och av protesterna och i fortsättningen samarbetar med omgivande gymnasier. Jag är nämligen övertygad om att det går att kombinera rättssäkerhet för studenterna och utrymme för enskilda högskolor att profilera sitt antagningssystem. Två bra exempel är de system för antagning av läkarstuderande som används i Linköping och på Karolinska.

Herr talman! Det råder sedan många år en allmän enighet i Sverige om utbildningens och forskningens stora betydelse för samhällsutvecklingen och för den enskilde. En god utbildning och en hög kunskapsnivå i samhället är av avgörande betydelse för ekonomisk utveckling och för ekonomiska och sociala framsteg. I utvecklingssammanhang talar ekonomerna när det gäller fattiga länder om investeringar i humankapitalet. Det låter litet teknokratiskt, men det är naturligtvis en riktig iakttagelse att sådana investeringar är väl så viktiga - många gånger viktigare - än investeringar i det fysiska kapitalet, dvs. i vägar, maskiner, broar osv. Det gäller också för ett utvecklat land som Sverige. Forskare har pekat på att om man också räknar satsningar på utbildning som investeringar skulle det höja investeringskvoten i vårt samhälle med ca 5-7 %, bara som ett exempel. Utbildning och ökad kunskap är också ett värde i sig. Det är en kulturfunktion. Det hör ihop med en strävan att vidga människors livschanser och människors möjligheter i livet när det gäller yrke och till egen utveckling, ökad självförståelse och ökad samhällelig självförståelse. Det råder en ganska allmän enighet om detta. Det tror jag att man kan säga. Det råder också många gånger en enighet om de praktiska tagen.

Men det är också klart att det här finns skillnader i synsätt, skillnader som även har ideologiska aspekter. Min företrädare i detta ämbete talade gärna när det gällde den högre utbildningen i termer av konkurrens, spjutspetsar och marknad. Jag vill snarare betona bredden, samverkan och det offentliga ansvarstagandet. Jag vill också mycket starkt betona även den högre utbildningens betydelse när det gäller att utveckla och befästa vår demokrati och att främja jämlikheten. Det är dessutom så - och det har varit en ganska försummad aspekt i den tidigare regeringens politik - att den sociala segregationen i tillträdet till den högre utbildningen fortfarade är betydande. Det har skett framsteg under en följd av år. Men det är fortfarande stora skillnader mellan ungdomar som kommer från föräldrahem med bättre utbildning och bättre inkomst och de som kommer från hem med lägre inkomst och lägre utbildning. Denna sociala segregation måste vi försöka bryta och pressa tillbaka. Då är naturligtvis det som vi har kallat för det nationella kunskapslyftet kolossalt viktigt. Det har att göra med det livslånga lärandet, eller den återkommande utbildningen, som det tidigare kallades. Det har viktiga följder både på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det om att vidga möjligheterna för ungdomar, inte minst arbetslösa ungdomar, och äldre som inte har någon utbildning ovan gymnasiet eller ens ovan grundskolan att skaffa sig kompletterande utbildning. Regeringen kommer i propositioner att vidga möjligheten till sådan utbildning. Men detta har också en långsiktig aspekt. Det har att göra med vuxenutbildningens utveckling och folkbildning. Folkbildningen är ett mycket värdefullt komplement till den allmänna vuxenutbildningen. Den gör stora insatser i arbetet med att höja kunskapsnivån i samhället, ofta i naturlig samverkan med det allmänna skolväsendet. Genom möjligheten till individuellt anpassade studiegångar, deltagarinflytande och flexibla pedagogiska utbildningsformer betyder folkbildningen mycket. Vi vill satsa på folkbildningen. Vi måste också titta på de studiesociala frågorna. Där är det nu viktigt att komma igång med arbetet med översynen av den studiesociala situationen som riksdagen begärde i våras. Regeringen kommer inom kort att utfärda nya direktiv till denna utredning och få igång den. Regeringen kommer också att framlägga en proposition här i riksdagen som river upp en del av de beslut som fattades i våras och som vi inte anser vara förenliga med det behov av översyn av hela systemet som nu finns. Jag vill understryka att högskolans syfte är att tjäna det allmänna. Det är därför en självklar utgångspunkt att ansvaret för högskoleväsendet skall vila på statsmakterna. Det är de demokratiska organen och den statliga finansieringen som utgör en garanti för det fria utbytet av tankar och idéer inom utbildning och forskning. Den svenska högskolan skall också erbjuda utbildning av hög och likvärdig kvalitet vid universitet och högskolor i alla delar av landet. Därför är det också viktigt att de mindre och medelstora högskolornas utveckling främjas och att de inte kommer i styrkklass eller blir något sorts b-lag inom högskolesystemet. Jag vill i anslutning till detta apropå Per Unckels synpunkter på forskningen också hänvisa till vad jag sade här i kammaren häromdagen med anledning av en fråga. Jag har inget att nu tillägga i denna fråga. Den utredning om stiftelserna som vi har satt igång är ännu inte färdig. När det gäller budgetfördelningen får Per Unckel ge sig till tåls tills dess att budgeten läggs fram. Jag vill bara göra en kommentar. Per Unckel talar nu lika lättsinnigt om pengar som hans regering handlade. Det är ingen konst att vara generös med pengar om man inte tittar på budgetunderskottet. Antagningsformerna har diskuterats. Jag har här tidigare sagt, och jag vill upprepa det, att det är angeläget att antagningssystemet är likvärdigt över hela landet, att det utformas så att det förhindrar godtycke och att det upplevs som rättvist och överblickbart, och så är inte fallet med det nuvarande antagningssystemet. Det är helt uppenbart. Det finns många vittnesmål om detta, även från den rapport som vi fått från den nu sittande utredningen. Därför är detta en prioriterad fråga för regeringen. Vi kommer inom kort att utfärda tilläggsdirektiv till den pågående utredningen för att den skall prioritera denna fråga och se över de nuvarande formerna. Till sist vill jag understryka det som Margitta Edgren sade beträffande jämställdheten. Det är i högsta grad en gemensam angelägenhet att bryta den nuvarande obestridligen mansdominerade systemet inom det akademiska livet. Jag vill med mina uttalanden här och i andra sammanhang inbjuda till en fri och öppen debatt och många nya idéer om hur vi skall gemensamt främja jämställdheten inom det akademiska livet. Jag ser det, Margitta Edgren, inte bara som en principfråga, utan i hög grad som en fråga där det gäller att utnyttja, mobilisera och tillgodogöra oss de resurser som finns i det svenska samhället, även när det gäller forskning och forskningsverksamhet, och som i dag inte har tagits tillvara.

Herr talman! Jag vill göra fyra kommentarer till För det första: Carl Tham talar inte gärna om spjutspetsar. Jag tror att han borde göra det. Om inte Sveriges utbildningsminister talar om svensk utbildning och forskning som spjutspetsar är det illa ställt med landet. För det andra: Carl Tham talar om behovet av ett nationellt kunskapslyft. Men varför, Carl Tham, inleda detta kunskapslyft med den värsta nedskärningen svensk forskning drabbats av i modern tid? Eller vill Carl Tham ändå möjligen ge ett litet hopp om att den mängd pengar som hans tidigare uttalanden har gett vid handen inte skall dras in? Man kan inte tala om forskningens förnyelse och nationella kunskapslyft och därefter genomföra en bantning av det format Carl Tham förbereder. Det är att tala med kluven tunga. För det tredje: Man kan vara generös med pengar om man struntar i budgetunderskottet, säger Carl Tham. Mitt enkla svar är: Sverige behöver spara mycket, men jag tror att det är oklokt att spara på investeringarna i människors kunskap. Om denna regerings ambition är att spara landet ur krisen med hjälp av neddragningar av forskningsanslag, vill jag i all ödmjukhet säga till Carl Tham att ni är på fel spår. För det fjärde: Carl Thams och regeringens utgångspunkt sägs vara att högskolans syfte är att tjäna det allmänna. Min utgångspunkt är att den högre utbildningen skall tjäna studenterna. Det är av det skälet den gamla regeringen drog tillbaka statens överhöghet inför den högre utbildningen och i stället för staten satte studenternas intressen. Carl Thams principiella uttalande om vems syfte den högre utbildningen skall tjäna varslar illa om de förslag som kan komma när sådana målsättningar skall överföras i praktisk handling.
Herr talman! Jag har egentligen inte så mycket att tillägga beträffande forskningsstiftelserna, Per Unckel. Principiellt var det naturligtvis nära nog ett övergrepp att föra över offentliga medel till stiftelser som inte längre kan påverkas av politiska beslut. Vi får se vad den prövning som pågår leder fram till. Regeringen kommer sedan att ge besked om sina prioriteringar också när det gäller forskningen. Vi måste satsa på utbildning. Det är en grundläggande tanke hos regeringen, och jag är övertygad om att det finns en bred majoritet här i riksdagen för detta. Men det måste vara en utbildning med bredd, det kan inte bara vara fråga om elitutbildningen, det kan inte bara vara dessa så ofta omtalade spjutspetsar, utan det måste vara bredd i den satsningen. Det är vår ambition.
Herr talman! Jag har inget emot bredd i utbildningen. Det är av det skälet som den förra regeringen byggde ut den högre utbildningen med 30 % på tre år, efter det att Socialdemokraterna sovit sig igenom hela 80-talet inför ständiga påpekanden från den dåvarande borgerliga oppositionen om behovet av att ge fler unga studenter möjlighet till god utbildning. Carl Tham tycker vidare att det är ett övergrepp att inrätta forskningsstiftelser som riksdagen inte kan utöva överinseende över. Eller underförstått: Det var ett övergrepp att avveckla löntagarfonderna. Jag ber Carl Tham att gå tillbaka till 1991 års valrörelsehistoria. De fyra borgerliga partierna vann valet på att avveckla löntagarfonderna på ett sådant sätt att det var oåterkalleligt och risken därmed undanröjd att dessa fonder skulle återuppstå igen. Det är exakt detta mandat som den förra regeringen tillförde, dessutom gjorde vi det genom att stärka oberoende forskningsfinansiärers möjlighet att stöda kunskapsutveckling. Vid denna sistnämnda punkt går uppenbarligen en principiell skillnad mellan mig och Carl Tham. För mig är det en självklarhet att det är bra att det finns flera av riksdagen oberoende finansiärer som kan göra att vetenskap utvecklas icke bara på politisk grund utan på vetenskapens egen. Det är väl ändå inte möjligt, Carl Tham, att förneka, att skulle ni lyckas i ert uppsåt att upplösa de gamla forskningsstiftelserna, innebär detta att forskningen går förlustig mellan 1,5 och 2 miljarder årligen. Det är av det skälet som så många på så goda grunder är oroliga för vad Carl Tham egentligen smider för planer.
Herr talman! Antag att den socialdemokratiska regeringen på 80-talet hade inrättat löntagarfonderna på ett sådant sätt att det inte hade gått för kommande riksdagsmajoriteter att upplösa och förändra dem och att använda medlen till något annat. Jag tror att vi alla lätt kan föreställa oss den oerhörda indignation som skulle ha rått och riktats mot ett sådant beslut - och med viss rätt! Här gäller det nämligen en principiell fråga, nämligen att riksdagen, som är vald i demokratiska val, skall ha möjlighet att påverka prioriteringen av offentliga medel. Genom att inrätta stiftelser som inte är öppna för sådan påverkan drar man också undan denna demokratiska rättighet. Det är det som är det principiella felet med dessa stiftelser. När det gäller ekonomin kan jag bara, för den händelse han har hunnit glömma bort det, påminna Per Unckel om att den borgerliga regeringen efterlämnade vad som i praktiken är västvärldens nästintill största budgetunderskott. Detta måste påverka prioritering och finansiering i fråga om samtliga statliga verksamheter. Vi kommer att se till att den politiken baseras på principer om rättvisa, att alla skall dela på bördorna och att vi skall satsa på investeringar i människors kunnande och kunskap.
Herr talman! Jag är glad över att utbildningsministern i sitt tal tog upp det allvarliga problemet med snedrekryteringen till våra universitet och högskolor. Trots ansträngningar som gjorts, kvarstår ju problemet. Jag är rädd för att det nya systemet för resurstilldelning till våra högskolor och universitet bidrar till att vi får ett slags utbildningsfabriker, där genomströmning och konkurrens betonas i alltför hög grad. Om det visar sig att så är fallet och att kvaliteten försämras i utbildningen, hoppas jag att utbildningsministern så snart som möjligt vidtar åtgärder. Jag är också glad över att utbildningsministern talar om likvärdiga antagningsbestämmelser och behörighetskrav som skall gälla för hela landet. Det skall inte vara någon skillnad om man väljer att studera i Uppsala, Lund, Linköping eller Växjö. Jag vill också plocka fram de vuxenstuderandes möjligheter till fortsatta studier vid universitet och högskolor. Som antagningsreglerna nu ser ut straffas elever från komvux och folkhögskolor. Att ge även dessa studerande likvärdiga möjligheter är ett viktigt rättvisekrav. Det finns emellertid också en pedagogisk dimension i att människor möts på det här sättet. Det som skapar dynamik i en studerandegrupp är just att det finns goda människor med olika livserfarenheter, utbildningsbakgrund och ålder. Detta vidgar förståelsen och fördjupar analysen i arbetet. Jag hälsar med tillfredsställelse det intresse och den känsla som utbildningsministern ger uttryck för när det gäller folkbildningen. Det vore intressant om utbildningsministern ville utveckla de tankar som han framförde i en intervju i University i England. Jag ser som östgöte naturligtvis gärna att det universitetet blir lokaliserat till Linköping, där vi har en professur i vuxenpedagogik och där vi också har goda relationer till
Herr talman! Jag skall gärna vid ett senare tillfälle utveckla tankegångar och idéer om hur vi skall vidga folkbildningen och också kring det intressanta systemet med ett folkuniversitet via TV. Jag tror emellertid att det får anstå något, liksom frågan om vart ett sådant universitet eventuellt skulle lokaliseras.
Herr talman! Ha inte så bråttom, Carl Tham, att riva upp antagningssystemet! Låt det få chansen att utvecklas på ett för skattebetalare och studenter tydligt och rättssäkert sätt innan vi dömer ut det generellt! Det finns möjligheter. Förändringarna som vi har genomfört är stora. De genomförs ju inte ute i praktiken bara vi i riksdagen eller en utbildningsminister knäpper med fingrarna. Förändringar kräver hårt och engagerat arbete på alla nivåer. Att riva upp gamla strukturer är inte gjort i en handvändning, det vet vi alla. De människor som vill bevara det bestående är nämligen alltid fler än de eldsjälar som vill förändra. Stöd eldsjälarna så att de inte brinner upp! I dag sjuder det av engagemang och initiativ i högskolorna. Det kommer att ta tid, och det kommer att begås misstag som måste rättas, till men där som i livet i övrigt är det ju så att man lär sig av misstagen. Bejaka processen! Men håll ögonen på den! Se högskolan som en lärande organisation! Vi talar i alla andra sammanhang vitt och brett om hur vi vill frammana lärande organisationer. Se högskolan som en sådan! Man har förmåga, vilja och kompetens att lära av de eventuella misstag man själv begår.
Herr talman! Jag är mycket medveten om att det svenska högskolesystemet inte förändras genom att utbildningsministern knäpper med fingrarna. Så mycket har jag redan lärt mig. För att undvika alla missförstånd vill jag också säga till Margitta Edgren att jag förvisso inte avser att omedelbart riva upp det nuvarande antagningssystemet. Jag avser att ge direktiv till den s.k. RUT-utredningen att titta på detta mycket noga och lägga fram förslag till eventuella förändringar som i så fall tidigast kan träda i kraft vårterminen Jag har inte heller för avsikt att omedelbart utgå ifrån att sådana förändringar leder fram till ett centralt antagningssystem. Jag delar uppfattningen att det är önskvärt att man så långt som möjligt kan ha ett lokalt antagningssystem. Men jag anser att det bör vara likvärdigt. Det måste förhindra godtycke. Studenterna måste veta vad som gäller, och det gör de inte i dag. Det är detta som verkligen oroar mig.
Herr talman! Det finns exempel på miljöer där man på eget initiativ har hittat just den goda karamell som Carl Tham beskriver. Det gäller Linköpings och Låt oss titta på andra saker i högskolan som jag anser lika viktiga att följa. Det gäller t.ex. vilket ansvar högskolorna tar för att barn i grundskola och gymnasium får en positiv syn på naturvetenskap, teknik och forskning. Hur tar de till vara forskningsintresserade ungdomar som valt att genomföra grundutbildning vid de nya högskolorna. Agerar högskolorna själva internt så att de kan stå som modeller för ett demokratiskt och utvecklande ledarskap? Hur kan högskolorna bidra till kompentensutvecklingen i arbetslivet? Hur underlättas fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma? Tänk på att ett modernt stålvalsverk innehåller lika mycket elektronik som en jumbojet! Stålarbetare är förvisso inga piloter. Men de behöver oerhört mycket fortbildning och vidareutbildning. Till sist. Ta reda på, följ och agera för att högskolorna aktivt utvecklar distansutbildningar, inte minst med tanke på den snabba informationstekniska utvecklingen. Det finns oerhört många frågor kvar som väl förtjänar att penetreras närmare av departement, minister, regering och riksdag.

Herr talman! Mellan 1980 och 1993 ökade förädlingsvärdet inom den kunskapsintensiva industrin i Sverige med 40 %, medan positionerna för den kapitalintensiva respektive den arbetsintensiva industrin var i stort sett oförändrade. Detta säger egentligen det mesta om dagens och morgondagens utbildningsbehov. Sveriges position i den internationella arbetsfördelningen har gradvis försvagats. För att uppnå förbättrad konkurrenskraft och därmed en god ekonomi krävs ett högt kunskapsinnehåll i produktionen och kompetenta välutbildade löntagare. Det gäller hela arbetslivet, privat som offentlig sektor. Intresset för högre studier har förvisso ökat kraftigt. Vi följer härvidlag ganska väl den internationella utveckling som är ett resultat av ökade krav på högre utbildning i arbetslivet. Att antalet sökande till högskolestudier accelererat så snabbt i Sverige under 90-talet sammanhänger förstås också med situationen på arbetsmarknaden. Om den totala tillströmningen av studerande till högskolorna är stark har ökningstakten vad gäller teknisk och matematisk-naturvetenskaplig utbildning varit svagare. Detta förhållande torde kräva särskild uppmärksamhet mot bakgrund av att det just är inom dessa områden som de stora utbildningsbehoven föreligger om Sverige skall kunna bevara och stärka sin internationella konkurrenskraft. Den starka expansionen av den högre utbildningen inleddes faktiskt av en socialdemokratisk regering som också gick i spetsen för avreglering och decentralisering av verksamheten. Den borgerliga regeringen har förvisso delvis fortsatt på den inslagna vägen, men det frihetsdraperade utbildningsfordonet har tidvis framförts i så hög fart att färden blivit vinglig och bitvis närmast påmint och Janne Vängmans väg hem efter lördagsdansen. Resultatet av denna överpolitiserade utbildningsoch forskningspolitik blir nu alltmer uppenbart. Det är långt ifrån bara socialdemokrater som kritiserar systemets brister. I boken Den svenska högskolan använder professorn vid Uppsala universitet Stig Strömholm starka ord om vad han kallar decentraliseringsmode och avregleringsentusiasm.

Herr talman! Jag har egentligen bara tre frågor till Bengt Silfverstrand. Han började med att säga att den förra regeringen inte har gjort tillräckligt för att främja intresset för teknik och naturvetenskap. Skulle Bengt Silfverstrand något vilja kommentera den just avtågade utbildningsministerns uttalande att regeringen gjort för mycket för att främja teknik och naturvetenskap på bekostnad av kulturvetenskap? Min andra fråga har att göra med Bengt Silfverstrands intresse för att främja de mindre och medelstora högskolorna. Jag undrar om Bengt Silfverstrand kunde upplysa mig i all korthet om hur denna strävan främjas av att 1,2 miljarder av de forskningsmedel som nu är tilldelade till de mindre och medelstora högskolorna - från en av de forskningsstiftelser som jag nyss diskuterade med Carl Tham - kommer att försvinna, om Carl Tham lyckas i sitt uppsåt att avveckla dessa stiftelser. Min tredje fråga är: Bengt Silfverstrand säger sig likväl vilja öka forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. Hans utbildningsminister har emellertid just verifierat att forskningen totalt sett kommer att minska i riket. Skulle Bengt Silfverstrand i någon mån vilja upplysa oss om hur förstärkningen av de mindre och medelstora högskolornas forskning egentligen skall finansieras inom ramen för en minskande budgetram?
Herr talman! Per Unckel har tackat mig för mina insatser i en högskolestyrelse där han avvecklade allmänföreträdarna under en tid när riksdagen inte kunde samlas. Jag vill nu först kvittera detta med att hälsa Per Unckel välkommen i sin nya roll som backbencher i utbildningspolitiken. Entusiasmen finns kvar, och det tycker jag är positivt. Jag skall sedan mycket klart svara på hans frågor. Jag har inte kritiserat den borgerliga regeringen för att ha gjort sig skyldig till några särskilda försummelser i satsningarna på den tekniska utbildningen. Jag konstaterar att det är ett problem att vi behöver fler som satsar på teknisk utbildning. Det handlar då inte bara om ekonomiska resurser utan också om en attitydförändring. När det gäller de mindre och medelstora högskolorna har det funnits en majoritet i riksdagen för att de skall kunna få forskning på eget programanslag och på den vägen få ökade resurser. Det har hela tiden funnits en majoritet för detta, men tyvärr vek sig centern under den tid när den var beroende av det moderata utbildningsdepartementet. Vi ämnar återkomma till detta. Vidare vill jag på samma sätt som Carl Tham konstatera att det här inte har fastlagts några ramar för forskningen för kommande år. Det skall vi ta ställning till när vi har fått hela bilden klar och vi vet om det finns möjligheter att förändra de stiftelser som tillkom på mycket underliga vägar med medel som tillhör det allmänna pensionssystemet. Det är lätt att här tala om löntagarfonderna. Det kanske låter litet mera politiskt kontroversiellt och passar en borgerlig syn, men vad det handlar om är att man har tagit 30 miljarder kronor från pensionssystemet, dvs.. av offentliga medel, och det är det som jag kritiserar.
Herr talman! Bengt Silfverstrand har alldeles rätt i att pengarna låg i pensionssystemet. Det har vi många gånger talat om. Det var de pengar som den förra regeringen dessförinnan hade stulit från Sveriges företag. Det är på den vägen som de har kommit, Bengt Silfverstrand. En hund är en hund, och en katt är en katt. Fly inte från ansvaret att det var via löntagarfonderna som forskningen fick en förstärkning! Jag tycker egentligen inte att Bengt Silfverstrands besvarande av mina frågor var speciellt lyckosamt. Jag gläder mig åt att han inte kritiserade regeringens satsning på teknik och naturvetenskap. Det gjorde emellertid hans chef och herre utbildningsministern i sin första intervju. Han kritiserade oss för att lägga för stor tonvikt vid detta och försumma kulturvetenskaperna. Skulle Bengt Silfverstrand i ett andra försök vilja kasta litet ljus över hur den socialdemokratiska politiken egentligen ser ut? I fråga om de mindre och medelstora högskolorna, herr talman, kvarstår alla mina frågor. Försök ändå, Bengt Silfverstrand, att ge ett litet svar på min första fråga, som lydde: Hur förstärks forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna genom att man tar bort 1,2 miljarder? Det finns ett alldeles kristallklart uttalande från utbildningsministern om att han just nu ägnar all möda åt att försöka dra in forskningsstiftelserna. Det måste innebära att pengarna i forskningsstiftelserna dras in till staten och därmed bort från de mindre och medelstora högskolorna. Hur stärks forskningen vid dessa genom en förlust av 1,2 miljarder kronor? Den andra delfrågan var: Givet allt detta och en minskande utgiftsram för forskningen - det måste ju bli effekten av att ta bort 1,2 miljarder totalt sett från löntagarfondsforskningen - hur kommer då den förstärkning vid de mindre och medelstora högskolorna som Bengt Silfverstrand säger sig vilja genomföra att finansieras? Om det skall vara någon rim och reson måste detta innebära att man skall ta pengar från något annat håll. Många runt om i landet är rasande intresserade av vem som skall betala.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Per Unckel, att en katt är en katt, och ett spöke är ett spöke. Det är en spökbild som Per Unckel målar upp när han påstår att socialdemokraterna skulle dra in medel från de mindre och medelstora högskolorna. Det föreligger inga som helst planer på detta, utan det handlar om att man skall undersöka möjligheterna, om riksdagen kan återfå sin demokratiska beslutskapacitet och förfoga över de pengar som en borgerlig regering har tagit från de allmänna pensionsfonderna. Det gäller att återställa demokratin. Då kommer det naturligtvis också att finnas utrymme för att satsa på de mindre och medelstora högskolorna. Det är bara att läsa den senaste socialdemokratiska motionen, från i våras. Då skall Per Unckel finna att det här handlar om mycket rimliga tag. Det finns, som sagt, en majoritet i Sveriges riksdag för detta. Vi står för att det inte skall finnas några A och B lag i högskolevärlden, utan alla skall ha lika förutsättningar att satsa både på grundutbildning och på forskning.
Herr talman! Nej, Lunds dikeskörning - låt mig kalla det så - ger mig inte omedelbart anledning att dra in på något. Tvärtom ser man tydligt att det finns ett samhälle utanför som reagerar och som därigenom lär ut någonting. Man har i Lund också lärt sig något av detta. Det betyder att man i fortsättningen både där och på andra ställen kommer att vara bra mycket mer försiktig med hur man utvecklar sina antagningssystem. Jag skulle vidare vilja avliva en socialdemokratisk älsklingsmyt, som speciellt Bengt Silfverstrand flera gånger har tagit upp, nämligen att den borgerliga regeringen skulle ha missgynnat de nya högskolorna. Det är en myt. Budgetåret 1993/94 skedde en förstärkning med ytterligare 20 miljoner kronor. Därutöver tillfördes ytterligare 40 miljoner till stöd för nätverk för forskning och forskarutbildning. Budgetåret 1994/95 Några av de nya högskolorna har efter kvalitetsbedömning av universitetskanslern dessutom fått rätt att utfärda magisterexamen. Vi har inte satt någon gräns för hur långt de nya högskolorna kan nå. Snarare sporras de att bli bättre och blir därmed motiverade att anordna fler platser och få rätt att utfärda examina. De får också drivkraft och sporras att så småningom själva skapa kapacitet och kvalitet för forskning. Aldrig tidigare har de mindre högskolorna fått så mycket statligt stöd för att delta i forskningsnätverk och samarbete internationellt och med svenskt näringsliv. Medge äntligen, Bengt Silfverstrand, att den myt som Bengt Silfverstrand sprider är just en myt!
Herr talman! Jag vill först konstatera att det nog inte föreligger särskilt stora meningsskiljaktigheter mellan mig och Margitta Edgren när det gäller antagningssystemet. Det är bara viktigt att utbildningsministern gav sitt tydliga besked, så att man inte ger sig ut på några nya äventyr när det gäller att försämra möjligheterna för stora kategorier av studerande att genomföra högskoleutbildning. Därvidlag tror jag att jag i varje fall tills vidare har rätt. När det gäller de mindre och medelstora högskolorna syftade jag på det beslut som vi tog i våras och den proposition som kom från den regering som folkpartiet stödde på alla punkter och även ingick i. Det fanns i den propositionen klara och tydliga besked om att universitet och fackhögskolor skulle inriktas på längre utbildningar med traditionella akademiska ämnen medan de mindre och medelstora högskolornas framtida utveckling föreslogs skola styras mot yrkesinriktade utbildningar anpassade för den omgivande regionens behov. Detta beslut föranledde en mycket stark kritik. Bl.a. skrev rektorerna i ett brev i april 1994 till riksdagens utbildningsutskott: "Den föreslagna uppdelningen i nationella universitet och regionala högskolor skulle innebära en drastisk brytning med det synsätt som hittills legat till grund för svensk utbildningspolitik och som med kraft hävdats av Svenska Högskoleförbundet, där den svenska akademiska rektorskonferensen och de nya högskolornas rektorskonvent är medlemmar." Det finns alltså fog för kritiken mot att man var på väg att byta spår och göra en kategoriindelning i den svenska högskolevärlden som skulle missgynna de mindre och medelstora högskolorna. Jag hoppas att Margitta Edgren med det synsätt som hon nu tydligen har kommer att ställa sig bakom den fortsatta inriktningen, där alla skall vara lika.
Herr talman! Det finns ingen samstämmighet mellan Bengt Silfverstrands ambition att införa centrala antagningssystem inom högskolan och min ambition att de som nu har getts möjlighet att använda detta antagningssystem, med den frihet som det innebär, skall kunna utveckla det. De dikeskörningar som har gjorts har ändå tillfört hela systemet någonting, och misstagen kommer inte att upprepas på andra håll - man lär sig ju. Som jag sade tidigare, måste vi väl utgå från att högskolan själv är en lärande organisation. Kategoriklyvningen är en myt som Bengt Silfverstrand odlar när det gäller Folkpartiets och de andra borgerliga partiernas inställning till de nya högskolorna. Det var ett diskussionsunderlag, och det har icke fattats några beslut om kategoriklyvning, varken på det ena eller på det andra sättet. De stora satsningarna på forskning, lärarutbildning och forskningsstöd till de nya högskolorna talar ett helt annat språk än det som Bengt Silfverstrand vill pådyvla Folkpartiet och de andra borgerliga partierna.
Herr talman! Några centrala antagningsregler skall inte återinföras. Däremot skall rättssäkerhet för studenterna återinföras i systemet.

Herr talman! I tisdags i frågestunden här i kammaren gav utbildningsministern klara besked om antagningssystemet, som det senaste replikskiftet refererar till. Det var bra att det klart och tydligt sades att det kommer att förändras, med sikte på genomförande fr.o.m. vårterminen 1996. Jag är mycket glad över att utbildningsministern ytterligare strök under det beskedet i sitt anförande här i kväll. Antagningssystemet är bara en av de många frågor som en socialdemokratisk utbildningsminister måste ta sig an. Efter tre år med en borgerlig regering och efter tre år med en moderat utbildningsminister ställs nu stora förväntningar på den nya regeringen från högskolevärlden. I den heliga valfrihetens namn lyckades den förre utbildningsministern bana väg för en högskola med klart elitistiska förtecken. Inflytandet och insynen från såväl studenter som allmänföreträdare försvagades. Jag skall ta ett exempel. När de nya högskolestyrelserna förordnades i somras hade i princip samtliga politiskt förtroendevalda representanter plockats bort. Per Unckel underkände folkets valda representanter som lämpliga i högskolestyrelserna. Det var en ganska häpnadsväckande åtgärd, och den vittnar om brist på respekt för demokratin. En högskola kan inte leva innesluten i ett babelstorn. För att högskolan skall utvecklas och för att forskningsresultat skall kunna nyttiggöras krävs en levande dialog med omgivande miljö, såväl med den akademiska världen som med det omgivande samhället. De politiker som satt i högskolestyrelserna medverkade i hög grad till att den dialogen blev fruktbärande. Jag hoppas att den nye utbildningsministern snabbt kommer att utöka antalet styrelseledamöter, så att kopplingen till och förankringen i övriga samhällssektorer åter garanteras. En stor utmaning för den nya regeringen är att ta sig an den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Flera talare har berört detta, så jag går inte närmare in på det. Det är med stor tillfredsställelse som jag har noterat att Carl Tham kommer att agera för att förbättra jämställdheten inom högskolan. Högskolan är genomsyrad av gamla, manliga värderingar, och fast majoriteten av studenterna i grundutbildningen är kvinnor sållas de bort. Ju högre upp man kommer inom högskolevärlden, desto färre kvinnor finns där. Positiv särbehandling vid tjänstetillsättningar är ett sätt att komma åt problematiken. Undersökningar från flera universitet visar att omkring 10 % av de kvinnliga studenterna utsatts för sexuella trakasserier. Jag hoppas att den nya regeringen gör allt som står i dess makt för att ge studenter samma skydd som anställda har, dvs. att jämställdhetslagen anpassas för att omfatta även studenter. Herr talman! Låt mig slutligen ta upp frågan om fasta forskningsresurser till de medelstora högskolorna. Det är en nödvändighet för dessa högskolor att de fasta forskningsresurserna förstärks. En högskola utan forskarutbildning kan lätt stagnera, kan lätt bli en B-högskola. Grundutbildning och forskarutbildning är ömsesidigt vitaliserande, där den ena förutsätter den andra. För det omgivande samhället är på samma sätt tillgången till forskning en förutsättning för kompetensutveckling. Carl Thams inlägg i debatten här i kväll ger uttryck för att han har en klar insikt i det här förhållandet, och jag ser fram emot ett förslag - som naturligtvis kommer längre fram under året - om fasta forskningsresurser till de medelstora högskolorna.
Herr talman! Jag delar Kristina Svenssons uppfattning att det är nödvändigt att relevanta samhällsintressen också finns representerade i universitetens styrelser. Det gör jag på flera grunder. Dels har jag erfarenhet av att sitta i en styrelse och tillsammans med riksdagskolleger där driva vissa frågor som för tillfället inte är opportuna, t.ex. jämställdheten. Dels har jag lärt mig mycket av jämställdhetsforskaren Derek Book i Amerika, som har skrivit artiklar om att ett universitet och en högskola måste förtjäna samhällets förtroende för att i längden kunna behålla sin frihet. Där tror jag också att relevanta samhällsintressen i styrelserna spelar en viktig roll. Social snedrekrytering tas upp i den senaste årsrapporten från universitet och högskolor. Man refererar där till den utredning som Robert Erikson och Jan O. Jonsson gjorde. Vi tror kanske att det är enkelt att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen, men trots att man har arbetat med frågan under de senaste 25 åren har förändringarna varit mycket små. Utredarna menar att förändringar i antagningssystem, regionala högskolor och införande av komvux inte har haft någon nämnvärd effekt. Det är fortfarande tre dominerande faktorer som bestämmer rekryteringen, nämligen föräldrarnas yrke, utbildningsnivån i hemmet och familjeekonomin. Låt oss vara överens om att detta är ett viktigt område och att vi måste hantera det, även om det inte är lätt. Det finns framför allt inte någon enstaka knapp att trycka på.
Herr talman! Det är ingen som har påstått att det är lätt att komma till rätta med det här. Vi som sitter här i kammaren och deltar i debatten är alla mycket väl medvetna om svårigheterna. Men man får inte ge upp, utan det gäller att ta krafttag. Jag är övertygad om att den nye utbildningsministern kommer att ägna mycken kraft åt detta. Jag hoppas att det tillsätts en grupp som kommer att jobba specifikt med den här frågan. Jag tycker också att satsningen på ett öppet universitet, kopplat till folkbildning, som vi hört talas om och läst om i tidningarna, kan göra att man hittar ingångar i problematiken. Men det är inte lätt - det vet vi av erfarenhet. Den första delen av Margitta Edgrens replik var märklig. Den fråga som jag måste ställa är: Hur kunde ni gå med på att politikerna slängdes ut ur högskolestyrelserna?

Herr talman! När den borgerliga regeringen tillträdde i oktober 1991 framgick det tydligt av regeringsförklaringen att vi lade stor vikt vid att bryta utvecklingen mot allt fler brott för att öka allas trygghet i samhället. Vår regeringsförklaring gav konkreta besked om åtgärder som skulle vidtas för att öka rättstryggheten. Det är med stolthet som jag i dag kan konstatera att vi uppfyllt alla löften vi gav och litet till. De förändringar vi genomfört har nästan undantagslöst mött motstånd från socialdemokraterna. Den renovering av en förfallen kriminalpolitik som vi steg för steg genomfört behöver fullföljas. Därför kan jag inte låta bli att oroa mig för vad som skall hända under denna regeringsperiod. Motståndet mot våra reformer och den brist på engagemang och visioner inom kriminalpolitiken som är så märkbar i Socialdemokraternas regeringsförklaring är grunden för min oro. För Moderata samlingspartiet är kampen mot narkotika oeftergivlig. När vi drev igenom ett totalförbud mot narkotika röstade Socialdemokraterna emot detta. Våra regler har nu varit i kraft i litet mer än ett år, och vi kan redan se den självklara effekten - fler unga människor fångas upp på ett tidigt stadium. Många människor förskonas därmed från att bli framtida offer för narkomaners brott. Trots det självklara i vår narkotikapolitik uttalade den nuvarande statsministern i valrörelsen, att han och jag alltid har haft olika uppfattning i fråga om narkotikapolitik. Regeringsförklaringen innehöll inte heller ett ord om kampen mot narkotika. Justitieminister Laila Freivalds har i och för sig sagt att den svenska narkotikapolitiken inte skall förändras, men när hon i en DN-intervju säger sig inte tro "att liberaliseringstendenserna som dykt upp på kontinenten har någon möjlighet att slå igenom här" är det aningslöst och oroande. Vi svenskar är inte annorlunda än andra, och om vi inte dagligen och stundligen bekämpar liberaliseringstendenserna så kommer vi att förlora kampen. När Socialdemokraterna i början av 1980-talet införde obligatorisk halvtidsfrigivning skedde detta för att hålla kostnaderna för kriminalvården nere. Att kriminaliteten ökade var en av oss moderater förutsedd effekt och en grund för att vi motsatte oss förslaget. I och med att vi kom i regeringsställning fick vi möjlighet att riva upp den socialdemokratiska reformen och återinföra en fakultativ tvåtredjedelsfrigivning. Effekterna har inte uteblivit. Det finns ett direkt samband mellan den kraftiga nedgången av bank och postrån och den längre tid som brottslingen i dag vistas i fängelse. I olika sammanhang har justitieminister Laila Freivalds påstått att vår lagändring, som hennes partikolleger gick emot i riksdagen, egentligen är hennes förslag och inte aktuellt att ändra. För att uttrycka det vänligt kan jag säga att jag blev konfunderad över hennes uttalande. 1991 fanns det ett förslag som gick ut på att halvtidsfrigivningen skulle slopas utan att vi skulle ha fler på våra fängelser. Var och en kan då förstå att halvtidsfrigivningen skulle ersättas med en annan form av frigivning, nämligen frigivningspermission. Så var det med likheten mellan Laila Freivalds och mitt förslag. Vad gäller Laila Freivalds uttalande att de nu gällande reglerna om fakultativ tvåtredjedelsfrigivning skall bestå hade jag önskat att få höra Laila Freivalds förklara hur detta går ihop med vad som sägs i den socialdemokratiska kriminalpolitiska stategi som redovisades i somras. Enligt denna skall den villkorliga frigivningen vara obligatorisk, vilket bl.a. innebär att betydelsen av att sköta sig under fängelsevistelsen minskar. Där talas också om att minska den tid som de dömda tillbringar direkt på anstalt. Kombinera detta med socialdemokraternas krav på minskade anslag till kriminalvården, och det blir uppenbart att I den socialdemokratiska regeringsförklaringen sägs att humaniteten i kriminalvården skall återupprättas. Det har också poängterats av Laila Freivalds i olika intervjuer, och det antyds i olika sammanhang att upproret på Tidaholmsfängelset beror på den borgerliga kriminalpolitiken. Laila Freivalds borde ha varit här i kväll för att ge oss svar på frågan vad upproren på samma anstalt vid mitten av 1970 och 80-talen berodde på, eftersom det vid dessa tidigare tillfällen var den socialdemokratiska kriminalpolitiken som gällde. I den av mig tidigare åberopade DN-intervjuen säger Laila Freivalds att trots att fängelsetiden kan användas för att förebygga brott har utvecklingen inte gått framåt. Som exempel nämner hon effektiva behandlingsmetoder, som måste tas i bruk för män som misshandlar kvinnor. Samtidigt med DN intervjun fanns i Expressen en artikel om Jan-Erik som under de borgerliga regeringsåren dömts till fängelse. Han hade deltagit i projekt Frideborg under sin tid på Norrköpingsanstalten och ansågs nu fungera i sin relation till sambon, den blivande hustrun. Jan Erik säger: "Jag är dömd tidigare, men då har dom och straff inte medfört någon eftertanke. Det har bara varit ́tack och adjö och ut ́." Lägg till detta att det var jag och inte min företrädare som initierade Fängelseutredningen, som bl.a. syftar till att förbättra möjligheterna att ge fängelsevistelsen ett vettigt innehåll. För detta finns ett färdigt av Lagrådet granskat förslag. Jag undrar därför naturligtvis när regeringen kommer att fatta beslut om en proposition i enlighet med den tidigare regeringens förslag. Jag hade sett fram emot att få svar på mina frågor och att få ta del av Laila Freivalds visioner avseende en fortsatt utveckling av kriminalpolitiken för allas trygghet i samhället.

Herr talman! För två veckor sedan läste jag en intervju med den nya justitieministern där hon sade att det inte fanns någon större skillnad mellan socialdemokratisk kriminalpolitik och den kriminalpolitik som den borgerliga regeringen bedrev. Men både jag och ministern måste ju veta att när Moderaterna övertog ansvaret för kriminalvården så innebar det en inriktning med övergång från vård till straff. Det gällde att låsa in så många som möjligt, och Sverige blev ett av de länder i världen som procentuellt sett har flest intagna. Jag anser att vi nu måste gå tillbaka till en human vård och behandlingsinriktad kriminalpolitik, som söker alternativ till inlåsning, och att de som vi låser in får en adekvat behandling. Sverige var länge känt som ett föregångsland i sina strävanden att humanisera kriminalvården och i sina strävanden att söka alternativ till frihetsberövande. Samhällstjänst, kontraktsvård och elbojor är alternativ som har införts, men detta bör utvecklas vidare. Arbetet med att ta fram även andra alternativ måste intensifieras. Fängelse som påföljd är det sämsta och dyraste alternativet. Det är beklagligt att utvecklingen mot bättre alternativ har gått så sakta, och efter Laila Freivalds uttalande ser det ut som om det kommer att fortsätta i denna lugna takt. Det vi dag kan konstatera är att våra fängelser till stor del är fyllda av socialt handikappade människor, som har stulit, misshandlat eller begått alkohol eller narkotikarelaterade brott. Frihetsstraffets skador på individen är väl dokumenterade. Samhällets syn på frihetsberövande som ett allvarligt brott framgår av att enligt brottsbalken olaga frihetsberövande kan ge upp till tio års fängelse. Att förvara brottslingar i fängelse är mycket kostsamt. Skillnaden mellan fängsligt förvar och frivård är hundratusentals kronor per år och individ - förutom kostnaden för en större återfallsfrekvens i brottslighet med fängelse som påföljd. Herr talman! En ny och växande grupp internerade är de psykiskt sjuka. Konsekvensen av den lagförändring som beslutades våren 1991 om en striktare definition av begreppet "psykisk störning" har medfört att antalet psykiskt störda som får avtjäna fängelsestraff i dag ökar. Att antalet psykiskt störda som är föremål för kriminalvården ökar är delvis ett resultat av den ofullständiga reform som avvecklingen av institutionerna för psykiskt sjuka inneburit. Reformen är ofullständig därför att man inte har gett dessa människor förutsättningar att klara ett värdigt liv ute i samhället. Dessa förhållanden innebär en större påfrestning på kriminalvården, när det gäller både utbildning av personal och utveckling av vård och behandling. Som exempel kan jag nämna att en undersökning av Mc Lellan om behandlingsmetoder för intagna med drogoch alkoholproblem gett resultatet att det behandlingsprogram som visat sig vara bra för majoriteten av narkotikamissbrukare inte bara var verkningslöst utan försämrade tillståndet för dem som även hade en djup psykisk sjukdom. Det är beklagligt att den nya regeringen tydligen skall fortsätta inlåsningen. Min och Vänsterpartiets förhoppning har varit att vi gemensamt skulle kunna vrida kriminalpolitiken rätt. Herr talman! Ungdomar i fängelse är ett misslyckande. Inte tänker väl justitieministern godta den proposition som ligger i justitieutskottet och som skulle medföra en skärpning av lagen, så att färre ungdomar tas om hand inom socialtjänsten? Den gamla regeringen, som justitieministern har sagt sig stödja, har lagt ett ganska tajt förslag, som jag inte kan se ger något utrymme för socialtjänsten att kunna ge adekvat och lämplig behandling. Det skall nu gå så fort att individuella hänsyn blir omöjliga att ta. Vänsterpartiet ser det som inhumant och som en inriktning mot ett strafftänkande när man i detta sammanhang så intensivt markerar legaliteten och likheten inför lagen. Det är unga människor det gäller, och här bör samhället i första hand satsa på vård och behandling. Fängelsestraff måste ses som ett samhälleligt misslyckande. Fängelserna har i dag inga resurser att behandla eller vårda unga brottslingar. De förändringar som nu föreslås leder till ett ökat antal unga i fängelse som kommer att stå utan sådan hjälp. Dessa resurser finns, även om de är knappa, inom den sociala institutionsvården. Det är därför som unga brottslingar skall ges behandling inom socialtjänsten. Herr talman! Jag skall sedan ta upp en fråga som ligger litet vid sidan av men som är väldigt aktuell i dag. Berith Eriksson från Vänsterpartiet, frågade i december förra året Birgit Friggebo vilka åtgärder regeringen på kort och på litet längre sikt var beredd att vidta för dem som hade tagits i förvar enligt utlänningslagen, så att dessa inte skulle placeras i häkten och polisarrester. Det är en skam för ett samhälle som gör anspråk på att vara civiliserat att iförvartagna vuxna som inte har begått något annat brott än att söka skydd undan förföljelse placeras i häkten och polisarrester, där de i de flesta fall behandlas på samma sätt som de häktade. Vi har nu två kvällar i rad på TV:s Aktuellt kunnat se reportage som visar att just nu sitter 20 personer som tagits i förvar på Kronobergshäktet. När kommer denna kränkande behandling av skyddssökande människor att upphöra? Jag och Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt att snarast införa en lagregel som förbjuder att vuxna asylsökande som tagits i förvar placeras i häkten eller polisarrester. Jag förutsätter att regeringen omedelbart tar itu med den frågan.
Herr talman! Det är intressant att Alice Åström från Vänsterpartiet och jag från Moderata samlingspartiet står här och ställer frågor till regeringen. Men det finns ingen representant för regeringen eller för det socialdemokratiska partiet som anser att rättsfrågorna är så viktiga att det finns skäl att nu vara närvarande i kammaren. Men även Alice Åström och jag har litet olika uppfattningar, varför det finns skäl även för oss att föra en viss diskussion. Jag noterade att Alice Åström prisade den gamla socialdemokratiska kriminalpolitiken. Jag tycker då att det finns skäl att poängtera att under de 40 år som dominerades av den gamla socialdemokratiska kriminalpolitiken hade vi en ökning av kriminaliteten i Sverige med 500 %. Den som vill fortsätta med en sådan politik har inte särskilt stora känslor för våra presumtiva brottsoffer.
Herr talman! I dag finns det ingen kriminologisk forskning som visar att just hårdare straff skulle leda till en minskad brottslighet. Man skall verkligen ta hänsyn till brottsoffren. Det är en av de viktiga frågorna under denna mandatperiod. En sak som man kan göra för att minska antalet brottsoffer är att man ser till att de kriminella får vård och behandling, så att de inte återfaller till kriminalitet efter fängelsevistelsen. Jag är helt överens med Gun Hellsvik om att det är mycket synd att justitieministern inte finns här i dag och kan ge oss svar på de frågor som vi har.
Herr talman! Vi skall ha klart för oss att det trots allt är en mycket liten del av dem som begår brott som hamnar i fängelse. De flesta får helt andra påföljder. Det handlar till en mycket stor del om personer som har varit föremål för en mängd andra åtgärder innan de över huvud taget hamnade i fängelse. Det som jag genomförde under den förra mandatperioden, med fullt stöd av de övriga borgerliga partierna, bör visa att vi verkligen är ute efter att finna bättre metoder. Det var den borgerliga regeringen som införde den elektroniska övervakningen. Den hade Laila Freivalds kunnat införa tidigare. Det fanns ett sådant förslag, men man motsatte sig genomförandet. Jag såg däremot till att vi mycket snabbt fick igenom en elektronisk övervakning. Vi måste vara klara över att en mycket stor del av dem som sitter i våra fängelser är människor som de presumtiva brottsoffren behöver skyddas mot.
Herr talman! Jag skall ge Gun Hellsvik en eloge för att hon införde en elektronisk övervakning. Varje alternativ till fängelse är en utveckling framåt. Gun Hellsvik säger också att det finns vissa brottslingar som vi i dag måste ha inlåsta. Det har skett en mycket stor ökning av antalet brottslingar på de slutna anstalterna under Gun Hellsviks tid. De säkerhetsåtgärder som man har vidtagit för dessa människor på fängelset kommer att skapa ännu farligare brottslingar. Den dagen dessa människor lämnar fängelset riskerar vi att få brottsoffer som råkar mycket mer illa ut. Därför är det så viktigt att man på fängelserna nu verkligen sätter i gång ett intensivt arbete med behandling för dessa människor, att man gör individuella behandlingsplaner och att man inte låter några försök vara oprövade.